Fru talman! Klimatkonferensen i Kyoto är en oerhört viktig och mycket avgörande konferens. Det är inte Sverige som enskilt land som är part i Kyoto. Vi agerar i Kyoto genom EU. Därför har det varit väldigt glädjande att se att EU har tagit på sig ett stort ansvar. EU har fattat ett gemensamt beslut om att vi skall minska koldioxidutsläppen i Europa med 15 %. EU - och Sverige har varit med - har drivit det här mycket aktivt internationellt och försökt få de andra parterna att göra motsvarande internationella åtagande. Tyvärr har de andra parterna ännu inte velat göra motsvarande åtagande. Men EU fortsätter att driva på. Sverige driver de här frågorna aktivt inom EU. En av de frågor som Sverige mycket aktivt har drivit är att vi, förutom att ha procentsatser om neddragning av koldioxidutsläppen, också skall lägga fast ett antal åtgärder som är nödvändiga för att verkligen få en minskning av koldioxidutsläppen. Där är Sverige ett av de länder som har gjort mest. Sverige har därmed kunnat bidra med många konkreta förslag i debatten.
Fru talman! Nu har ju miljöministern förhandlat fram en ökning för Sveriges del inom ramen för EU:s minskning. Kommer miljöministern att ta en diskussion och informera sig om riksdagens inställning till och syn på denna fråga? Vi ser det ju som väldigt viktigt att vi i Sverige också driver linjen att minska de svenska utsläppen. Och vi vet ju att stängningen av Barsebäck 1 och 2 under en tid kommer att innebära en ökning av fossilt koldioxid - kanske framför allt från Danmark, som inte ens kommer att redovisa utsläppen från sin el-export. Detta är inte riktigt hederligt.
Fru talman! För det första skall man komma ihåg att när EU har gjort en fördelning, innebär inte det att t.ex. Sverige behöver öka sina koldioxidutsläpp. Detta är tvärtom ett förslag från ordföranden. Sverige har inte krävt att få göra några ökade koldioxidutsläpp. Det mål som gäller är riksdagens mål att vi skall stabilisera koldioxidutsläppen till år 2000 och därefter minska. Det målet, som har antagits av riksdagen, ligger naturligtvis fast. När det gäller vad vi kan göra för att minska koldioxidutsläppen i Europa, kan jag tycka att det är positivt att Moderaterna nu visar ett intresse. Tidigare har man varit mycket negativa både när det gäller en ökning av koldioxidskatten och när det gäller åtgärder mot bilismen och transporterna - som faktiskt är det stora problemet i hela Europa. Det är ett område där man inte kommer till rätta med ökningen av koldioxidutsläppen. Skall vi kunna komma till rätta med ökningen av koldioxidutsläppen, krävs det att alla partier i alla länder också ser till att sätta in åtgärderna där de verkligen behövs. Då är bilismen avgörande.
Fru talman! Miljöministern vet att det är Moderaterna som har drivit denna fråga ända sedan mitten av 80-talet. Men jag kan ju informera kammaren och TV-tittarna om det också.
Fru talman! Jag har aldrig hört Moderaterna yttra sig i denna fråga innan man började använda det som ett argument när det gäller Barsebäcks nedläggning. Det är ett mycket falskt argument eftersom vi har redovisat en rad åtgärder som gör att Barsebäcks nedläggning inte kommer att innebära några ökade koldioxidutsläpp.
Fru talman! Nu är det ju så, miljöministern, att Sverige enligt Naturvårdsverket inte klarar koldioxidmålen. Det är intressant att veta om miljöministern nu officiellt har övergivit målen. Hon sade att målen låg fast. Men finns det då något konkret åtgärdsprogram som miljöministern är beredd att lägga fram för att komma till rätta med biltrafiken, vägtrafiken, som står för ökningen av koldioxidutsläppen?
Fru talman! Det är viktigt att komma ihåg att när Naturvårdsverket har beskrivit effekterna för framtiden av koldioxidökningen, har man sagt att detta gäller om inga åtgärder vidtas. Men i verkligheten har vi planerat en rad åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Näringsministern har lagt fram en rad förslag på energiområdet. Det gäller energieffektivisering, övergång till biobränslen och annat som skall minska koldioxidutsläppen. Vi lägger fram förslag som skall minska koldioxidsutsläppen när det gäller transporterna. Vi lägger fram förslag om ekonomiska styrmedel som skall minska koldioxidutsläppen. Med alla åtgärder som nu vidtas räknar jag också med att vi kommer att kunna uppfylla de mål som vi har satt upp när det gäller koldioxidutsläpp.
Fru talman! Nu är det ju så att inga prognoser visar på några som helst minskningar av koldioxidutsläppen, och det är mycket oroande. Miljöministern sade här att det är vägtrafiken som står för ökningen. Då kan vi inte i denna fråga åberopa näringsministern.
Fru talman! När det gäller transporterna, har ju regeringen arbetat mycket med att få ett miljöanpassat transportsystem. En viktig del av det är också att vi skall minska koldioxidutsläppen. En del i det arbetet, den kanske mest avgörande delen på sikt, handlar om att vi skall få bränslesnålare bilar. Vi skall naturligtvis också få bättre kollektivtrafik i storstäderna. Flera av de trafiköverenskommelser vi har genomfört har syftat till det. Men vi kommer att fortsätta att behöva bilen i glesbygd. Därför måste vi också få bränslesnålare bilar. Där har vi nu en överenskommelse om att man skall bli minst 25 % bränslesnålare till år 2005. Det betyder en hel del för koldioxidutsläppen. Vi räknar med att den svenska bilindustrin skall kunna klara en ännu bättre bränsleeffektivitet än så.
Fru talman! Göteborg energi har sedan 1991 haft tillstånd att uppföra ett fossilgaseldat kraftvärmeverk. Detta tillstånd löpte ut den 31 december 1996 utan att man hade byggt det här verket. Man har nu begärt förlängning av tillståndet till den sista december Det här verket kommer att släppa ut 600 000 ton koldioxid per år. Har man fått detta tillstånd?
Fru talman! Såvitt jag känner till, ligger denna ansökan inne. Den är därmed under beredning i Regeringskansliet. Därför kan jag inte uttala mig om detta konkreta fall.
Fru talman! Anser miljöministern att ett tillstånd att uppföra ett fossilgaseldat kraftvärmeverk i Göteborg som släpper ut 600 000 ton är förenligt med en ekologiskt hållbar utveckling och med riksdagens beslut om klimatpolitiken och koldioxidmålet?
Fru talman! Som Torsten Gavelin väl vet kan jag inte uttala mig om ett ärende som är under beredning. Torsten Gavelin får vänta tills ärendet är klart.
Med detta är riksdagens frågestund för denna gång avslutad. Dess värre har det inte varit möjligt att ge alla dem som har velat ställa frågor plats i dagens intensiva frågestund. Jag tackar er alla för visat intresse. Jag tackar också för regeringens medverkan i svaren här i dag.

Fru talman! Sten Andersson har frågat kommunikationsministern om Banverkets agerande, när det gäller grundvattensänkning vid tunnelbygget genom Hallandsåsen, beror på att man erhållit underhandsbesked från regeringen eller Kommunikationsdepartementet om att grundvattensänkningen kommer att godkännas och vilka åtgärder statsrådet är beredd att vidta i syfte att understryka för statliga myndigheter vikten av att följa gällande lagstiftning. Marianne Samuelsson har frågat statsministern vad ministern avser att vidtaga för åtgärder för att handläggningen av anmälningar av miljöbrott skall gå snabbare och för att kraven på MKB vid större anläggningsarbeten skall bli tydligare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara, och jag har valt att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Banverket har av Vattendomstolen genom dom den 24 november 1992 fått tillstånd till bortledande av inträngande grundvatten i bergtunnel genom Hallandsåsen. I dom den 23 maj 1995 gav Vattendomstolen tillstånd till att även bortleda inträngande grundvatten i mellanpåslaget och arbetstunneln. Dessa ärenden har således inte varit föremål för regeringens prövning. Varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol skall döma i det enskilda fallet, vilket heller inte skett i detta fall. I en tredje ansökan har Banverket begärt att få tillstånd till ytterligare bortledning av vatten. Denna ansökan har Vattendomstolen överlämnat till regeringen för prövning. Ärendet handläggs på Miljödepartementet, som beviljat Banverket anstånd med att inkomma med slutligt yttrande till den 10 november 1997. Regeringen har ännu inte fattat något slutligt beslut i ärendet. Banverket är skyldigt att följa tidigare vattendomar till dess att ett nytt beslut meddelas i ärendet. Först när ett beslut är offentligt meddelas parterna dess innehåll. Naturligtvis har det inte förekommit någon underhandsinformation från berörda departement eller regeringen till Banverket. Jag har inhämtat att Länsstyrelsen i Skåne län anser att Banverket bryter mot tillståndsplikten i vattenlagen genom att fr.o.m. december 1996 bortleda mer grundvatten än vad vattendomen medger. Länsstyrelsen har därför överlämnat ärendet till åtalsprövning, och åklagarmyndigheten har under våren 1997 beslutat att inleda förundersökning. Numera är alla misstankar om brott mot brottsbalken, kemikalielagstiftningen, vattenlagen etc. samlade i en förundersökning. Vad som exakt har hänt vid Hallandsåsen, vilka fel som har begåtts och vem som har gjort sig skyldig till dem får förundersökningen visa. Den kommande miljöbalken innebär en skärpt och samordnad miljölagstiftning samt en effektivare tillsyn. I balken understryks tillsynsmyndigheternas ansvar. Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta med varandra och med statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för tillsynsverksamheten. Vidare skall tillsynsmyndigheterna anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken till polis eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. Jag kan inte nog understryka vikten av att tillsynsmyndigheten samt polis och åklagarmyndigheter samordnar sina resurser och samarbetar för att åstadkomma ett så effektivt beivrande av brott mot miljön som möjligt. Jag har tillsatt en arbetsgrupp som med anledning av införandet av miljöbalken skall belysa tillsynens innehåll, former och inriktning samt samspelet med verksamhetsutövarnas egenkontroll. Uppdraget skall redovisas den 31 januari 1998. En ekobrottsmyndighet är under bildande. Enligt min mening är det angeläget att åtminstone kvalificerade miljöbrott placeras där. mars 1992 fick tillstånd till expropriation av mark för omläggning av Västkustbanan i tunnel genom Hallandsåsen fanns en miljökonsekvensbeskrivning som underlag. Kravet på miljökonsekvensbeskrivningar är dock tydligare i dag. Enligt lagen om byggande av järnväg gäller att en järnvägsplan innehållande en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas och föregå byggande av en järnväg. Lagen trädde i kraft den 1 februari 1996 och var således inte gällande när tunnelbygget genom Hallandsåsen påbörjades. Om tunnelbygget hade påbörjats i dag hade projektet prövats enligt den lagen. Regeringen föreslår i lagrådsremissen med förslag till miljöbalk att miljökonsekvensbeskrivningar skall kunna krävas i flera fall än vad som gäller i dag och att reglerna för innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning skall bli mer specificerade. Bl.a. kommer det att krävas miljökonsekvensbeskrivningar vid de tillåtlighetsprövningar som regeringen skall göra av anläggande av järnvägar. I remissen föreslår regeringen också att allmänhetens möjligheter att påverka skall förstärkas genom ändringar i processen kring miljökonsekvensbeskrivningar. Ett tidigt samråd skall hållas med enskilda, som särskilt berörs, och länsstyrelsen långt innan en ansökan görs och miljökonsekvensbeskrivningen upprättas. För verksamheter som kan antas ha betydande miljöpåverkan skall ett förfarande med miljökonsekvensbedömning genomföras. Denna bedömning innebär ett utvidgat samråd med fler myndigheter och en bredare allmänhet. Regeringen har den 20 oktober i år beslutat att tillsätta en kommission som bl.a. skall utvärdera orsaken till de skador och olägenheter för miljön som har uppkommit och i det sammanhanget analysera besluten. I kommissionens arbete skall även ingå att analysera beslutsprocessen och myndigheternas roll samt att lämna förslag på åtgärder som behövs för att liknande händelser skall kunna undvikas i framtiden.

Fru talman! Vi har med Hallandsåsen sett den största miljökatastrofen i Sverige under lång tid, och vi har väl fortfarande inte kunnat överblicka följderna av det vi hittills sett. Vi har en grundvattentäkt som är grundvatten för stora områden - hur stora tror jag inte någon riktigt vet. I det här området har det sprutats in kemikalier, och man kan inte svara på hur långt in i berggrunden de kemikalierna finns i dag.

Från åklagarmyndigheten säger man att detta är ett vanligt rutinfall. Det innebär att trots att länsstyrelsen i februari utdömde vite för att man överskred Vattendomstolens dom har ingenting hänt. Detta har legat som ett rutinfall. Jag är övertygad om att om detta varit ett fall som man tagit upp hade vi inte behövt se det vi ser i dag. Då hade det uppmärksammats att man tagit ut mer vatten än man skulle och att det inte fungerar. Därmed har man också tagit till metoder för att täcka berget så att det inte läcker vatten. Detta borde man egentligen ha miljöprövat innan man fattade beslut. Jag är glad att det nu ser ut som om vi kan komma till skott och kanske få en miljölagstiftning som kan täcka sådana här problem. Jag saknar i svaret en ordentlig beskrivning av hur ministern ser på handläggningen av miljöbrott. Skynda på, sägs det. Men i praktiken hänvisar man ju till bristande resurser på åklagarmyndigheten. Det kan inte vara rimligt att ett miljöbrott skall dra ut på tiden upp emot ett år innan man anser sig hinna ta upp ärendet. Det måste till ordentliga resurser för att klara detta, och en tydlig prioriteringsordning. Hur klassas miljöbrott i förhållande till andra brott? Hur blir det med miljöbrott i förhållande till ekonomisk brottslighet där man ganska tydligt kan räkna pengarna och kostnaderna på ett helt annat sätt än när det gäller miljösidan? Jag skulle vilja höra om ministern inte är orolig just för att det finns risker i det här, att man lättare ser att det var fråga om ett stort ekonomiskt brott som man måste ta itu med. Sedan är det frågan om miljön och att en vattentäkt kan skadas, vilket kanske innebär att hela Skånes vattenområde är skadat i framtiden. Det kan man inte se konsekvenserna av, och därmed prioriterar man inte ett sådant ärende. Hur skall vi få en tydlighet i detta, där miljöbrott faktiskt prioriteras? Jag skulle vilja ha ett tydligt svar på den frågan.
Fru talman! Jag tycker att det är litet dålig stil av statsrådet att försöka glida undan den här frågan genom att skylla på dåvarande miljölagstiftning. Det är bortförklaringar, där det sägs att det inte fanns någon ledning på Banverket. Men där fanns i alla fall en tillförordnad chef. Har det verkligen inte tagits några kontakter mellan Banverket och departementet under den långa tid som trots allt har gått? Fru talman! Jag skrev litet provokativt och frågade om Banverket hade fått underhandsbesked om att man fick göra den grundvattentappning som man gjorde. Jag får här svaret att Banverket inte har fått det. Jag skrev detta därför att det är förvånansvärt att en statlig myndighet som Banverket medvetet kan bryta mot gällande regler. Vi kan göra ett spektrum och fundera över hur man skulle ha reagerat om andra statliga myndigheter hade gjort exakt samma sak. Banverkets agerande i det här fallet är ju närmast skandalöst. I juni månad 1997 skickade Vattendomstolen en begäran till regeringen att regeringen skulle ta ställning i den här frågan. Svaret kommer i bästa fall i januari 1998, trots att alla vet att problemen är stora nere vid Hallandsås. Nu skall det bli en förundersökning, och en kommission skall tillsättas. Det är förvisso bra, därför att här finns alldeles för många frågetecken som behöver rätas ut. Varför var det tyst så länge? Jag skrev den första frågan i riksdagen till statsrådet Uusmann i somras. Det var ingen som officiellt hade kontaktat riksdag eller regering tidigare, trots att problemen hade funnits under lång tid nere på Hallandsås. Berodde det på att det gjorts några konstiga avtal där nere? Jag vet att Banverket och Skanska har ett stort ansvar, men det finns också andra, t.ex. lokala politiker. Banverket sade i en tidning häromdagen att man inte placerade tunneln på bästa stället och att det fanns skäl till det. För det första vill jag fråga statsrådet: Om en myndighet som lyder under ett departement uppenbart begår ett lagbrott, bör då inte ett statsråd ingripa? Det kan väl inte kallas ministerstyre? För det andra vill jag fråga: Är det verkligen så, som man kan befara, att det inte förekom någon som helst kontakt mellan Kommunikationsdepartementet - som i och för sig inte är statsrådets departement - och Banverket under hela den här tiden fram till september i år?
Fru talman! Jag skall koncentrera mig på den del av svaret där miljöministern talar om att den "kommande miljöbalken innebär en skärpt och samordnad miljölagstiftning". Jag är inte riktigt säker på vad som menas med "den kommande miljöbalken", om det är utredningen, det som har varit en lagrådsremiss eller det material som miljöministern håller på att skriva tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men jag antar att det är det som miljöministern har gett offentlighet åt på olika sätt. I det aktuella fallet kan man med tillämpning av det förslaget se att situationen inte är helt enkel. Möjligheten för en åklagare att agera i fallet med Hallandsås skulle nämligen bli beroende av att man kan visa att det är en näringsidkare som har agerat och som skulle kunna ådömas en sanktionsavgift. Om det är på det sättet, och om en sanktionsavgift kan utdömas, skall åklagaren inte väcka åtal annat än i undantagsfall, enligt det här förslaget. Till slut kan det landa i att sanktionsavgiften inte blir aktuell därför att den inte nyttjar någonting till - återigen enligt det förslag som miljöministern arbetar med. Fru talman! Den här iakttagelsen i just det fall som interpellationen gäller har lett erfarna åklagare på miljöområdet till att konstatera att uppskattningsvis 75 % av miljöbrotten försvinner från våra domstolar, enligt nuvarande lagstiftning. Dels försvinner de ur miljölagstiftningen med den som grund, dels försvinner de ur brottsbalkens bestämmelser. Det är litet svårt att förstå detta, fru talman. I fallet med Hallandsås kan en sanktionsavgift aktualiseras, men om den aktualiseras omöjliggörs å andra sidan åtal annat än i undantagsfall. Det kan då visa sig att sanktionsavgiften inte kan komma att utdömas därför att den inte nyttjar någonting till. Om situationen är så komplicerad, som jag i korta ordalag försökte beskriva, har jag svårt att förstå hur man kan kalla en kommande miljöbalk för "en skärpt och samordnad miljölagstiftning". Jag tror att i människors medvetande på miljöområdet är uppfattningen den att miljöbrotten måste beivras starkare och strängare och att det måste finnas en tydlig grund för att skärpa beivrandet av miljöbrott.

Fru talman! Jag vill anknyta till Sten Anderssons inlägg, där han frågar hur man kan utkräva ansvar för detta. Jag var för ett par veckor sedan tillsammans med Lars Leijonborg på Hallandsås och pratade med många människor, partikamrater och andra. Det finns en uppgivenhet, som också beror på att de upplever att det är brist på respekt för det folkliga vetandet. De boende där har sett att man tar ut oerhört mycket mer vatten än vad man har tillstånd till, att grundvattnet sjunker oerhört mycket. De ser det på djuren, på sig själva och på växterna osv. Människor har hört av sig till sina egna politiker, och de har pratat med varandra. Det är den här situationen som vi måste ta till oss: Hur reparerar vi den brist på respekt för dem som de upplever? Hur återställer vi det förtroende som vi vill att de skall ha för de lagar och de domar som skall reglera detta område? Då vill jag fråga miljöminister Anna Lindh: Upplever Anna Lindh att en minister har de verktyg som krävs för att kunna utkräva ansvar av de myndigheter som har överträtt t.ex. vattendomarna? Det är min enkla fråga.
Fru talman! Det här ärendet har vi debatterat vid några tillfällen nu, och för egen del har jag tagit upp flera aspekter. Jag skulle bara vilja ha ytterligare förtydliganden på en punkt. Jag vill gräva litet djupare i detta. Det gäller regeringens kunskap kring det s.k. mellanpåslaget. I april 1996 skapade regeringen förutsättningar för att göra den här genombrytningen uppe på åsen genom att tillskjuta 95 miljoner. Redan då fanns det stora problem med vattenfrågan. Miljöministern har tidigare hänvisat till en skrivelse från Banverket. Jag vill fråga om det tillsammans med den skrivelsen inte fanns någon miljökonsekvensbeskrivning. Det gällde faktiskt ett stort nytt projekt uppe på åsen, som får stora miljökonsekvenser. Fanns det ingen form av miljökonsekvensbeskrivning där man tog upp vattenfrågan? Om det inte fanns någon sådan faller de berömmande ord som ministern har framfört om järnvägslagen, som faktiskt trädde i kraft redan den 1 februari samma år - 1996. Den var i kraft när det nya stora projektet kom till. Fanns det ingen tillstymmelse till miljökonsekvensbeskrivning? Enligt min uppfattning borde det ha funnits en sådan redan i enlighet med tidigare lagstiftning vid mellanpåslaget. Om det inte fanns någon miljökonsekvensbeskrivning undrar jag varför den nya järnvägslagen inte bidrog till att man fick fram en sådan.
Fru talman! Om jag börjar med Marianne Samuelssons frågor kan jag säga att det är viktigt att man får en bra handläggning av miljöbrott. Jag kan naturligtvis inte kommentera tiderna i de enskilda fallen, men jag kan generellt säga att det är viktigt att man prioriterar miljöbrott och den sortens frågor vid myndigheterna. Jag tror att skälet till att vi i många fall har sett att man inte har prioriterat miljöbrotten tillräckligt är att det har varit svårt att ha kunskap om miljöbrott. Det har varit en ibland oklar lagstiftning. Det har varit svårt att veta hur man går vidare. Det har kort sagt inte varit områden som har varit tillräckligt tunga i domstolarna. Det beklagar jag. Jag tror att detta förändras. Jag är övertygad om att det förändras i och med den nya miljöbalken, där vi får en sammanhållen tydligare lagstiftning. Vi får miljödomstolar, och vi kommer att få helt andra möjligheter att helt enkelt höja statusen för miljörätten och därmed också, tror jag, för hanteringen av miljöbrotten. Fru talman! Lennart Daléus talar om miljöbalken och nämner vad erfarna miljöåklagare säger. Det finns en åklagare som har hävdat detta. Jag menar att Lennart Daléus beskrivning inte är korrekt. Det är inte så att en stor andel kommer att falla bort. Problemet i dag är dessutom inte att för många fall går till åtal och dom. Problemet är att man inte väcker åtal eller att dom inte faller. Därför är det viktigt att se till att vi får fram ärenden till domstolarna. Jag tror att miljösanktionsavgifter är viktigt, för det handlar om att behandla de fall som mer eller mindre gäller ordningsförseelser på ett annat sätt. Därmed kan man koncentrera sig på det som verkligen är miljöbrott. Jag vill inte heller här föregripa polisutredningen vad gäller Hallandsåsen, men jag kan konstatera att vårdslöshet med kemikalier definitivt inte är någon ordningsförseelse. Det handlar inte om miljösanktionsavgifter. Det är ett traditionellt miljöbrott - ett kemikaliebrott. Straffpåföljden är då böter eller fängelse. Det är inte något som man skulle vilja kalla ordningsförseelse. Sten Andersson, fru talman, undrar om myndigheterna skall följa lagarna. Det är självklart att myndigheterna skall följa lagarna. Regeringen följer grundlagen. Därmed skall vi heller inte styra myndigheterna. Myndigheterna är självständiga. Regeringen föregriper heller inte domstolsbeslut. Det framgår mycket tydligt av grundlagen. Margitta Edgren anknöt till denna diskussion. Jag förstår att det är ett väldigt stort problem. Jag tror att det tar lång tid innan vi får tillbaka förtroendet från invånarna i regionen på grund av de problem som har inträffat. Jag tror att vi får arbeta väldigt hårt, både från den politiska sidan och från myndigheterna och andra, för att få tillbaka förtroendet. Jag förstår att människor är upprörda. Problemet är att vi från regeringens sida måste förutsätta att myndigheter och andra följer lagen. Vi förutsatte att Banverket följde lagen. De hade en vattendom. När lagen inte följs får man gå den rättsliga vägen, och det är därför ärendet är föremål för polisutredning. Jag ser att min taletid är ute, så jag får återkomma till Dan Ericssons fråga.
Fru talman! Det är naturligtvis mycket angeläget att vi får en miljölagstiftning som fungerar och att miljömål handläggs så att något liknande det som skett på Hallandsåsen inte upprepas. Hade ärendet handlagts på det sätt som är riktigt för miljömål som har polisanmälts, nämligen snabbt, hade vi kanske sluppit den katastrof vi ser nu. Det tycker jag är viktigt att vi har med oss. Skall vi kunna återupprätta förtroendet för miljölagar och för miljöaspekterna i politiken gäller det nog att se till att politiken verkställs på ett sätt som gör det möjligt. Litet bekymmersamt är det att länsstyrelsernas möjlighet att kontrollera enligt Riksrevisionsverket tydligen inte heller fungerar riktigt som det var tänkt. Man har så många ärenden att man inte längre hinner med allt. Det jag tycker är viktigt att poängtera är att man inte har följt upp vattendomen. Varför gjordes det ingenting? När vi var på studiebesök på platsen var det första vi såg att selekteringsdammarna, som enligt vattendomen skall vara fyra stycken, bara är tre. Vi kunde heller inte se att infiltreringsanläggningen ser ut som det står i vattendomen att den skall göra. Det ser faktiskt ut som om det bara finns ett rör rakt ut till korna på ängen, som dricker av vattnet. Det är förfärligt. Det är någonting som har brustit. Dels har man inte följt den dom man har ålagts att följa, dels har det förmodligen inte skett någon kontroll. En sådan enkel tydlig sak måste massvis av områdets politiker har sett tidigare. De borde ha påpekat detta. Det är förvånande att det bara är mitt parti som har haft denna kritiska inställning och inte trott att det skulle gå att hantera bygget på ett miljömässigt bra sätt. Det parti som har den reella makten i Båstad - Centerpartiet tror jag att det är - har varit väldigt tyst i denna fråga. Det bekymrar mig. Jobben, t.ex., är tydligen viktigare än miljöaspekterna. Det görs inte ens en kontroll av något som kan ses med blotta ögat. Det finns säkert massor av saker på miljösidan som inte går att se, men det går i detta fall att se att man inte har gjort som det stod i miljödomen. Det tycker jag är ganska skandalöst. Det har från början saknats en så ordentlig kontroll att man direkt har kunnat säga ifrån. Detta, och det faktum att det pumpas upp ännu mer vatten, tyder på att det inte fungerar enligt de miljömål som är uppsatta. Det borde ha funnits en möjlighet att kräva en miljökonsekvensanalys av helheten. Det går inte ens att klara den lilla del som det har fattats miljöbeslut om. Var har ministern och regeringen möjlighet att ingripa? Det måste ändå ha funnits signaler om delarna i helheten. Vattendomen har överlämnats för vidarehantering till regeringen. Varför har det inte hänt någonting? Varför har man inte dragit åt bromsen? Varför har man inte kunnat reagera? Det borde vara en självklarhet att den möjligheten finns och att det inte uppfattas som ministerstyre. Om man som företrädare för folket inte kan reagera i tid brister lagstiftningen.
Fru talman! Det är inte ofta jag är överens med Marianne Samuelsson, men detta är undantaget som bekräftar regeln. Jag delar hennes uppfattning om det lokala ansvaret. Det kommer förhoppningsvis fram när kommissionen lägger fram sitt slutbetänkande. Det producerades stora rubriker i och med att man upptäckte tätningsmedlet, men det är en statlig myndighets handlande med den olagliga grundvattensänkningen som som får de långsiktiga negativa konsekvenserna. Fru statsråd! Är det verkligen så illa? Statsrådet är ju i varje fall på papperet chef för en statlig myndighet. Kan hon då inte gå in och påtala för generaldirektören att det här inte stämmer med lagstiftningen och att det absolut måste vara fel? Är det så att vår grundlag förbjuder det? Jag tycker att det skulle vara svårt att försvara ett sådant ställningstagande. Det är litet konstigt att diskutera det här med Anna Lindh, som inte ansvarar för det departement som jag tog upp i min interpellation. Är det så att man singlar slant på Regeringskansliet när man skall besvara interpellationer? Om detta hade hänt på Anna Lindhs eget departement, hade hon då inte ansett att det till del berodde på dåliga kommunikationer? Jag hade också en annan fråga som inte heller berör Anna Lindh, eftersom det inte gäller hennes departement, men jag kan i stället fråga om hon kan tänka sig att generellt medverka till ändrade rutiner vad gäller rapportering fram och tillbaka mellan departement och myndigheter.
Fru talman! Jag skall uppehålla mig litet till vid miljöbalken. Anledningen är att om vi får ett förslag till miljöbalk under december kommer vi i riksdagen att ha väldigt bråttom med hanteringen av den. Därför tar jag nu tillfället att försöka tränga in litet mer i vad miljöbalksförslaget egentligen handlar om. Det hela blev ytterligare litet mer oklart genom miljöministerns inlägg nyss. Har jag fel i att om man från åklagarhåll vill driva Hallandsåsärendet måste man först klara ut om det är en näringsidkare som har ägnat sig åt detta, så att man har någon att rikta en sanktionsavgift mot? Om det är fråga om en näringsidkare kan åklagaren inte väcka åtal. Är det korrekt? Åtal kan inte väckas såvitt inte fängelse kan utdömas som straff, och det skulle i det här fallet, även med kommande lagstiftning, vara osannolikt. Det jag undrar är om det är möjligt att gå vidare med åtal även i de fall då sanktionsavgift enligt miljöministerns kommande förslag kan utdömas. Möjliggör miljöministerns förslag alltså att åtal kan väckas även om inte fängelsestraff kan utdömas? Är inte summan av det jag säger, miljöministern, att det genom det nya förslaget sker en avkriminalisering av miljöbrott?
Fru talman! Marianne Samuelsson tog upp en viktig fråga, nämligen tillsynen. När vi får en ny, bra och sammanhållen miljölagstiftning är det viktigt att vi också skärper tillsynen på alla nivåer. Tyvärr tror jag att också tillsynen, som så mycket annat, har blivit lidande av de senaste årens väldigt hårda ekonomiska verklighet. Det är alltså viktigt att vi skärper tillsynen på alla nivåer. Det är också viktigt att komma ihåg att i det fall vi diskuterar, Hallandsåsen, utövade kommunen sitt tillsynsansvar. Man hade reagerat mot den här kemikalien. Användningen av kemikalien gick för fort, annars hade kommunen som tillsynsmyndighet förmodligen ingripit och stoppat användningen av Rhoca-Gil. Man hade emellertid inte informationen tillräckligt tidigt. Jag tycker alltså att kommunen i det här fallet gjorde ett bra arbete när det gäller tillsynen. När det gäller vattenfrågorna var det länsstyrelsen som utövade tillsynen. De lämnade över det till åklagare. Vi får se vad gäller vattendomen om den hantering som skett har varit korrekt eller inte. De tidigare domarna har inte alls kommit till regeringen. Regeringen har alltså inte haft med dem att göra. Den senaste överlämnades i somras till regeringen för regeringens avgörande. När regeringen får en förfrågan om en sänkning av grundvattennivån måste vi höra myndigheter och experter. Vi fick en förfrågan under sommaren, och vi skickade t.o.m. samma dag ut den till ansvariga myndigheter för att få in remissvar. Innan remisstiden ens var över hade det som hände på Hallandsåsen inträffat. I det läget valde vi att bevilja I det läget förstår jag att Banverket behövde en månad till på sig för att fundera över hur arbetet skall bedrivas i fortsättningen. Det var rimligt att förlänga den tiden, att ge Banverket en månads anstånd. Något som hade varit direkt farligt i det här läget hade varit att försöka hasta fram en lösning av hur man skall förhindra vattnet att tränga ut. I så fall hade vi riskerat fler miljömässigt olämpliga lösningar. Den här frågan måste de nog bereda ordentligt i Banverket. Dan Ericsson har fått vänta på svar på sina frågor. Nej, Kommunikationsdepartementet hade ingen anledning att reagera när man fick en begäran och beslut fattades om 95 miljoner kronor. Det som skedde var att Banverket gavs rätt att från anslaget Nyinvesteringar i stomjärnvägar till Vägverket utbetala 95 miljoner kronor för att finansiera utbyggnaden av vissa länsvägar. Det här var alltså en gemensam hemställan från Banverket och Vägverket, som Jan Brandborn och Monica Andersson hade undertecknat. Det fanns ingenting i detta om vare sig påverkan av grundvatten, påverkan av ytvatten eller användning av kemikalier.

Fru talman! Jag har en kompletterande fråga. Det gäller länsstyrelsens roll. Länsstyrelsen är ju regeringens förlängda arm i fråga om kontrollen i det här sammanhanget. I vattendomstolsbeslutet står det att man i samarbete med länsstyrelsen skall se över frågan om cementeringsdammarna. Då bör ju länsstyrelsen också veta att man inte följer Vattendomstolens dom. Har det meddelats till regeringen att man här har valt en annan modell, med tre dammar i stället för fyra? I ministerns svar står vad gäller den tredje ansökan som överlämnats till regeringen att Banverket är skyldigt att följa tidigare vattendomar, till dess nytt beslut meddelas i ärendet. Men vid det laget visste ju regeringen att tidigare vattendomar inte följdes. Varför agerade regeringen inte då? Kan det verkligen vara så att man får beskeden, man läser papperet men man agerar inte? I så fall, om myndigheter och politiker inte agerar, är det ju något som brister. Det gör mig upprörd, arg och ledsen att det skall behöva vara så. I papperet kan man läsa att det överlämnats. Där står också tydligt att till dess gäller tidigare beslut. Samtidigt vet vi att i det läget visste alla att det beslutet inte följdes, eftersom det fanns en polisanmälan och det fanns ett vitesföreläggande från länsstyrelsen. Då borde man ha haft anledning att agera när det nya ärendet dök upp. Det måste finnas ett instrument som gör att man kan agera. Varför gör det inte det? Det kan väl inte vara så att det bara är fråga om slapphet, att man ser på papperet och sedan lägger det åt sidan och säger att det är rutinärenden?
Fru talman! Jag fick inga svar på mina frågor om hur mycket statsråden kan lägga sig i. Det sägs ofta i debatter här i kammaren att det är viktigt med politiker i myndigheternas styrelser för att dessa skall kunna rapportera till riksdagen och regeringen. Efter vad jag förstår finns det politiker även i Banverkets styrelse. Vilken återrapporteringsaktivitet de har ägnat sig åt är hittills väl dolt. Om detta hade hänt på någon myndighet som sorterar under statsrådet Lindh, hade hon då inte blivit irriterad över att myndigheten lät sådant försiggå? Hade det varit ministerstyre om hon hade gått och frågat: Vad är det ni håller på med för någonting här? Jag tycker inte, rent logiskt, att en sådan förfrågan kan handla om ministerstyre. I juni månad överlämnade alltså Vattendomstolen det här till regeringen. Sedan är det Banverket som är den stora boven i sammanhanget. Det är där man sedan inte blir färdig. Banverket orsakar genom sin försening att det dröjer ytterligare fyra veckor. Det dröjer alltså sex sju månader att få ett utslag i en så pass viktig fråga. Och då har ändå Vattendomstolen gjort sitt ställningstagande och vill bara att det skall bekräftas eller förkastas av regeringen. När jag följer den här debatten, och det gör jag som skåning rätt så mycket, får jag uppfattningen att statsrådet och hennes kolleger försöker fokusera kritiken i första hand mot Skanska. Men huvudansvarig entreprenör för hela det här projektet är faktiskt Banverket. Det är Banverket som bär huvudansvaret, enligt de flestas uppfattning.
Fru talman! Miljöministern säger att regeringen inte hade någon anledning att reagera på den skrivelse som man fick från Banverket och som låg bakom regeringens beslut att skjuta till 95 miljoner. Miljöministern vet mycket väl att det var kommunen som ställde de här kraven för att man skulle tillåta manövern med ett mellanpåslag. Och detta är ju ett stort projekt. Det är ett nytt stort projekt i det sammantagna Min fråga är: Täckte verkligen inte dåvarande lagstiftning, som vi har fortfarande, kravet att det skulle vara en miljökonsekvensbeskrivning vid ett sådant här nytt projekt som mellanpåslaget är? Är miljöministern beredd att låta någon av sina jurister titta på detta? Då bär ju faktiskt regeringen ett delansvar om man inte krävde detta i det här läget. Man hade inte anledning att reagera, säger man från regeringens sida. Men det här var ju ett stort projekt med stora konsekvenser, och problemet med vattnet var känt. Det kanske var så att det fanns anledning att reagera - inte minst mot bakgrund av den lagstiftning som gäller. Den andra delfrågan gällde den nya järnvägslagen, som miljöministern har lagt fram och som dessutom hade trätt i kraft vid det här tillfället. Inte heller den har alltså påverkat regeringen att reagera på något sätt. Då visar det sig ju att den kanske inte är så till fyllest som miljöministern har antytt.
Fru talman! Det här blir delvis en litet rörig debatt. Det är viktigt att understryka en gång för alla att det inte går att lämna svar på och kommentera alla de frågor och inlägg som görs, eftersom regeringen inte får ta över polisutredning och inte heller får styra myndigheterna. Om regeringen försökte agera polis i det här fallet, försökte föregripa polisutredningen eller gå in i myndighetsarbetet skulle jag bryta mot grundlagen, och det vill jag inte. Däremot har jag sagt många gånger tidigare, och jag upprepar det igen, att det som har skett är mycket allvarligt och att både Skanska och Banverket naturligtvis har ett ansvar för det inträffade. Regeringen ser mycket allvarligt på att ett statligt verk har varit inblandat. När det sedan gäller fortsättningen och vad vi kan göra framöver är det viktigt att se att den nya miljölagstiftningen trots allt ger större möjligheter än vi har haft tidigare att föregripa den här sortens händelser. Vi får betydligt bättre miljökonsekvensbeskrivningar i framtiden. Eftersom det här gällde mellanpåslaget och vägar till mellanpåslaget var det inte ett exempel, Dan Ericsson, på när man enligt järnvägslagen skulle ha nya miljökonsekvensbeskrivningar. Däremot kommer det i fortsättningen enligt miljöbalken att ställas betydligt starkare krav på miljökonsekvensbeskrivningar vid stora trafikprojekt. Dessa blir också mer detaljerade än i dag, och det blir mer preciserat hur de skall se ut. Eftersom jag inte hann svara Lennart Daléus förra gången vill jag också säga att jag tror att Lennart Daléus har missuppfattat sanktionsavgiften. Eller rättare sagt: Jag förstår nu hur Lennart Daléus har missuppfattat sanktionsavgiften. Det är alltså så att när fängelse utdöms blir det inte både fängelse och sanktionsavgift - så kan jag i korthet säga, eftersom taletiden är slut. Det blir alltså en betydligt starkare och bättre miljölagstiftning, och förhoppningsvis är det också ett sätt att undvika fler Hallandsåsar.

Fru talman! Sten Andersson har frågat justitieministern om hon avser att vidta några åtgärder så att det inte skall löna sig att ljuga i samband med att en ansökan om uppehållstillstånd inlämnas. Frågan är ställd mot bakgrund av den proposition Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. De nuvarande bestämmelserna om återkallelse av uppehållstillstånd när en utlänning har lämnat oriktiga uppgifter infördes i utlänningslagen år 1989. Lagen gör en skillnad mellan de fall där den som berörs lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet och fall där han eller hon lämnat oriktiga uppgifter om något annat. I 2 kap. 9 § utlänningslagen som reglerar den förstnämnda situationen anges att ett uppehållstillstånd skall återkallas om utlänningen har lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet. Återkallelse skall dock inte ske om det kan antas att den oriktiga uppgiften inte har inverkat på tillståndsbeslutet eller om andra särskilda skäl talar emot återkallelse. Uttrycket "andra särskilda skäl" tar sikte på situationen där starka humanitära skäl talar för att utlänningen trots de oriktiga uppgifterna bör få stanna i Sverige. Fallet där de oriktiga uppgifterna rört någon annan omständighet än identiteten regleras i 2 kap. 10 §. Där anges att uppehållstillståndet får återkallas i den angivna situationen. Ingendera av bestämmelserna innehåller någon tidsgräns av det slag som bl.a. återfinns i i utlänningslagens regler om utvisning på grund av brott. Även i bestämmelserna om återkallelse av uppehållstillstånd på grund av vandel finns en tidsgräns angiven. Efter det att några enskilda fall uppmärksammats blev avsaknaden av tidsgräns föremål för en omfattande debatt förra året. Socialförsäkringsutskottet tog i sitt betänkande 1996/97:SfU5 bl.a. upp ett antal motioner som rörde återkallelse av uppehållstillstånd på grund av oriktiga uppgifter om främst identiteten. Utskottet avstyrkte i och för sig motionerna men anförde att det trots att de nuvarande reglerna ger utrymme för humanitära hänsynstaganden fanns anledning att se över regelsystemet. Utskottet anförde vidare att det erfarit att regeringen avsåg att ta upp frågan i den kommande parlamentariska rättsprocessutredningen. Regeringen gav senare i uppdrag till den parlamentariskt tillsatta kommittén om en ny instans och processordning i utlänningsärenden att med förtur utreda reglerna om återkallelse av uppehållstillstånd. Kommittén, där för övrigt företrädare för det parti som Sten Andersson tillhör finns med, föreslog i sitt delbetänkande Återkallelse av uppehållstillstånd bl.a. att en tidsgräns skulle införas. Endast om synnerliga skäl föreligger får återkallelse ske efter det att tidsgränsen passerats. Kommittén framhöll att det av humanitära skäl är viktigt att en utlänning efter en längre tids bosättning i normalfallet kan känna trygghet här och inte behöver känna oro för att inte längre få stanna kvar. Enligt kommittén kan en tidsgräns också tänkas bidra till att någon efter en tid vågar träda fram under sin rätta identitet. Fru talman! Regeringen delar helt kommitténs uppfattning. Det är självfallet viktigt att motverka att de som söker asyl i vårt land lämnar oriktiga uppgifter, men vi får därför inte tumma på vår humanitära grundsyn. Vad jag nu sagt innebär inte att jag tar lätt på att människor som söker skydd i vårt land lämnar oriktiga uppgifter. Enligt min uppfattning är det emellertid viktigast att identiteten hos en person klarläggs innan uppehållstillstånd beviljas. På det sättet undviks i största möjliga utsträckning att hela familjer tvingas bryta upp efter en lång tid i Sverige. Jag vill peka på att en av flera viktiga förutsättningar för de omfattande ändringar som infördes i utlänningslagen den 1 januari i år var att identiteten skall vara utredd innan en utlänning ges uppehållstillstånd. En av förändringarna var att fingeravtryck numera får tas på alla asylsökande. Jag kan således svara Sten Andersson att regeringen redan har vidtagit åtgärder som siktar till att det inte längre skall löna sig för en asylsökande att lämna oriktiga uppgifter om sin identitet. Det viktiga är att åtgärderna vidtas i samband med att asylansökan lämnas, inte efter det att någon vistats många år i Slutligen vill jag upprepa vad jag redan inledningsvis sade om att tidsgränser av liknande slag redan finns såväl vad gäller reglerna om utvisning på grund av brott som bestämmelserna om återkallelse av uppehållstillstånd på grund av vandel. Det finns således redan den konstruktionen på andra områden av utlänningsrätten.
Fru talman! Jag framställde den här interpellationen till justitieministern när jag hörde att detta eventuellt skulle leda till en proposition till riksdagen. Jag gjorde det inte direkt mot bakgrund av flyktingpolitiken utan mot de eventuella konsekvenser som en sådan proposition skulle kunna få i andra sammanhang. Jag blir också förvånad när jag läser den rubrik som kammarkansliet har snickrat ihop där det står asylsökande. Det handlar absolut inte den här interpellationsdebatten om. Han sade i medierna strax efter att detta blev offentligt att den här lagstiftningen egentligen redan finns. Min fråga är då: Måste vi ha nya lagar för att kunna tolka befintliga lagar? Sedan till själva sakfrågan. Jag inser att det ligger i flyktingskapets natur att man måste dölja sin identitet, dvs. i klartext att man måste ljuga för att kunna fly från sitt land. Men tyvärr har detta satts i system. Jag såg häromdagen en repris av ett program från BBC, som väl måste betraktas som en seriös TV-kanal, i vilket man beskrev hur detta har satts i system av penninghungriga människosmugglare. Men jag anser att det som nu görs, nämligen att införa en generell regel, inte är riktigt. Jag inser att den som flyr från sitt land ibland måste ljuga och dölja sin rätta identitet. Men jag tycker att man kan fatta beslut från fall till fall i stället för att bevilja generella asyler efter fyra år. Det kan nämligen få som konsekvens att människor som i andra sammanhang har ljugit och fått någon förmån kan börja referera till detta. De kan då fråga: Varför skall detta gälla dem och inte mig? Statsrådet säger att detta redan finns i den svenska lagstiftningen. Det tycker jag inte är något försvar. Det gör inte saken bättre. Jag tror i stället att detta kommer att skapa en ännu sämre förståelse för vår svenska flyktingpolitik och för dem som berättigat har skäl att få stanna i Sverige. Jag skall avsluta med att säga att oavsett de många och långa och ibland vackra orden som finns i detta svar blir min personliga tolkning att vi premierar ett system som innebär att brott lönar sig.
Fru talman! Jag vill tacka för det klargörande svaret från Pierre Schori. Det fanns tidigare inte någon tidsgräns - och den finns fortfarande inte - vilket betydde att en människa som hade ljugit aldrig blev förlåten. Vi har motsvarande i svensk lag som gäller falsk urkund, dvs. när någon har gett oriktiga uppgifter. Efter två år blir detta preskriberat. Därför är jag som sitter i denna utredning väldigt glad för att vi får en tidsgräns. Partierna hade föreslagit olika antal år, och i propositionen föreslås fyra år. Kanske är det allra viktigaste att vi har fått en tidsgräns över huvud taget och att det finns utrymme för att förkorta tiden om det finns andra skäl, synnerliga skäl, humanitära skäl. Men när skall människor känna sig trygga i Sverige? Det har hänt att någon som har ljugit i 16 års ålder och sedan har fått stanna efter många år skulle utvisas. Det har varit sådana fall även om de ibland kunnat stoppas. Nu kan vi slippa den inhumana behandlingen av våra asylsökande. De får efter ett antal år känna sig trygga här. Tidigare hade vi en tidsgräns när det gällde brottslighet på fyra år. Det skulle alltså vara grövre att ljuga. Jag är oerhört glad att ha fått sitta i den här utredningen och för att vi har kommit fram till en ganska stor enighet, att det skall vara en tidsgräns. Om det sedan skiljer litet på antalet år har faktiskt mindre betydelse. Vi föreslår i några partier tre år, utredningen föreslog fem och i propositionen står det fyra. Det känns som en stor framgång för de här människorna. De kan känna sig trygga i Sverige och även söka svenskt medborgarskap. Det talades om att man skall minska utrymmet för oseriösa människosmugglare. Det tycker jag också. Men jag tror att en generös flyktingpolitik minskar utrymmet för människosmugglare. Det är det sista förtvivlade människor tar till när de skall fly från sitt land. Det ligger i flyktingskapets natur att man inte kan ha alla papper i ordning, att man inte har hunnit säga adjö till sina vänner och släktingar. Jag tycker att det är viktigt att man har kommit fram till den här propositionen, och troligen kommer den att gå igenom i riksdagen. Vi kommer att stödja den i stort.

Fru talman! Jag är också glad över att ett lagförslag lagts fram som sätter en tidsgräns. Det var nog inte riktigt tanken från början hos vare sig statsråd eller andra att vi skulle ha en fast tidsgräns, men vi har fastnat för det. Efter många och långa överväganden i utredningen fastnade vi för fem år, där både socialdemokrater, centerpartister och moderater arbetade för detta. Sedan får man till sin förvåning se att det sänks till fyra år. Det kan man i och för sig göra, men det är svåra frågor, och jag tycker att det är litet konstigt. Man gör upp i en utredning som fått direktiv att försöka hitta en lösning, men sedan har den utredningen inte riktigt någon valör när det kommer till att skriva en proposition. Det blir litet svårare i framtiden att göra upp och försöka hitta gemensamma lösningar när man ser att regeringen går ifrån i dessa väldigt svåra frågor, där avvägningarna verkligen sker efter bästa förmåga hos alla inblandade. Det är inte så att någon försöker vara inhuman. Jag vill för min del säga att vi står fast vid fem år därför att vi kom överens om det i utredningen. Det var både socialdemokrater och centerpartister med på. I övrigt står vi helt bakom det som kommer att föreslås.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Gustaf von Essen och Ragnhild Pohanka för deras djupa engagemang i de här frågorna. Ert arbete har hjälpt oss att successivt förtydliga och förbättra utlänningslagen. Det ligger i sakens natur att man, när man försöker reformera och förbättra, lyssnar till alla, det civila samhället i stort också utanför riksdagen. Det är det som regeringen hade att göra när vi sammanjämkade olika uppfattningar, exempelvis tidsgränsen. Vi fastnade då, inte för tre år som vissa föreslog eller för fem år som majoriteten i utredningen kom överens om, utan för fyra år i stället. Jag vill vidare säga till Ragnhild Pohanka om människosmuggling att det är viktigt att sätta åt dem som tjänar grova pengar och lurar skjortan av folk och som också riskerar deras liv i processen. Därför har vi skärpt i lagstiftningen straffen för människosmuggling. Däremot skall flyktingen som sådan inte belastas. Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och den förtvivlan och ångest som driver människorna till att lämna sitt land måste beaktas. Till slut vill jag säga att det här må sägas vara vackra ord, som Sten Andersson gjorde i sitt uttalande. För mig är vackra ord humanitet och rättsstat. Vad vi nu uppnår är att vi inte bara får likhet inför lagen utan också likhet i lagen.
Fru talman! Det är helt uppenbart att det vi nu uppnår konkret är att det lönar sig att vid asylansökan lämna felaktiga uppgifter. Det kan ingen komma ifrån. Den som kommer till Sverige och misstänker att de skäl som hon eller han eventuellt kan ha inte kommer att godkännas lämnar då - det förstår man mycket väl - felaktiga uppgifter. Det här förslaget innebär att den person eller den familj som försöker vara hederlig och spelar med öppna kort men vet att oddsen är dåliga inte får stanna i Sverige. Däremot kan de andra som har egna uppfunna skäl eller säger det som de har blivit ombedda av andra att säga, som kan vara skäl nog för att få stanna, får stanna kvar. Som jag sade tidigare inser jag att det ligger i själva flyktingskapets natur att man rätt så ofta måste lämna felaktiga uppgifter för att kunna lämna sitt land. Det bör man i så fall tala om när man söker asyl i Sverige och förklara varför man har falska papper eller en falsk identitet. Fru talman! Att även mitt parti verkar vara överförtjust i propositionen rör mig inte i ryggen. Statsrådet säger att man har frågat många. Jag skulle vilja ställa frågan: Vem har man egentligen frågat? Jag tycker fortfarande att man skall avgöra från fall till fall. Det kan här finnas skäl att lämna felaktiga uppgifter. Men att generellt bevilja asyl, trots att man vet att det funnits lögnaktiga uppgifter som skäl för att stanna, tycker jag är fel. Till sist: Jag delar den uppfattning som fru Pohanka har, att om vi öppnar portarna helt till Sverige finns det inga skäl för människosmuggling.
Fru talman! Jag vill betona att en utredning inte utgör något beslut utan en vägledning för regeringen att skriva sina propositioner. Vi har ju sett tidigare att man har avvikit. Här har man inte avvikit från principen. Principen är att sätta en tidsgräns, som vi stöder. Jag menar att fyra år kan vara bra. Vi vill ha en kortare tid. Men jag kan förstå att man vill sätta tidsgränsen fyra år. T.o.m. de som har begått grova brott kan få stanna efter fyra år, om det finns skäl för det. Fyra år måste vara den absolut högsta gränsen. Om man har använt sig av några slarviga lögner behöver detta inte jämställas med grov brott. Men om man döljer grova brott genom lögner, blir det fråga om ett helt annat ställningstagande. Då avser jag inte att man har suttit i fängelse i sitt hemland, eftersom det ofta inte är grova brott som föranleder fängelsestraff i de länder som flyktingar kommer ifrån. Jag kan också hålla med om att människor som gjort sig skyldiga till grov människosmuggling - som Pierre Schori nämnde - bör hållas efter och straffas eftersom de ofta har satt flyktingars liv på spel genom båttransporter och resor i järnvägsvagnar. Om man jämför människosmugglarna med någon som förfalskar ett pass är det lika stor skillnad mellan dessa som det är mellan ett lindrigt brott och ett grovt brott. Det är min åsikt. Jag vill tacka för propositionen och ser den som en ljusning för de människor som har levt ett osäkert liv här.
Fru talman! Det är ju riktigt som statsrådet Schori säger, att man gör en sammanvägning för att så småningom komma fram till ett resultat. Regeringen har det yttersta ansvaret för en sådan sammanvägning och därmed också för att lägga fram ett förslag till riksdagen. Det är bara så att regeringen uppdrog åt utredningen - NIPU, som den kallas för - att göra denna sammanvägning. Det var ett tilläggsdirektiv som vi fick efter diskussion i riksdagen och socialförsäkringsutskottet. Vi trodde att vi hade gjort en sammanvägning där vi tog hänsyn till de olika frivillighetsorganisationer som var inkopplade och till andra allmänna omständigheter. Det uppnåddes ju en enighet mellan centerpartisterna, moderaterna och socialdemokraterna på den här punkten, men sedan kom det ett nytt förslag. Jag har i och för sig ingen kritik mot fyraårsgränsen. Vi kunde nog också ha hamnat där. Men jag tänker på tekniken inför framtiden. Skall vi anstränga oss och försöka att göra upp i dessa utredningar eller inte? Skall vi verkligen anstränga oss för att hitta gemensamma lösningar, om det ändå kommer ett helt annat förslag från regeringen, utan att den egentligen har haft någon kontakt med parterna? Det känns litet svårt. Sten Andersson är rädd för att detta kan ge signaleffekter. Hela resonemanget bygger på att Invandrarverket får resurser och metoder för att göra bättre identitetskontroller från början. På det viset kan man utmönstra dem som har falska handlingar eller som ljuger om sina identiteter. Det är ju där som resurserna skall sättas in och som jobbet skall göras. Då kommer vi inte att behöva uppleva det som vi nu har gjort, att många i efterhand kryper fram med falska identiteter då det kanske var en dålig handläggning från början. Det gäller att göra det stora jobbet vid gränserna.
Fru talman! Jag har utförligt redovisat regeringens syn i svaret, och jag har inget mer att tillägga.
Fru talman! Jag tror att vi alla är överens om att det ligger i flyktingskapets natur att det för att lämna det land som man är politiskt förföljd i kan krävas att man måste tricksa och ljuga, och det är fullt försvarbart. Men om man har lyckats komma ifrån det land där man har varit politiskt förföljd, varför skall man då när man söker asyl i Sverige ljuga om sin identitet och om varför man har tricksat för att komma ut från sitt gamla hemland? Det är uppenbart att vi nu kommer att ge signaler till människor att man premieras om man söker asyl i Sverige och lämnar fel uppgifter - och jag förstår inte varför man inte kan tala om som det är. De som talar sanning får däremot mindre chans att få stanna. Detta måste strida mot allt sunt svenskt och västerländskt tänkande.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att agera så att situationen för barn från f.d. Jugoslavien, som befinner sig i Sverige med avlägsnandebeslut, uppfyller barnkonventionens krav. Karin Israelsson har även frågat om regeringen är beredd att agera så att barnfamiljer och ensamstående unga män kan erhålla uppehållstillstånd när viss tid förflutit efter det att de lagakraftvunna besluten inte har kunnat verkställas. Innan jag inleder med en kort tillbakablick vill jag bara för tydlighetens skull nämna att jag utgår ifrån att Karin Israelsson i sina frågor syftar på barn som kommer från nuvarande Förbundsrepubliken Jugoslavien. Samtidigt som Sverige har beviljat uppehållstillstånd till ett stort antal personer från Förbundsrepubliken Jugoslavien finns det även de som har fått avslag på sina asylansökningar. Anledningen till att man i vissa situationer fattat avslagsbeslut är att de sökande inte har ansetts vara i behov av skydd här. Det normala i en sådan situation är att de sökande återvänder till hemlandet. Så skedde också till en början. Mellan åren 1993 och 1995 kunde ca 30 000 personer återvända, men sedan 1995 har verkställighet av avvisnings och utvisningsbeslut i stort sett varit omöjliga att genomföra. De jugoslaviska myndigheterna i Belgrad har vägrat att ta emot de egna medborgarna som till största delen kommer från Kosovoprovinsen. Det finns en för detta sammanhang viktig princip som inte har följts i de här fallen, nämligen den att varje land skall vara öppet för sina egna medborgare. Sverige tillämpar den principen och den finns t.o.m. Det är viktigt att den här principen upprätthålls. Ett fritt resande över gränserna förutsätter att staterna kan utgå ifrån att utlänningar som reser in över deras gränser i normalfallet kan återvända till sitt hemland. Det här gäller även för Sverige. Principen är även viktig med tanke på att nya asylsökande anländer hit, bl.a. personer som tidigare har fått skydd i Tyskland. Om vi finner att de personerna inte är i behov av skydd här är det viktigt att de kan återsändas, så att den situation som vi har i dag inte uppstår igen. Om principen respekterades skulle dessutom möjligheterna att bevilja viseringar till medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien öka. Som läget är i dag, när jugoslaviska medborgare som lämnat landet inte tillåts att återvända på ett enkelt sätt, blir det problematiskt att bevilja visering för besökande. Som alla förstår är det viktigt att de personer som nu är bosatta här kan besökas av sina släktingar. Det är också viktigt att det ekonomiska utbytet inte hämmas, ett utbyte som Förbundsrepubliken Jugoslavien så väl behöver ha med omvärlden. Jag hoppas att vi skall ha ett avtal inom kort. Det finns ett färdigförhandlat avtal, och jag hoppas att problemet med undertecknandet skall vara löst. Jag vill nu återknyta till Karin Israelssons direkta frågor och i det sammanhanget erinra om några praxisbildande beslut som fattades i november 1996. Utlänningsnämnden tog då ställning i tolv ärenden rörande barnfamiljer just från Förbundsrepubliken Jugoslavien. Familjerna hade vistats i Sverige sedan 1991 och 1992, och deras beslut om avvisning hade inte kunnat verkställas på grund av den vägran att ta emot egna medborgare som jag just har berättat om. I elva av de tolv ärendena beviljade Utlänningsnämnden familjerna uppehållstillstånd av humanitära skäl. Den avgörande faktorn var att barnen i familjerna ansågs ha fått en stark anknytning till Sverige. Nämnden tog även särskild hänsyn till den långa vistelsetiden i Sverige samt till det faktum att besluten inte kunnat verkställas. I ett ärende, där familjerna vistats i De här vägledande besluten har resulterat i att ca 2 700 personer från Förbundsrepubliken Jugoslavien, i huvudsak barnfamiljer och personer som fått anknytning hit genom giftermål eller samboskap, har fått stanna i Sverige. Fortfarande vistas emellertid ca 2 000 personer här med lagakraftvunna avlägsnandebeslut, och de flesta av dem är ensamstående. Även i dessa fall görs dock individuella bedömningar, och starka humanitära skäl kan åberopas i samband med en s.k. ny ansökan. Jag håller med Karin Israelsson om att den uppkomna situationen är allt annat än önskvärd. Jag ser det som allvarligt om barns hälsa och utveckling äventyras. Jag vill dock understryka att alla ärenden prövas individuellt, och att hänsyn tas till den nya portalbestämmelsen om barnens bästa i utlänningslagen. Som redan framgått har ju också barnkonventionens principer fällt utslag i en hel rad ärenden. Som dock också framhållits i den migrationspolitiska propositionen, som riksdagen ställt sig bakom, är det samtidigt så att principen om barnets bästa, som slås fast i barnkonventionen, alltid måste vägas mot samhällets intresse av att reglera invandringen. Principen får inte drivas så långt att det förhållandet att någon är barn nästan i sig blir grund för uppehållstillstånd. Det är inte heller alltid entydigt vad som i den konkreta situationen är det bästa för ett barn. Många gånger måste en avvägning göras mellan alternativ som har såväl goda som dåliga konsekvenser för barnen.

Fru talman! Jag vill först tacka invandrarministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden är, som jag också refererar i min frågeställning, alla de ungdomar som inte kan återvända till sitt forna hemland Jugoslavien. De har tillbringat flera år av sin uppväxttid i flyktingförläggningar runt om i vårt land. När så beslutet kommer om att återvända hem, saknas deras forna hembygd, och deras hemland vägrar att ta emot dem. Det är, som ministern påpekar, ett problem som måste lösas länder emellan, och som också är likartat i alla de länder som har tagit emot asylsökande från forna Jugoslavien. Jag förstår mycket väl de principer som är vägledande för den svenska flyktingpolitiken. Det skall finnas flyktingskäl och behov av skydd innan asylsökande personer får stanna i vårt land. Sedan uppstår då dessa oväntade händelser där människor, både barn och ungdomar, fastnar i ett Kafkaliknande tillstånd. De har ingen rätt att leva i det svenska samhället, ta ett arbete eller påbörja en utbildning, och de har ingen möjlighet att åka till hemlandet. Var går egentligen smärtgränsen för dessa människor innan deras framtid är helt förstörd på grund av dessa påfrestningar? Finns det någon tidsgräns som skulle kunna prövas? Varför inte den fyraårsgräns som föreslås när det gäller andra förhållanden? Skulle invandrarministern kunna medge att det vore en lämplig tidsgräns om man beviljade dessa människor uppehållstillstånd efter fyra år i vårt land när de inte kan återvända hem? Barn och ungdomar far helt tydligt illa i våra flyktinganläggningar. Bengt Erik Ginsburg, f.d. flyktingläkare, beskrev i en artikel i DN den 20 oktober sin vanmakt inför främst barnens situation. Han belyste också den till synes inte helt rättvisa fördelningen av uppehållstillstånd för dem som kommer från Kosovo, Kroatien och Bosnien. De som kom från Bosnien i krigets första skede fick oftast uppehållstillstånd snabbt. De som kommit senare får inte stanna. Han talar om en tyst masskatastrof i våra flyktingförläggningar, där barnen ställs inför ett känslomässigt bråddjup - kallt och svart. De lider av posttraumatiska stressyndrom. Mardrömmar och sömnsvårigheter är vanliga, och de stänger av för att slippa verkligheten. En del barn blir nästan psykotiskt avstängda eller autistiska. Man kan fråga sig varför inte den sjukvårdspersonal som finns på våra förläggningar har sett detta. Saknar man denna skolning eller frågar man inte efter denna kunskap? Barn glöms ofta bort i dessa sammanhang. Deras situation blir ofta ställd åt sidan. Förra veckan hade jag ett samtal med en kvinna från Iran som sitter med sina två barn i en flyktingförläggning. Tre sängar tar upp all yta i det lilla rummet. Lekplats saknas inomhus, och grannarna röker kopiöst. Barnen saknar stimulans, och ännu efter 1 1⁄2 år har inte någon sjukvårdspersonal eller annan ansvarig frågat hur dessa barn mår. Jag menar heller inte att vi skall öppna våra gränser för alla hjälpbehövande som inte faller in under flyktingkonventionen. Men jag menar att de flyktingar som söker asyl hos oss skall få ett humant och värdigt mottagande. Mycket har skett, det vet jag som har följt dessa frågor under ett antal år. Men med tanke på dessa rapporter inser jag att det återstår mycket att göra för att uppfylla barnkonventionens krav på behandling av de barn och unga som finns här hos oss. Jag ser i svaret på min interpellation att Utlänningsnämndens praxis har inneburit att fler barnfamiljer har fått stanna i vårt land. Jag håller också med ministern i den diskussion han för i svaret om vad som rätt och fel när det gäller att barn också skall stanna. Men det blir ju problem när hemlandet vägrar att ta emot den asylsökande. Det blir också svårigheter om landet som man skall återvända till inte kan anses som alldeles säkert. Det här oroar naturligtvis människorna ytterligare. Jag anser att den individuella behandlingen av varje ärende skall ske i belysning av den psykiska press som dessa människors tillvaro leder till.

Fru talman! Det här gäller naturligtvis också barn från andra länder som har det på samma sätt. Och jag delar Pierre Schoris uppfattning att ett land skall vara skyldigt att ta emot sina medborgare. Det här skulle undertecknas den 4 juli, och det är tydligen inte klart ännu. Men därifrån till att man skall återsända dem i och med att landet tar emot dem tycker jag att det är ganska lång väg att gå. Den fria rörligheten gäller inte alla, har jag förstått. Jag har sett på Arlanda hur man plockar folk, bl.a. min egen man, åt sidan eftersom de har ett avvikande utseende. Man måste kolla om det är riktigt. Har de däremot inte det från det land som min man kommer från, klarar de sig ända till passkontrollen. Varför inte låta passkontrollen avgöra detta? Men det hör inte hit. Det här gäller barn. De barn som väntar i flera år på uppehållstillstånd, får inte sina grundläggande behov tillgodosedda. De får inte skolgång och inte ordnad tand eller sjukvård. Framför allt får de inte den trygghet som är det allra viktigaste för ett barns utveckling till en hel människa. Särskilt illa är det för dem som skall gå gymnasiet - och de är fortfarande barn upp till 18 år. Enligt barnkonventionen är vi skyldiga att ge barnet allt som det behöver till det yttersta av våra resurser. Våra resurser när det gäller de här barnen innebär helt självklart att de skall få uppehållstillstånd tillsammans med sina familjer. Sverige har ett ibland dunkelt historiskt förflutet när det gäller utlämningar. Låt oss inte delvis upprepa det. De här barnen har nästan aldrig någonstans att komma hem till. Deras hus är raserade, och när de kommer till sina byar kan det hända att de körs ut av andra människor som har tagit huset i besittning. De här barnens familjer är ofta inte ens själva skyldiga till den långa väntan. Ofta har ju deras hemländer vägrat att ta emot dem. De är inte önskvärda där, och de är inte heller önskvärda här. Vi vet vad det betyder för barn att inte bli sedda, att ingen vill ha dem. Tonåringar som inte får gymnasieutbildning - vad betyder det för deras framtid? Vilket stöd får de av sina föräldrar, av lärare och av flyktingförläggningens personal? Och vad hjälper det dem om vi tidigare har tagit emot många? En annan fråga gäller gömda barn. Barnen skall enligt barnkonventionen inte behöva lida för föräldrarnas handlingar. De här barnen har inte begärt att få bli gömda i Sverige. De begär att få stanna - liksom sina föräldrar. Men att bli gömda har de inte begärt. Jag har träffat många gömda flyktingar. Varför gömmer de sig? Jo, det beror på en välgrundad fruktan för att återvända. De är alltså typiska de facto-flyktingar - något som vi har tagit bort i vår utlänningslag. Det är inget nöje att vara gömd - varken för föräldrar eller barn. De har det väldigt svårt. Här anser jag att det behövs en amnesti. Det behöver inte bli en uppmaning att gömma sig. Andra amnestier har inte fått den inverkan på flyktingpolitiken eller givit de signalerna att det skulle vara fullt okej att göra så här. Jag anser att myndigheterna måste sätta stopp för de här obarmhärtiga avvisningarna. Vi som känner till förhållandena och de personer som vi har träffat, måste tala om att det är på det här viset. Vi måste sätta stopp för avvisningar av barn. Det gäller i fråga om f.d. Jugoslavien, men det gäller även andra barn som har väntat länge. Vi har ju ibland sänt barn till barnläger i Afrika. Man har inte fått tag i deras föräldrar. Det har varit ensamma barn. Det har hänt att man har skickat dem dit. För de barnen anser jag att det klart måste vara bättre att vistas i Sverige. Så få som de är, tror jag inte att detta skulle minimera våra chanser att hålla invandringen på en acceptabel nivå.
Fru talman! Det är oerhört viktiga frågor som tas upp. Barnen saknar oftast röst att själva föra fram det som är bäst för dem. Jag tror för det första att vi är eniga om grunden till den aktuella frågan, nämligen att förbundsrepubliken Jugoslavien inte tar emot sina egna medborgare som inte har asylskäl i Sverige. Detta är ett grundläggande problem, som vi måste komma över. Jag hoppas att vi skall lösa detta genom ett avtal. Vi måste ha enhetliga regler i världen, och vi måste få en situation där alla länder följer folkrätten, dvs. också detta att de tar emot sina egna medborgare. För det andra är det naturligtvis en jättelik skillnad mellan att vara ett svenskt infött barn och att vara ett flyktingbarn, oavsett vilket land man lever i. Jag skulle ändå vilja hävda att ett flyktingbarn i Sverige eller ett barn till en asylsökande i Sverige har det långt mycket bättre än på många andra håll. Det vet vi som har besökt flyktinglägren. Vi kan aldrig sudda ut minnen från terror, krig och sådant. Det kommer de säkert att bära med sig hela livet. Men man sätter in allt vad man kan i form av sjukvård, hälsovård, barnaktiviteter, förskola och sådant. Skolbarn får naturligtvis skolundervisning också, och föräldrarna aktiveras så långt det går i barnverksamheten. Sedan finns det naturligtvis fall, som Bengt Erik Ginsburg redogjorde för, där barn har så starka traumatiska upplevelser och så stark rädsla och ångest att de inte kan ta in någonting. Då måste naturligtvis de här starka humanitära skälen komma in, och då kommer de medicinska aspekterna in. Som jag redogjorde för, gick Utlänningsnämnden i elva av tolv sådana här typfall efter de humanitära skälen. Jag tror att det är viktigt att fortsätta att hålla uppmärksamheten på detta område. Det gör vi också. Och i den mån det skulle behövas utbildning av personal i barnkonventionen vill jag naturligtvis medverka till detta. Jag vet att det förekommer redan, och om det behövs ytterligare och mera på bredden skall vi gärna medverka till det, fru talman.
Fru talman! Jag vill tacka invandrarministern för den komplettering som gavs i detta senare svar. Det är riktigt att barnen saknar röst, och min förhoppning är att de skall kunna få en röst. De här barnen lever i en märklig situation, där familjen inte är en s.k. normalfamilj. De lever under en väldigt stark press, och de har ofta minnen med sig från ett krigshärjat land, där nära släktingar och anhöriga har torterats eller omkommit, där allt vad de äger och har är raserat. Vi har kanske många gånger svårt att förstå de upplevelser som de har med sig i bagaget, och vi tror att ett svenskt samhälle och en flyktingförläggning skulle kunna vara ett absolut stöd för att komma bort från dem. Så länge man också har ett avvisningsbeslut framför sig, i ett land där man inte känner att man kan fortsätta att verka, kommer oron naturligtvis att påverka hela familjen, och inte minst barnen. De känner intuitivt att föräldrarna inte har den trygghet som de vanligtvis behöver känna. Jag hoppas att det verkligen är så som statsrådet säger, men man får höra många berättelser, särskilt om de unga män som har suttit länge i väntan. De tycker att det inte är möjligt att påbörja skolutbildning, inte är möjligt att ta ett arbete, inte är möjligt att tänka sig en framtid här i Sverige och inte heller möjligt att tänka sig en framtid i Jugoslavien. De sitter i en situation som är mycket svår och mycket märklig, och det kommer också att skada dem för framtiden. Vilken framtid har de? Jag tycker att vi skall ta ett ansvar även för de här pojkarna och se till att de också får en framtid så snart som möjligt i vårt land eller se till att lösa det genom avtalet med Jugoslavien.
Fru talman! Nej, vi är inte eniga i den här frågan, Pierre Schori. Det är helt klart att vi inte är eniga i fråga om den här interpellationen, medan vi var eniga i fråga om den förra. Vi bryter sakta ned människor i det här landet. Det är ingenting nytt, och det fortsätter. Det är mycket allvarligt att vi låter människor gå under psykiskt. Vi behöver bara gå till psykläkare, även för vuxna, för att få veta det, men nu handlar det om barn. De har så svåra upplevelser. De har kunnat se en släkting eller granne bli mördad, och de har kunnat åse våldtäkter. De har dessa posttraumatiska stressyndrom och måste få behandling för det. Sedan lägger vi på dem ytterligare att de skall vara på flyktingförläggningar i åratal. Jag talade om gömda barn förut, men det gör jag inte nu. De är dessutom oskyldiga till att de har fått en så lång väntan. Då är det vårt ansvar att låta de här personerna stanna i Sverige. The benefit of doubt är det viktigt att ta med här, eftersom vi får ta det landets skuld som inte tog emot dem. Det är bara en liten tröst att de har det bättre här. Jag vill också, liksom Karin Israelsson, slå ett slag för de unga männen. Många av dem var barn när de kom hit. Barn räknas man som upp till 18 år i dag. En del kom hit därför att de vägrade gå ut i krig, och det kan vänta dem både fängelse och andra straff när de kommer hem. Att skicka med familjerna pengar, som har föreslagits, innebär bara att de kommer att muddras redan på Belgrads flygplats. Det är alltså inte mycket nytta de pengarna gör. Man skulle i så fall ha t.ex. en bank där nere. Men om dessa stater vet att de har pengar med sig eller får tillgång till pengar kommer de snart att vara utan. Jag har sett hur man bötfäller människor som inte har gjort någonting ont bara för att komma åt de pengar som de eventuellt har med sig hem. Jag hoppas på en ändring i den här frågan.

Fru talman! Lena Klevenås har frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förhindra att företag, som Electrolux i detta fall, i dagens Sverige bara kan lägga ned verksamhet utan att samhället har laglig rätt att ställa krav. Hon har även frågat mig vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förhindra att det är billigare att lägga ned verksamhet i Sverige än i andra EU-länder. Välståndsökningen i Sverige i modern tid har byggt på att vi deltagit i den internationella handeln och att vi har haft ett näringsliv som kunnat konkurrera framgångsrikt på världsmarknaden. Under de senaste 20 åren har den internationella ekonomiska integrationen fördjupats. De multinationella företagens dominans i världsekonomin har blivit allt starkare, och de har i dag en mycket stor betydelse för nationers välstånd. Inte minst spelar de multinationella företagen en viktig roll som en väsentlig drivkraft för ekonomisk tillväxt genom bl.a. utveckling och spridning av ny teknik och nya produktionssätt. Sveriges regering och riksdag har små möjligheter att påverka de multinationella företagens globala strategier. Däremot kan statsmakterna göra mycket för att förbättra det inhemska näringsklimatet. Vi står alltså inför utmaningen att genomföra en kraftfull, samordnad regional och näringspolitik så att Sverige blir en attraktiv miljö att göra investeringar och framtidssatsningar i, för såväl multinationella företag som för små företag och enskilda entreprenörer. En sådan politik måste naturligtvis vara anpassad till de nya globala förutsättningarna. I det nya kunskapsbaserade samhället tenderar banden mellan näringslivet och det övriga samhället att bli tätare. Arbetskraftens kompetens är en oerhört betydelsefull faktor för att bevara och skapa nya företag inom avancerad produktion i Sverige och för att locka hit utländska företag. Att stifta lagar som generellt förbjuder företagsnedläggningar är inte önskvärt. Detta skulle motverka en strukturomvandling som främjar ökat välstånd och långsiktigt trygga jobb. Dessutom skulle de multinationella företagen undvika att investera i Sverige, vilket på sikt skulle få förödande konsekvenser för sysselsättningen och vår industriella kompetens. Oavsett vilken global strategi företag väljer anser jag att företagen har ett moraliskt ansvar gentemot de anställda och den ort och den bygd företagen verkar i. Enligt min mening är det vanligt att företag som lägger ned eller minskar verksamheten bidrar till ersättningsjobb och utveckling på den ort som drabbas. Lagstiftningen om sociala och arbetsrättsliga förhållanden måste förbättras på det internationella planet för att bl.a. motverka att arbetsvillkoren blir allt sämre. I dag finns det för stora skillnader mellan olika länder inom detta område. För att förbättra förhållandena är det viktigt att vi fortsätter att driva denna fråga inom både EU och ILO. Lena Klevenås tar i sin andra fråga upp vilka åtgärder regeringen kan vidta för att förhindra att det är billigare att lägga ned verksamheten i Sverige än i andra EU-länder. Det problem Lena Klevenås tar upp är vidare än så och berör många olika områden. T.ex. konkurrerar olika länder, både inom EU och i andra delar av världen, med olika statliga stödåtgärder om företags lokaliseringar. Genom WTO-avtalet och statsstödsreglerna inom EU begränsas de statliga stödmöjligheterna. De nuvarande reglerna är enligt min uppfattning dock inte tillräckliga. Vad beträffar statsstöd inom EU anser jag t.ex. att det är mycket viktigt att medlemsländerna förhindras att genom nationella regionalpolitiska stödinsatser eller med medel från strukturfonderna medverka till att produktion och jobb i någon större skala flyttas från en region inom EU till en annan, såvida det inte leder till välståndsutveckling och främjar sysselsättningen i ett helhetsperspektiv. Om nuvarande regler för statsstöd och strukturfonderna tillämpades på ett konsekvent och strikt sätt skulle inte omotiverade omlokaliseringar av företag med samhällsstöd kunna ske. Det är därför av största vikt att medlemsstaterna respekterar de gemensamma reglerna och att Europeiska kommissionen ser till att dessa följs. Från regeringens sida följer vi fortlöpande tillämpningen av de gemensamma regler som finns. Europeiska kommissionen ser för närvarande över de gemensamma statsstödsreglerna.
Fru talman! Oktober kallas den svarta oktober i Alingsås. Mer än 300 människor har blivit varslade om att de blir av med sina jobb. Människor är både förtvivlade och mycket upprörda. Hela beslutet om nedläggning av Electrolux i Alingsås är fullkomligt obegripligt. De anställda på Electrolux har gjort allt vad de har kunnat och allt vad företaget begärde. Det har också företagsledningen erkänt; man säger att det inte finns något ytterligare som man hade kunnat förvänta att människor skulle ha gjort. Bl.a. har de denna vackra sommar haft säsongsarbetstid. I stället för att ha normal semester och normal ledighet har de haft 43-timmarsvecka, arbetat på lördagar och haft kortare semester. Flödet i fabriken har blivit snabbare, lagren har krympt, man har rationaliserat, man har effektiviserat, man har levererat i exakt tid efter varje kunds önskemål, och vinsterna har ökat och är högre än förväntat. Man förväntade 7 % inom koncernen, och det blir 2 1⁄2 miljard kronor. Det finns alltså ingen olönsam fabrik i Alingsås, och människor undrar naturligtvis: Hur kan detta ske? Hur kan ett stort svenskt multinationellt företag lägga ned ett lönsamt företag, och hur kan vi politiker låta detta ske utan att agera? Vad kan vi politiker göra? Vad kan den svenska regeringen göra för att behålla jobb i Sverige? Electrolux skall ta bort 12 000 arbetstillfällen i världen och lägga ned 25 fabriker. Alingsåsfabriken är bara en av dem. Människorna är upprörda och begriper inte vad det är som sker. Jag har samtalat med dem, och de undrar: Vad är det som händer, och hur kan det gå till på det här viset? Jag vill fråga: Varför har regeringen inte agerat tidigare? Kunde regeringen ha agerat tidigare? Finns det någonting som vi kan göra? Kan vi bara tillåta att sådant här sker? Jag tror att det är nödvändigt att förklara de företagsnedläggningar och strukturrationaliseringar som sker inom de stora multinationella företagen för de svenska medborgarna. Annars blir detta fullkomligt obegripligt. Jag skulle verkligen vilja att statsrådet Sundström försökte förklara för människorna på Electrolux vad det är som har skett och varför. Företagsledningen har fått frågor, och den svarar bara att den måste göra detta för att vinsten skall bli högre, att det är mer lönsamt i Italien, dit produktionen skall flyttas. Man har frågat företagsledningen om den tänker placera någon annan verksamhet i Alingsås, och det säger den att den inte kan. Har företaget avsatt några pengar? har man frågat företaget. Nej, det har det inte. Företaget kommer uppenbarligen inte att göra det. Det är viktigare att konkurrera och att öka aktieägarnas vinster än att ta ett socialt ansvar för de anställda eller för orten Alingsås. Människor är förtvivlade och förbannade - ursäkta uttrycket, fru talman. Som svar på frågan: Ni lämnar alltså bara ruinerna efter er?
Fru talman! Jag tycker att det här samtalet kan delas upp i två delar. Den första delen gäller företagens behov av att ständigt åstadkomma en mer effektiv produktion för att kunna konkurrera på en världsmarknad. Det är företagets sak att hantera det - det är inte regeringens. Jag har i samtal med Electrolux ledning fått redovisat hur de tänker i Sverige och i övriga världen, och min bild är att ledningen anser att Sverige är ett bra land att investera i. Det är viktigt att regeringen upprätthåller ett bra näringslivsklimat i vårt land. Den andra fråga handlar om hur ett företag tror att man kan genomföra förändringar i sitt företag och hur det påverkar företaget i dess helhet. På den punkten delar jag Lena Klevenås upprördhet. Om man inte tar social hänsyn till de anställda, orten eller bygden är jag inte övertygad om att det gagnar företaget. Det finns många tydliga exempel på att företag som har misskött miljön, företag som inte har tagit social hänsyn eller företag som har exploaterat människor i vårt land eller i andra delar av världen har blivit mycket hårt straffade för detta av kunderna. Sådana exempel finns det många. Jag utgår faktiskt från att Electrolux i det här fallet ställer upp och försöker hitta lösningar både för bygden och för de anställda. Jag tror att det är skadligt för Electrolux och dess aktieägare att nonchalera opinionen. Electrolux är ju ändå ett företag som tillverkar konsumentartiklar och som därmed är oerhört beroende av hur konsumenterna ser på företaget. Det som väl egentligen är Lena Klevenås fråga i interpellationen är om riksdagen eller regeringen kan ålägga företagen restriktioner när det gäller möjligheten att genomföra neddragningar eller nedläggningar. Det tror jag inte är möjligt. Om Sverige skulle införa sådana regler skulle det leda till att Sverige blev mindre intressant att investera i. Det är bara att konstatera att vi just nu har en mycket glädjande utveckling i vårt land. Vi har faktiskt betydligt större investeringar av utländskt kapital i Sverige än av svenskt kapital i utlandet. Jag tror att det sammanhänger med att vi nu är på väg in i en mycket bättre situation: Vi har ordning på ekonomin, vi har fått ned räntorna, det ser ut som om Sverige nu är på väg att bli ett av de där länderna som under ganska lång tid kan ha en bra tillväxt. Det attraherar naturligtvis utländskt kapital, och vi behöver utländskt kapital. Det tycker jag att vi uppnår genom att satsa på ett bra klimat i stället för att med lagar förhindra förändringar. Jag anser att Lena Klevenås och jag som minister och alla kunder som köper Electrolux varor - vitvaror och dammsugare och vad det kan vara frågan om - skall ställa krav på företaget. När företaget gör förändringar skall man ställa upp för sin bygd och för sina anställda. Gör man inte det straffar marknaden företaget. Lena Klevenås och jag är en del av denna marknad.
Fru talman! Jag tackar återigen för svaret. Vi har fått bättre ordning på Sveriges ekonomi, och det är naturligtvis oerhört viktigt. Det är också glädjande att utländska investeringar i Sverige ökar. Många människor på Electrolux och i Alingsås undrar över vilka dessa investeringar är. Tjänar vi verkligen på att företag flyttar omkring så som de gör? Det vore väldigt bra om statsrådet kunde nämna några exempel på investeringar som har gjorts i Sverige. Jag frågar mig ändå om inte vi som politiker måste stärka balansen mellan arbete och kapital nu när ekonomin blir så globaliserad. Det grundar jag bl.a. på att det måste vara någonting som har hänt i denna balans. Arbetarnas villkor försämras. Länderna försöker locka till sig etableringar genom så goda villkor som möjligt för företagen. Ibland har de villkoren vackra namn, som frizoner, liberalisering och flexibilisering, men i själva verket kan lönerna vara låga och arbetsmiljön under all kritik. Villkor som vi trodde var försvunna från det moderna arbetslivet återuppstår. Det kan vara en fördel att ha väldigt dåliga villkor för de arbetande människorna. Detta är naturligtvis ett globalt problem, men jag skulle önska att vi åtminstone inom EU hade regler som gjorde att företag inte kan spela ut länder mot varandra. De arbetande människorna är ju mycket mer beroende av denna öppna världsekonomi. De senaste 30 åren har det skett en ökning. Tidigare jobbade 30 % av löntagarna inom den öppna världsekonomin, och nu är det 90 %. Vi är i stort sett allihop beroende av att den globala ekonomin fungerar. Statsrådet säger att de stora multinationella företagen har haft stor betydelse för välståndet i världen. Men man kan också säga att de har haft stor betydelse för fattigdomen i världen, därför att klyftorna ökar. Arbetslösheten ökar också. De nya produktionssätt och den nya teknik som har utvecklats inom företagen leder till att allt färre människor får anställning. Det är inte så att antalet anställda inom dessa stora industrier och koncerner ökar, utan de minskar. Något annat som har hänt som är mycket oroande är att förmögenhetskoncentrationen har blivit så enorm. Det finns ingen historisk motsvarighet till allt det kapital som är samlat på några få händer nu på 90 talet. Stora investeringar är gjorda t.ex. i Sydostasien, i de företag och de länder som har varit väldigt framgångsrika där. Hur skall dessa företag kunna exportera och sälja alla dessa produkter om löntagarna i världen får allt sämre villkor och arbetslösheten breder ut sig? Då finns det ingen marknad för alla dessa produkter. Det finns mängder med områden där man ser att överkapaciteten är ett enormt problem. Då kommer naturligtvis hela världsekonomin så småningom att råka i kris. Det kommer inte att fungera. Jag tror att vi har kommit alldeles för långt på vägen mot det som man brukar kalla de nyliberala tankarna. Det är de som dominerar. Kapitalet har haft och har alldeles för stor betydelse. Avkastningen på spekulationer är mycket högre än avkastningen på investeringar. Eftersom bara 10 % av det globala kapitalet är investeringar förstår jag att företagen måste konkurrera sig nästan till döds, men det är väldigt svårt att förklara detta för människor på Electrolux, i Alingsås och i Sverige för övrigt. Hur skall vi få en lugn samhällsutveckling om detta fortgår?
Fru talman! Det är inga små frågor som Lena Klevenås tar upp. Det är stora och svåra frågor som vi skulle behöva ägna hela helgen åt att resonera om. Jag skall försöka dela upp resonemanget på två saker. Den första frågan gäller om den internationella arbetsfördelningen är bra för de väljare och löntagare som Lena Klevenås och jag företräder. Mitt svar på det är ja. Jag kan gå till mitt eget liv och titta på min egen levnadssituation. Att t.ex. kylskåp och tvättmaskiner har kunnat tillverkas i allt längre serier och säljas på allt större marknader har för mig och mina föräldrar betytt att vi har kunnat skaffa oss den typen av utrustning, därför att den har blivit mycket billigare. Denna typ av rationaliseringar där varor tillverkas på en global marknad leder för det första till att vanliga familjer har råd att skaffa sig den typen av standard. Det är det första som det leder till. När varorna blir billigare får vi för det andra ett utrymme att handla litet annat. I min hemstad Piteå har det inneburit att antalet lunchrestauranger har mångdubblats från det att jag var pojk till i dag. Det har blivit någon krona över för att, i stället för att ta med matburk, gå ut och äta en lunch för en vanlig löntagare. Därmed har också antalet jobb ökat kraftigt, just genom att man har åstadkommit ett lägre pris på de varor och tjänster som vi och våra föräldrar har handlat. Jag anser att globaliseringen i sig är en fördel för våra löntagare. Det är den första frågan som vi tar upp. Det måste vi gilla. Hur skall vi då se till att vi är starka i Sverige? Jag anser att vi är starka om vi investerar i kunnande och kompetens. Sverige blir ett land där en väldigt stor del av produktionen inte är beroende av kapital. Det är som Lena Klevenås säger: Det finns ett stort överskott av kapital, som driver upp vinsterna till oanade nivåer. Däremot finns det brist på kunskap i världen. Kan vi investera väldigt mycket i kunskap har vi också möjlighet att behålla väldigt mycket av industriell produktion - produktion av varor och tjänster. Det är därför som vi under budgetsaneringen samtidigt som vi sparat har investerat i utbildning och kunnande. Det tror jag är väldigt bra. Den tredje frågan handlar om det stora sparandet och hur det fördelar sig. Jag håller inte riktigt med om bilden att sparandet koncentreras på några få händer. Det stora tillskottet i sparande i världen är faktiskt vårt pensionssparande, både i Sverige och i andra länder. Det är någonting som inte förekom tidigare. Det finns ett väldigt stort institutionellt sparande - pensionssparande - och de institutionerna äger väldigt mycket av våra företag. Däremot är det naturligtvis ett bekymmer att detta sparande blir alltmer kortsiktigt. Sparandet är mycket större än behovet av investeringar i den reala ekonomin. Jag ser ändå bara ett sätt att jobba med detta, nämligen att göra Sverige attraktivt, gilla globaliseringen och se till att vi i internationella sammanhang driver fram förbättringar för de anställda så att vi kan konkurrera. Vi skall hänga ut företag som missköter sig, så att de får betala ett pris på marknaden för detta. Se vad som händer på Hallandsåsen och hur Skanskas aktiekurs har utvecklats. Det kan vara en intressant iakttagelse.
Fru talman! Jag är inte lika övertygad som Anders Sundström om att globaliseringen är bra. Jag tycker att den har drivits för långt. Att hylla konkurrensen in absurdum tycker jag också är fel. Jag tror att det behövs mycket mer av samarbete. Jag tycker inte att Anders Sundströms liv eller ens mitt eget är riktigt relevant, även om tillverkningen av varor hr givit oss ett materiellt rikare liv. Det stämmer inte riktigt på den globala marknaden. Vi ser hur dessa företag i en allt snabbare takt med allt färre människor kan producera fler och fler varor samtidigt som arbetslösheten växer. Skillnaden mellan produktionskapaciteten och konsumtionskapaciteten ökar. Jag är inte ens säker på att det är önskvärt att vi konsumerar så mycket mer, åtminstone inte i västvärlden. Jag ser ett enormt problem i att just effektiviteten och konkurrensen ökar företagens storlek. Om jag skall ta en enkel bild kan jag säga att de håller på att konkurrera ihjäl sig. Ett försök till en förklaring till människorna på Electrolux får bli att människorna inom koncernerna inte är några onda människor. De lever på marknaden, och de måste konkurrera för att överleva. Denna konkurrens kommer att leda hela den globala ekonomin till en katastrof likt den på 1920 och 1930-talen. Jag ser tendenser att vi är på väg dit. Jag blir orolig för samhällsutvecklingen i Sverige och i världen för övrigt. Det behövs regler, naturligtvis i första hand inom EU, där Sverige nu är medlem. Det är upp till EU att bevisa att det var bra för jobben och välfärden inom EU:s länder att vi kan kräva av företagen att de uppför sig anständigt och tar det sociala ansvaret. Vi skall inte bara önska detta utan även sätta upp regler. Företagen flyr säkert inte från hela EU-området. Vi måste också ha någon form av skatt på allt detta kapital som flödar omkring i världen. Jag anser att det är nödvändigt.
Fru talman! Jag har på en punkt en annan uppfattning än Lena Klevenås. Jag tror att de produktivitets och rationaliseringsvinster som vi gör är bra för våra löntagare. Det bästa exemplet ligger litet långt bak i tiden, men det kan vara intressant att se effekterna av det. Det var det löpande bandet när det infördes vid produktionen av T-forden. När det infördes åstadkom man en enorm produktivitetsvinst. Man minskade arbetsinsatsen flera gånger under en tid av ett och ett halvt år för att tillverka en bil. Med Klevenås resonemang skulle det innebära att det var en stor välfärdsförlust eftersom man åstadkom en enorm rationalisering och en massa jobb försvann. Helt plötsligt blev bilen en tillgång för människor som inte var så rika. Man kunde tillverka många fler bilar. Man kunde också tillverka bilarna till ett lägre pris. När detta löpande band infördes kunde de som köpte en bil handla något mer än bilen. Därmed blev löpande bandet startskottet på en kraftig förbättring för de löntagare som jag och Lena Klevenås företräder. Industrisamhället bröt igenom och sänkte tillverkningskostnaderna för varor från det gamla hantverkssamhället till det nya industrisamhället. Det som nu sker är ungefär samma sak, fast i betydligt mindre steg. Vi har inte alls samma produktivitetsvinster i dag som på den tiden. Jag tror att det är bra. Det Lena Klevenås och jag skall slåss för är att se till att det välstånd som skapas som ett resultat av dessa produktivitetsvinster kommer de människor vi företräder till del. För det krävs ett mycket större internationellt engagemang. Det räcker inte med att vi har socialism i Sverige, utan vi måste ha det i hela världen.

Fru talman! Per Westerberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att Telia AB bättre skall kunna utnyttja kompetens och konkurrensförmåga på en avreglerad telemarknad och om jag avser att föreslå en privatisering av Telia AB. På den första frågan är mitt svar att Telia är en väl fungerande teleoperatör med god marknadsposition i Sverige och med bra positioner i grannländerna. Telias finansiella ställning är god. Staten står bakom bolaget. Därmed har Telia goda möjligheter att medverka i den omstrukturering som sker bland teleoperatörerna. På den andra frågan är svaret att någon privatisering av Telia inte är aktuell.

Fru talman! Först ber jag att få tacka näringsministern för svaret på mina frågor. Jag är naturligtvis inte nöjd med det svar jag har fått, utan jag har en hel del synpunkter. Först och främst delar jag den uppfattning som finns både i Telias ledning och i Telias fackklubbar att det vore bra för Telia som företag att komma ut på kapitalmarknaden, att kunna få nytt riskkapital, att få möjlighet att betala med egna aktier i nya affärer och därmed utnyttja att Telia är ett av Sveriges mest teknik och kunskapsintensiva företag. Telia agerar på en marknad som är den mest avreglerade telemarknaden i världen i dag och har därmed ett försprång jämfört med många av de internationella teleoperatörerna, ett försprång som ständigt krymper och därmed minskar förutsättningarna för Telias möjligheter för internationell expansion och att ta till vara den kompetens och det teknikkunnande som finns inom bolaget. Ett flertal värderingar har gjorts av Telia. Telia är ett av de riktigt värdefulla bolagen i Sverige. Men värdet på Telia tenderar att sjunka månad för månad i och med att försprånget jämfört med andra teleoperatörer minskar när även övriga länder i dag avreglerar sina marknader. För mig är det därför viktigt att man skall få större resurser och därmed större möjligheter att göra affärer utomlands, precis som ABB, LM Ericsson - det andra stora telebolaget i Sverige, fast mer agerande som producent. De har blivit världsunika företag med hjälp av privat kapital, större förutsättningar att agera tillsammans med andra privata företag och större expansionskrav på marknaden. Jag tycker att det skall vara en bred spridning av Telia till hela svenska folket. Vi vet att intresset hos många småsparare är stort. Det är nyttigt och skulle även skjuta på lönsamheten inom Telia, precis som det har gjort i övriga företag som har blivit privata. Det har ofta ökat värdet på statens innehav efter det att en del har sålts av. Jag tycker att det är viktigt att ta till vara det teknik och kompetensföretag som Telia är, och därmed ett av de framtidsföretag som en stor del av sysselsättnings och kunskapsexpansionen bygger på i Sverige. Det vore farligt för svensk näringspolitik om man tvingades av olika skäl att inte fullt ut få agera på marknaden. Så sker nu i nästan varje land i hela Europa, oavsett färg på regeringarna. De går till marknaden just för att hjälpa teleoperatörerna att få ned telekostnaderna och ta till vara sysselsättningsmöjligheterna och möjligheterna till kompetensutveckling. Det har skett under socialdemokratisk regering i Danmark, man överväger det i Norge och man har i princip fattat beslut i den röd-blå koalitionen i Finland att gå till marknaden med finska televerket. Även i det mycket dogmatiskt socialistiska Frankrike har man bestämt sig för att gå till marknaden med France Telecom. Fru talman! Jag skulle vilja ställa två uppföljningsfrågor till näringsministern. Betraktar inte näringsministern Telias ledning och fackklubbar som kompetenta att kunna bedöma vad som är bäst för Telia? De agerar ju för en privatisering, framför allt en marknads och börsintroduktion. En helprivatisering är inte det centrala för dem. Är det näringsministerns uppfattning att alla andra regeringar i hela Europa - oavsett partifärg - har gjort fel bedömning?
Fru talman! Det är rätt intressant att höra Per Westerberg argumentera. Han undviker väldigt noga sina verkliga skäl till varför han vill åstadkomma ett förändrat ägande av Telia. Telia är ett mycket framgångsrikt företag och verkar inom ett spännande område. Telia har i dag inget behov av kapital. Företagsledningen har inte gått till ägaren och begärt mer kapital. Men företaget ägs av samhället, och det är något förskräckligt. Att det till råga på allt är framgångsrikt och ägs av samhället är ännu mer motbjudande för Per Westerberg. Jag förstår det. Men Telia agerar ju på en marknad. Per Westerberg inledde sitt inlägg med att säga att Telia finns på den hårdaste marknaden. Ja, det gör Telia. Det finns där och agerar där. Vi gillar att företaget finns där och sköter sig. Det har i dag inte lagt fram någon begäran hos ägaren att få mer riskkapital. När den dagen kommer och företaget kommer till oss och säger att man behöver pengar, har vi sagt att vi är beredda att ställa upp. Vi anser att det är viktigt att företaget kan agera fullt ut på marknaden. Det kräver en del ändringar i instruktionen för Telia, som jag avser att lägga fram för riksdagen. Telia skall alltså agera fullt ut på marknaden. Men det är en sak - det innebär för den skull inte att ägaren, medborgarna i Sverige, om man anser att man kan försörja företaget med det riskkapital som behövs inte skall få fortsätta att göra detta. Jag har svårt att se vad det är för fel med att vi, medborgarna själva, gör detta. Det är min första synpunkt. Det andra jag vill ta upp är frågan om varför vi är så intresserade av att behålla Telia. Jag kan bara tala för hur det ser ut i Sverige, och i Sverige har Telia fortfarande en mycket dominerande ställning på ett antal områden. Per Westerberg har ju aldrig ryggat för att sälja ut företag även om de haft monopol och nästintill monopol för att den vägen åstadkomma oskäliga vinster för privata intressen. Det gillar inte jag. Vi kan se att Telia på många marknader där man möter små kunder, dvs. hushåll, i dag har en mycket stark ställning - inte ett monopol, men en klart dominerande ställning på marknaden. Det tycker jag är ett tillräckligt skäl för att inte släppa i väg ägandet av
Fru talman! Självfallet är det inte fråga om att privatisera monopol. Det har det inte varit för mig tidigare, och det är det inte fortsättningsvis heller. Det är fråga om marknader som är avreglerade och konkurrensutsatta, precis som telemarknaden. Vi har en postoch telestyrelse, som jag själv sitter i, som är reglermyndighet för både postmarknad och telemarknad. Att bevaka är ett samhällsintresse och framför allt ett konsumentintresse när det gäller både taxesättningarnas rimlighet och konkurrensförutsättningarna mellan respektive bolag. Att mina verkliga skäl skulle vara att jag är emot statligt ägande stämmer inte, och det vet Anders Sundström mycket väl. Det handlar om förutsättningarna, att kunna utnyttja expansionsmöjligheterna - precis det som gjorde LM Ericsson till ett globalt oerhört framgångsrikt företag, eller ABB, Alfa Laval eller något av de andra stora svenska företagen som har gett Sverige välstånd. Telia är definitivt ett sådant bolag som har förutsättningar att kunna växa ytterligare. Vi ser hur det norska televerket går in i Sverige men också är på väg mot marknaden. Vi ser hur det danska lierar sig med amerikanska investerare, nämligen amerikanska telebolag, för att bli framgångsrikt. Ty det är många gånger de stora som kommer att bli framgångsrika framöver. Vad jag vurmar för är att ta till vara nationalklenoden Telia, att se till att man har förutsättningar att nyttja kompetensen och kunskapen och därmed kunna göra affärer med andra privata företag. Det går nämligen inte alltid särskilt bra att göra det som statligt bolag. Jag undrar om inte näringsministern tycker att det är litet läskigt när nästan alla andra socialdemokratiska regeringar i Europa privatiserar eller går till marknaden med delar av sina telebolag, just för att ge dem chans och möjlighet att utvecklas. De gör det med ungefär samma argument och motiv som vi moderater i Sverige anför. Är det verkligen så att alla tänker fel och att det bara är näringsministern i Sverige som tänker rätt i Telias fall? Även Telias ledning och fackklubbar har agerat för en börsintroduktion av något slag - kanske inte full utförsäljning men i alla fall en börsintroduktion. Är det inte också litet underligt att det bara är de som gör det - precis som man gör i andra länder, precis som andra socialdemokratiska partier runt om? Det är ju inte bara Telia som finns på marknaden. Vi har redan nu fått till konsument 20 % av nätet av konkurrenter. Dessa är snabbt växande, i och med att telelinjerna går att använda via hela kabel-TV-nätet och förmodligen hela elnätet. Det är alltså ingen brist på kablar till hushåll, utan det expanderar väldigt fort. Därmed är möjligheterna att konkurrera på alla avsnitt utomordentligt stora. Det gäller då att vi har ett väl rustat, kompetent och internationellt Telia som kan ta till vara förutsättningarna. Fru talman! Avslutningsvis vill jag fortsätta att ställa de här frågorna till näringsministern: Är det inte litet märkligt att nästan alla socialdemokratiska regeringar i Europa går till marknaden med sina telebolag men inte den svenska? Är det inte litet märkligt att både ledning och fack i Telia vill vara marknadsnoterade och börsintroducerade, men näringsministern motsätter sig detta? Är inte näringsministerns kollega kommunikationsministerns något raljanta yttrande i Dagens Industri litet konstigt, nämligen att hon trodde att svenska folket hellre ville ha sänkta barnbidrag än att man släppte den absoluta kontrollen över Telia? Jag tror inte att det var något bra yttrande, och jag tror heller inte att så är fallet.
Fru talman! Jag försöker lyssna väldigt noga och höra vad det är som är bekymret. Vad är det som bekymrar Per Westerberg med Telia? Per Westerberg säger att Telia måste få växa på marknaden. Det beskedet har ju Telias ledning fått av mig. Telia skall agera på marknaden, växa och bli ett starkt företag. Per Westerberg säger att Telia är en nationalklenod, ett fantastiskt fint företag. Det är alltså inget bekymmer på den punkten heller. Det är ett bra företag. Per Westerberg säger att det skall få växa på marknaden, och det säger jag också. Det ställe där vi skiljer oss åt är kanske beskrivningen av hur viktigt det är när ett företag ägs privat att det också finns en väl fungerande marknad. Jag hör till dem som säger att varken Telia eller Posten i dag finns på en väl fungerande marknad. Det finns stora delar av deras verksamhet där dessa två företag har en mycket dominerande ställning. Jag tycker inte att det är bra om den typen av företag privatiseras. Det tycker jag är viktigt att få säga. Där har jag en annan uppfattning än Per Westerberg, och det står jag för. Det är jag rätt stolt över. Jag vet nämligen att även om Per Westerberg sitter i Post och telestyrelsen, där han uppträder väldigt tufft och rejält, är den styrelsen trots allt rätt tandlös när det gäller att hantera ett privat monopol. Jag är alltså kvar i min position. Telia skall agera på marknaden. Telia skall få växa. Samhället har alla möjligheter, sedan vi nu har sanerat och ordnat upp statsfinanserna, att också klara att tillskjuta ägarkapital. Det är inget dåligt företag. Det ger ingen dålig avkastning på pengarna att ha dem placerade i Telia - inte ens för oss medborgare.

Fru talman! Jag tror att det är en mycket dålig placering för svenska folket att ha pengarna placerade i Telia som ensamma ägare. Det finns ett stort antal värderingar av Telia från det senaste året som visar att Telias värde sjunker, vilket jag tycker är beklämmande. Det här beror på att man inte får komma ut på marknaden fullt ut med börsintroduktion och med det privata bolagets stämpel, precis som bolagen i nästan vartenda annat land, med den internationella konkurrens som telemarknaden erbjuder. Sedan, fru talman, tror jag att näringsministern skall titta litet mer på telemarknaden, den konkurrenssits och det getingbo av konkurrens som råder i dag. Vi står inför mycket snabba genombrott även med en mycket hård konkurrens om de enskilda konsumenterna - via kabel-TV-näten, som når direkt ut till en mycket stor del av svenska hushåll, och via elnätet, som även det kommer att kunna överföra telesignaler. Fru talman! Jag tycker att frågorna kvarstår. Näringsministern har inte svarat på frågan om den bedömning som nästan alla andra regeringar i Europa gör, oavsett politisk färg, många med socialistiska förtecken, nämligen att det är viktigt att bolagen går till marknaden. Frågan var om alla dessa länder och alla dessa näringsministrar gör fel bedömning och bara den svenske gör rätt. Han har heller inte svarat på varför han tror att Telias ledning och fackklubbar tror att det är viktigt att vara börsintroducerade, precis som kollegerna i nästan alla andra länder. Jag tror på Telia. Jag vill att vi skall utveckla bolaget för Sveriges skull, för sysselsättningens skull och för kompetensutvecklingens skull och inte binda det inne i Sverige.
Fru talman! Jag vet faktiskt inte vem Per Westerberg argumenterar mot. Jag tror på Telia. Och jag tror att Telia skall finnas utanför Sverige. Jag anser att Telia skall finnas på en marknad där man konkurrerar. Men jag förstår inte att det är dåligt för svenska folket att ha pengar i Telia. Det var det som Per Westerberg sade, och att det är bra för småspararna att få satsa pengar i Telia. Jag vet inte om någon kan förklara det där för mig, hur det kan vara dåligt för svenska folket att ha pengar i Telia, men bra för småspararna. Jag har faktiskt väldigt svårt att förstå det resonemanget. Däremot inser jag att det är viktigt att Telia får växa, att bolaget får vara den där nationalklenoden. Men jag är inte alls övertygad om att de svenska medborgarna skulle gilla att Telia blev ägt av ett amerikanskt telebolag. Jag är inte alls övertygad om att det är bra. Har de senaste veckornas debatt om teletaxorna gått Per Westerberg alldeles förbi? Har Per Westerberg pratat med sina mostrar och fastrar, kusiner och syskon och frågat dem var de på grund av förändrade teletaxor håller på att handla upp sina teletjänster när de skall ringa till sin morbror eller farbror? Om han inte har gjort det kan han ju åka med mig hem i kväll med 20.20-planet till Norrbotten, så kan jag ta honom med på en sväng till mina mostrar och fastrar. Då får vi höra vem de tänker köpa sina teletjänster av.

Fru talman! Karl-Göran Biörsmark har frågat mig hur jag agerat respektive kommer att agera i FN och EU i fråga om Algeriet, om jag är beredd att överväga sanktioner och att arbeta för en konstruktiv dialog mellan parterna. Vidare har Lennart Rohdin frågat vad regeringen gör i FN och EU för att tillsätta en internationell undersökningskommission respektive underlätta bilaterala kontakter mellan svenska och algeriska organisationer. Jag avser att besvara de två interpellationerna i ett sammanhang. Våldet i Algeriet upprör oss alla. Vi är särskilt upprörda över att offren så ofta är försvarslösa civila, däribland kvinnor, barn och åldringar. Det är inte svårt att dela Karl-Göran Biörsmarks åsikt att vi inte kan stillatigande se på hur dessa människor misshandlas och dödas. Vi känner alla ett starkt behov att äntligen se ett slut på våldet. Att våldsdåden i Algeriet skulle vara på väg att ebba ut efter de nyligen hållna lokalvalen kan vi tyvärr inte se några tecken på. Efter den ohyggliga våldsvågen i somras gjorde jag i slutet av augusti ett uttalande som fördömde terrorismen i Algeriet. Jag framhöll alla politiska ledares ansvar för att återskapa möjligheten för landets invånare att leva ett liv i trygghet. Jag har även tagit upp Algerietfrågan tillsammans med mina nordiska kolleger. EU:s utrikesministrar har vid flera möten behandlat våldet i Algeriet. På svenskt initiativ gjorde EU:s ordförande ett uttalande om Algeriet som publicerades den 15 september. Det kan också noteras att Algeriet är ett av de länder som behandlats i EU:s gemensamma anförande i FN:s tredje utskott. Inom EU betonas även betydelsen av det officiella besöksutbytet med Algeriet, för att på plats och i direktkontakt med algeriska regeringsföreträdare söka få ökad inblick i läget och kunskap om vilka förövarna är. På svensk sida har vi också tagit fasta på detta. I början av december månad planerar kabinetssekreteraren Jan Eliasson besöka Algeriet. För egen del sammanträffade jag i september med Algeriets utrikesminister Attaf i New York och utfärdade i samband därmed en inbjudan till denne att besöka Sverige för att fortsätta de samtal vi då inledde. FN:s medlemsstater följer noga utvecklingen i Algeriet. Sverige håller nära kontakt med viktiga länder och med FN-sekretariatet i syfte att gemensamt analysera situationen och överväga hur man på ett konstruktivt sätt kan bidra till att våldsspiralen i Algeriet bryts. När det gäller FN:s hantering av Algeriet har generalsekreteraren Kofi Annan och högkommissarien för mänskliga rättigheter, Mary Robinson, markerat att omvärlden inte kan förhålla sig passivt till det pågående våldet i Algeriet. Dessa uttalanden har lett till en häftig algerisk reaktion eftersom den algeriska regeringen betraktat dem som inblandning i interna angelägenheter. Jag anser att det är beklagligt när ett land där svåra interna oroligheter och övergrepp äger rum inte stödjer eller vill ta stöd av världssamfundets humanitära insatser i landet, inklusive faktainsamling. Vi emotser dock att Algeriet inom kort tar emot FN:s särskilde rapportör för utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar. För tillfället förefaller det däremot svårt att genomdriva en internationell undersökningskommission. I fråga om föregivet valfusk finns i Algeriet en mekanism för överklaganden. Enligt en tidningsuppgift skall ett tusental överklaganden ha gjorts. Vi har ännu inte sett resultatet av valmyndighetens prövning. Karl-Göran Biörsmarks fråga om ett sanktionsförfarande mot Algeriet ställer jag mig avvisande till. Den svenska regeringens uppfattning är att sanktioner måste användas med stor urskillning. I många konfliktsituationer kan sanktioner vara ett trubbigt instrument, som inte leder till önskat resultat utan i stället drabbar oskyldiga och sårbara grupper. Det är också viktigt att understryka att syftet med sanktioner är att förändra uppträdandet hos dem som åtgärderna riktas mot. Det är svårt att se hur verkningsfulla sanktioner skulle kunna utformas i fallet Algeriet. Jag är självklart beredd att arbeta för att en konstruktiv dialog skall kunna föras mellan inblandade parter i Algeriet. När detta förs på tal med representanter för den algeriska regeringen blir dock svaret regelmässigt: Dialog med vilka? Även om vi visste vilka gärningsmännen var, säger man, skall regeringen på jämställd basis föra en dialog med dessa mördare? Jag vill själv understryka vikten av en process av försoning, där de krafter som tar avstånd från våldet som metod och som söker en demokratisk utveckling i landet deltar. Detta måste ske för att de djupa såren i samhällskroppen skall kunna läkas. Endast då kan en bättre framtid för Algeriets hårt drabbade befolkning börja skönjas. Omvärldens engagemang måste tydliggöra för terroristerna att de står isolerade och inte kan räkna med något stöd. Kontakterna med omvärlden är därvidlag en viktig aspekt. Detta gäller inte minst det civila samhället, t.ex. genom frivilligorganisationer, akademiker, politiker och journalister. Dessa kontakter med utlandet kan verka som stöd för dem som i Algeriet arbetar för ett demokratiskt rättssamhälle. Här kan det svenska samhället spela en viktig roll. Genom samarbete av detta slag kan vi visa vår solidaritet med det algeriska folket, samtidigt som regeringen fortsätter de politiska påtryckningarna för att få ett slut på våldet.
Fru talman! Först vill jag tacka utrikesministern för svaret på mina fyra frågor. Det framgår av svaren att utrikesministern inte har varit passiv i dessa frågor. Det är viktigt att notera, tycker jag. Det är en förtvivlad situation som både min interpellation och svaret ger uttryck för. Det sägs att uppemot 100 000 människor fått sätta livet till under grymma förhållanden i Algeriet. Jag har några frågor att ställa med anledning av utrikesministerns svar. Utrikesministern säger att hon för sin del sammanträffade i september med Algeriets utrikesminister Attaf i New York och utfärdade i samband därmed en inbjudan till denne att besöka Sverige för att fortsätta de samtal som inleddes. Min fråga är: Uppfattade utrikesministern detta som en konstruktiv dialog, en öppenhet, någonting att bygga vidare på? Jag förmodar att så är fallet eftersom en inbjudan finns att komma hit och diskutera vidare. Jag skulle vilja veta om det finns något mer konkret att säga om den dialogen. Jag håller med om att det är viktigt att öppna dialog på alla olika fronter. Jag återkommer till detta litet senare. Vidare säger utrikesministern i svaret att FN:s medlemsstater noga följer utvecklingen i Algeriet och att Sverige håller en nära kontakt med viktiga länder och att man försöker att på ett konstruktivt sätt bidra till att våldsspiralen i Algeriet bryts. Vad innebär detta med ett konstruktivt sätt? Hur är det konstruktivt? Vad har man fått ut av det? Vad kan det konstruktiva sättet leda till i framtiden? Dessa frågor ligger till grund för min nästa fråga där jag kommer in på det som utrikesministern klart har tagit avstånd ifrån, nämligen sanktioner. Jag förstår det resonemanget. Sanktioner är ett trubbigt instrument. Men samtidigt känner man en viss förtvivlan när det inte går att föra en bra dialog. Det går kanske inte ens att föra en dialog med dem som verkligen agerar på detta brutala sätt, och då står man så att säga med ryggen mot väggen. Vad finns det då att ta till? Då är frågan om man ändå inte måste göra markeringar på något sätt. Algeriet exporterar ju olja och gas för stora miljardbelopp. Skulle man inte kunna tänka sig att knyta någon form av sanktioner när det gäller denna export till MR-frågor och till demokratifrågor för att det skall bli större tryck på det hela? Utrikesministern säger här att både generalsekreteraren Kofi Annan och MR-representanten Mary Robinson har varit tydliga på den punkten. De säger att omvärlden inte kan förhålla sig passiv. Vad menar Kofi Annan och Mary Robinson med det? Då tror jag att man kommer in på någon form av sanktioner, även i det resonemang som generalsekreteraren för.
Fru talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Det kan synas litet lustigt att framställa en interpellation så tätt inpå, men det händer onekligen en hel del när det gäller situationen i Algeriet. Jag var angelägen att följa upp denna. Jag - liksom Karl-Göran Biörsmark - vill också säga att det inte ligger någon kritik bakom mot att det inte har gjorts någonting vare sig från svensk eller internationell sida. Men jag tror ändå att vi - både utrikesministern och vi andra som deltar i diskussionen här - kan vara överens om att när man ser till hur konflikten har utvecklats, hur länge som den har pågått och till att läget definitivt inte utvecklas till det bättre kan vi väl alla beklaga att det tidigare inte har gjorts mer. I grunden handlar det - inte minst när det gäller Europa - mycket om den stora tystnad som har rått efter statskuppen då man ogiltigförklarade valen 1991 Så sent som den 23 oktober i år genomfördes det lokalval. Dessa lokalval har lett till stora protester i Algeriet från de flesta oppositionspartier. De har framfört anklagelser om omfattande valfusk. Märkligt nog har t.o.m. företrädare för två små regeringspartier ställt sig bakom dessa anklagelser. Ett antal demonstrationer och manifestationer har ägt rum på Algers gator där krav har ställts på ett internationellt engagemang och på att omvärlden skall se till att det verkligen genomförs en undersökning till följd av anklagelserna om valfusk. Förra måndagen hölls en stor manifestation i Paris. Över 25 000 människor tågade genom Paris gator i solidaritet med det lidande folket i Algeriet. Liknande manifestationer ägde samtidigt rum i fem sex andra större franska städer. Det är kanske den starkaste internationella opinionsyttringen utanför Algeriet inför det som nu har pågått i landet i mer än fem år. I anslutning till dessa manifestationer uttalade den franska regeringen att det finns ett behov av att få veta mer om vad som händer i Algeriet. Man krävde att det skulle garanteras en öppen information om utvecklingen, vilket förutsätter en fri press och en öppen och fri rörlighet även för internationell press. Den algeriska regeringen var inte långsam med att framföra sina protester mot både manifestationen i Paris och den franska regeringens uttalande som man på sedvanligt sätt kallade för inblandning i interna angelägenheter. Då vill jag ställa en följdfråga till utrikesministern med anledning av svaret. Även om den algeriska regeringen hävdar att det är fråga om inblandning i inre angelägenheter, vad anser omvärlden och vad anser Sverige? Jag trodde att vi hade en annan uppfattning när det gäller omfattande och massiva övergrepp på mänskliga rättigheter. Utrikesministern säger också att företrädare för den algeriska regeringen inför kravet på en nationell dialog säger: Med vem? Med terrorister? Ja, vilka är det som hittills har förhindrat dialogen? Oppositionen inklusive FIS - det parti som sannolikt hade vunnit valet 1992 - har senast i Romuppgörelsen för två och ett halvt år sedan ställt sig bakom kravet på en dialog. Det är uteslutande den algeriska regeringen som vägrar varje form av dialog. Vad svarar utrikesministern den algeriske utrikesministern när han ställer dessa frågor?
Fru talman! Inledningsvis vill jag - liksom föregående talare - konstatera att Sverige har agerat kraftfullt och på olika sätt försökt att föra upp frågan om våldet i Algeriet för att bidra till lösningar av situationen. Men varken Sveriges förslag eller förslagen från det internationella samfundet har lyckats att stävja våldet eller få till stånd en process där man kan börja med någon form av dialog för att få slut på våldet. Därför är det viktigt att vi för den här debatten i kammaren i dag för att se vad vi från svensk sida kan göra för att få i gång sådana processer. Jag välkomnar därför dessa två interpellationer från Folkpartiet. Vi från Vänsterpartiet har också väckt en motion i frågan, och jag hoppas att dessa förslag kommer att behandlas i vår av riksdagen. Jag får då anledning att återkomma, eftersom Algeriet knappast är en fråga som kommer att lösas på kort sikt. Det är Algeriets regering som har bemött alla förslag - initiativ på initiativ - negativt. Det är därifrån som man hittills inte har välkomnat något av de uppslag som har kommit från Sverige och andra länder. De frågor som finns kvar är därför oändliga, och på något sätt måste vi fortsätta. Det jag vill ta upp med utrikesministern - förutom de frågor som redan har ställts - är hur man ser på saken inom EU-kretsen, där Sverige har drivit frågan men ännu inte kommit någon vart. Det är ju en fråga om handelsavtal mellan EU och Algeriet. Hur har Sverige agerat för att göra kopplingen till mänskliga rättigheter i handelsavtalet? Jag vill också kommentera frågan om det bilaterala samarbetet. Det är bra att Sverige har riktat en inbjudan till Algeriets regering att komma hit och påbörja samtal. Det är också väldigt positivt att Jan Eliasson åker till Algeriet. Men - som också Lennart Rohdin var inne på - vad har inbjudan inneburit? Vilka förslag för Sverige med sig? Fru talman! Slutligen vill jag ta upp frågan om frivilliga organisationer. I svaret nämner utrikesministern också deras viktiga roll. Men hur ser det ut? Hur kan man i dag tvinga fram möjligheter för frivilliga organisationer att komma till Algeriet och på plats göra vissa studier? Det är bra att FN:s rapportör för utomrättsliga avrättningar kommer att få tillfälle att besöka Algeriet. Men jag tror att ett inslag av frivilligorganisationer skulle vara mycket välkommet i detta läge. Jag vill också höra om förutsättningarna för en sanningskommission som den internationellt kända statsvetaren Inga Brandell har väckt. Hon vill att det skall inrättas en sanningskommission i Algeriet eller utanför Algeriet som behandlar den algeriska frågan. Hur ser utrikesministern på ett sådant förslag? Om sanktioner för närvarande är uteslutet, vad finns det för andra medel? Och hur bedömer den svenska regeringen skuldfrågan? Hur stor del har den algeriska regeringen i fråga om våldet?
Fru talman! Jag vill först lägga till en sak till mitt svar som jag fick information om från Alger i går kväll. Valmyndigheten har nu fattat beslut i många av överklagandena om valfusk, och valmyndigheten har faktiskt funnit att valfusk har förekommit vid ett stort antal tillfällen. Detta har inneburit att presidentens parti kommer att gå miste om ganska många mandat, och det blir då i stället de andra partierna, huvudsakligen oppositionspartierna, som kommer att tillföras nya mandat genom detta beslut. Det är ett exempel på att överklagandeprocessen ändå har fungerat. Jag skall försöka svara på de många frågor som jag har fått.

Det är naturligtvis väldigt viktigt och bra att tala med en regeringsföreträdare på det här sättet och få direktinformation om hur regeringen ser på det. Men det finns en låsning. Så snart ordet internationalisering kommer in i fråga om konflikten blir det en absolut låsning, och den går djupt in i det algeriska parlamentet. Det gör att det alltid finns vissa begränsningar när man för dessa samtal. Men jag tror på samtalet som metod, och därför skall vi fortsätta, både när kabinettssekreteraren besöker Alger och när utrikesminister Attaf förhoppningsvis snart kommer hit. Vad vi för fram är inte minst detta med dialog, och dialog mellan olika parter måste förekomma. Men även om man vet precis vilka förövarna är ber jag inte i första hand om en dialog med dem, utan om en dialog mellan de olika politiska grupperingar i landet som är emot våldet. Jag tycker att man nu skall inte bara föra en dialog med dem utan också kraftsamla för en aktion mot våldet i Algeriet. Det är sådant som jag hoppas att den algeriska regeringen skall göra - helt enkelt en nationell kraftsamling mot våldet. Det är klart att det pågår en viss dialog i landet. Det finns tio partier i parlamentet, och de har ju sin dialog. Men det borde kunna ske ännu bredare än så. När vi talar om vad omvärlden för övrigt kan göra tror jag att det gäller att vi är konstruktiva och hjälper till, t.ex. med stöd från FN:s rapportör om utomrättsliga avrättningar m.m. Om en sådan person kommer till Algeriet kan han se hur det är, rapportera om det och föra samtal. Vi för bilaterala samtal, och vi för samtal i multilaterala sammanhang. Det är sådana saker vi kan göra för att trycka på. Sedan måste vi också visa det civila samhället hur vi stöder det. Därför höll jag fram det som en särskild punkt. Vi kan också via handel se till att man utvecklas ekonomiskt och socialt. Det är så viktigt för att inte skapa en grogrund för fundamentalism och våld. Allt sådant här kan vi göra, och det är viktigt att vi fortsätter med det. Däremot tror jag inte på möjligheten av sanktioner.

Fru talman! Jag fäste mig vid en formulering som på sitt sätt är oroväckande när det gäller möjligheterna att komma fram. Det var när utrikesministern sade, som en reaktion från samtalen med utrikesminister Attaf, att en låsning sker omedelbart när man kommer in på internationaliseringsaspekten och på att andra länder skall lägga sig i den algeriska frågan. Det är klart att det är oroväckande när man får sådana tydliga signaler, därför att då slås dörren igen. Det är den dörren som vi på något sätt måste försöka få en öppning av, en glipa och en glänta i, så att man kan öppna dialogen och inte får den totalt stängda positionen. Omvärlden är ju också berörd av detta, dels av alla rapporter som vi får om lidandet i Algeriet, dels av den säkerhetspolitiska aspekten. Det kan man inte heller komma ifrån. Det blir flyktingströmmar på grund av situationen, in i angränsande länder och även länder långt därifrån. Det kan också på så sätt vara en säkerhetspolitisk dimension, som kan gå ganska långt. FN-stadgan tillåter ändå en inblandning i inre angelägenheter om det blir sådana här effekter. Om man är rädd för att det skall bli sådana effekter är inte FN förlamat på något sätt, utan då finns det en öppning för FN att agera. Jag kan tänka mig att det är det som generalsekreterare Kofi Annan funderar kring när han så tydligt säger att man måste vidta andra åtgärder. Jag välkomnar den möjlighet som nu finns, dels genom att utrikesministern skall ha en fortsatt dialog med sin kollega från Algeriet, dels genom att Jan Eliasson skall föra dialogen vidare. engagemang i säkerhetsrådet: Finns det någon möjlighet att föra upp Algerietfrågan där? Vi har inte berört det här i dag, men det är mer en kunskapsfråga från min sida. Jag vet inte om det är rätt forum över huvud taget, men det förefaller mig som om det skulle kunna vara det. Om Algerietfrågan förs in i säkerhetsrådet kan man där ha en diskussion för att se om man kan göra någonting. Jag vill upprepa den fråga som Eva Zetterberg ställde om andra organisationer, enskilda organisationer, frivilliga organisationer, akademiker, politiker och journalister. Vi fick ingen kommentar om detta, men det är viktigt att regeringen även där uppmuntrar, stöder och agerar på olika sätt för att öppna de möjligheterna till kontakt. All information som kan gå in i det algeriska samhället måste ändå vara av godo.
Fru talman! Jag vill fortsätta där Karl-Göran Biörsmark slutade. Som framgår av min interpellation är jag klart bekymrad inför de synpunkter som förs fram om ökade kontakter och ökat utbyte, när vi vet att utlänningsmyndigheter runt om i Västeuropa nästan är allergiska inför folk från Nordafrika som vill komma och hälsa på i våra länder. Det är väldigt viktigt att det görs klart, även för svenska utlänningsmyndigheter, att dialogen och utbytet med Algeriet bör underlättas. Många gånger kan det förmodligen ske enklare här. Jag tror att det är en viktig signal att framföra. Det är inte invandrarpolitik, utan det är utrikespolitik, om man ser till situationen i Algeriet i dag. Jag blir ändå litet fundersam när utrikesministern fastnar i diskussionerna om internationalisering och liknande. Det är klart att det finns ett väldigt starkt motstånd mot internationalisering från algerisk sida. Om man lyckas upprätthålla detta och få omvärlden att acceptera detta blir det väldigt enkelt: på hemmaplan säger man nej till en dialog, och då står man där utan någonting. Det är då viktigt att komma ihåg hur situationen har uppstått. När man hade val till parlamentet - som åtminstone skulle ha varit de mest demokratiska valen hittills, i slutet på 1991 och början på 1992 - deltog partiet FIS öppet på de premisser som gällde för den valrörelsen. Man skall inte på något sätt hyckla om vilket program FIS gick till val på och vilken syn man har på det som vi tycker är viktigt när det gäller ett öppet samhälle, men man deltog på de premisser som gällde. Och detta accepterades av den algeriska staten. Men när det visade sig att FIS kanske skulle vinna valet ingrep militären som vi ju vet har haft makten, behållit makten och kämpat för att behålla den ända sedan 1965. Man annullerade valen och förbjöd FIS, som inte hade gjort någonting annat än att delta i valen på de premisser som hade ställts upp. Detta är bakgrunden. Det var alltså den nuvarande militärjuntan som, även om den nu har hållit ett antal val, skapade den här situationen. Det var efter det att FIS inte hade tillåtits genomföra de val som var avsedda att genomföras som olika muslimska fundamentalistiska grupper startade terrorverksamhet i omfattande skala. Då tycker jag att det är litet häftigt att hänvisa till att man inte kan förhandla med terrorister och detta att man inte vet vilka förövarna är. Vi vet vad de som uttalar detta, dvs. regeringen, har varit förövare till och skapat när det gäller den här situationen. Det är ingen som kräver att man skall sätta sig ned och förhandla med terrorister, men ett minimikrav borde väl ändå vara att det parti som ställde upp senast ändå legaliserades och gavs möjligheter att delta i en dialog med den regering som har förbjudit och förföljt FIS. Jag tycker att det är rimligt att ställa krav på detta, och det bör Sverige göra. Jag skall inte gå in på situationen som framför allt gäller EU:s agerande och Sveriges agerande inom den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken, men det är ett problem med den historia som Frankrike har när det gäller situationen i Algeriet. Vi kan inte utelämna folket i Algeriet med hänsyn till gammal kolonialhistorisk inblandning i de här sammanhangen. Här måste Sverige vara tydligt och ta ställning för en internationalisering av Algerietkonflikten.
Fru talman! Jag tror att vi alla inser hur komplicerad situationen är i Algeriet och hur komplicerat det är att över huvud taget få till stånd den dialog som vi alla åstundar. Men det finns ändå några frågor där jag tycker att Sverige måste precisera sig ytterligare. Utrikesministern kommenterade frågan om EU, som jag var inne på, men hon sade ingenting om det instrument som vi förfogar över, nämligen handelsavtalet. Vilka möjligheter ser utrikesministern att agera där? Jag hade också en fråga om en eventuell sanningskommission - ett förslag som har väckts av Inga Brandell, som är statsvetare. Vad finns det för möjligheter, om man nu inte vill släppa in enskilda organisationer i landet, att genomföra en sanningskommission utanför landet men med algeriskt deltagande? Jag var också inne på frågan om FN, som på Kofi Annans uppdrag har väckt vissa frågor. Frågorna har emellertid inte varit uppe i säkerhetsrådet. Jag tror att det vore välgörande om Sverige försökte sondera möjligheten att ta upp frågan i säkerhetsrådet. Hur ser utrikesministern på detta? Till slut frågan om de ansvariga för dåden. Lennart Rohdin gjorde en bakgrundsbeskrivning av situationen i dag. Man talar om att man inte skall ha en dialog med terrorister, men det är ju många som hävdar att det är regeringen som definitivt är en part som utför terroristiska aktiviteter. I går kom ett TT telegram som tog upp hur en journalist vid tidningen al-Watan hade dömts till ett års fängelse sedan han hade antytt att regeringssidan bär en del av skulden till blodsutgjutelsen bland civila. Man refererar också till en artikel i den brittiska tidningen The Observer, som gjorde gällande att huvuddelen av övergreppen skulle vara de algeriska myndigheternas verk. Jag menar att Sverige ändå måste ha en åsikt om hur ansvaret skall fördelas i fråga om blodsutgjutelsen i
Fru talman! Det som sker i Algeriet är mycket upprörande, och jag delar den frustration som ni känner över att vi inte kan göra mer åt detta. Den frustrationen känner vi alla. Men man kan av den anledningen inte säga att det ändå måste vara en sak för den svenska regeringen att veta hur skuldbördan skall fördelas, när det inte är någon som kan säga vem det är som står för de olika dåden. Vi vet ju faktiskt inte det, och jag har sagt i mitt svar att det är en oklar situation. Kan Eva Zetterberg bevisa det ena eller det andra så är det väl bra om det kommer fram, men jag kan det inte. Vad utomstående stater kan göra när en regering inte vill ha omvärldens hjälp är ju inte mycket, därför att utomstående stater kan ju inte gripa in hur som helst i ett annat lands inre angelägenheter. Det går att göra det via FN:s säkerhetsråd. Under tiden som all våldsanvändning har skett i Algeriet har vi naturligtvis diskuterat frågan med kolleger i säkerhetsrådet. Men det är bara att konstatera att det inte är någon realistisk framkomstväg, eftersom det är så många av rådets medlemmar som absolut motsätter sig att frågan ens tas upp där. Det var väl också därför generalsekreteraren tog ett eget initiativ i frågan. Han uttryckte sig inte särskilt starkt, tycker jag, men det kom att uppfattas som väldigt starkt i Algeriet. Jag tror alltså inte att säkerhetsrådet är en framkomlig väg, dessvärre. Låt mig också säga att jag har redogjort för en del av den algeriska regeringens ståndpunkter. När jag gör det är det för att upplysa om hur de anser det vara. Därmed inte sagt att jag står bakom alla deras ståndpunkter, men jag tycker att de bör föras fram i debatten. EU kan göra en del i dialogen med Algeriet och genom det handelsavtal som man håller på att förhandla fram, och MR-klausuler finns i alla sådana avtal. Det allra viktigaste vi kan göra, återigen, är att åstadkomma en kraftsamling nationellt mot våldet och terrorn i Algeriet - ett tydligt uttalande om dialogens betydelse när det gäller att söka sanningen. Eftersom jag är så övertygad om att det, med alla de blockeringar som finns, är nationellt i Algeriet som problemet måste lösas, så är det just den här förväntan på den algeriska regeringen och på alla andra politiska parter som vi skall ha.
Fru talman! Det är klart att det är en besvikelse att höra att detta inte är någonting att ta upp i säkerhetsrådet därför att det är en död fråga, eftersom det är så olika syn på den i säkerhetsrådet. Man tycker att det här vore den mest naturliga fråga att ta upp i ett sådant sammanhang, då människor i ett av medlemsländerna lider på det sätt som de gör. Jag får väl acceptera detta, även om jag har litet svårt att göra det. Jag förstår att även utrikesministern är besviken över att det inte går att föra upp frågan den vägen. Utrikesministern har nu ytterligare en chans att säga någonting om detta med skuldbördan. Var det egentligen rätt att förbjuda FIS att fullfölja valet 1992? Hade det inte varit ett annat läge i dag, förhoppningsvis, om man hade följt den demokratiska processen fullt ut? Jag tror nämligen att det hade varit bättre. Det hade inte varit en enkel situation, men jag tror ändå att det som händer i dag är värre än det som hade blivit utgången om den demokratiska processen hade fått fortsätta. Jag återgår återigen till detta med sanktioner. Jag tror att det i slutändan måste finnas några signaler för någon form av bojkott av algeriska produkter, t.ex. olja, gas eller vad det nu kan vara för något, för att de skall förstå att världen utanför menar allvar. I annat fall kommer dagar, veckor och år att rulla på utan att vi kommer att få se någon förändring. Jag tror tyvärr att det är så. Slutligen vill jag bara säga att jag har blivit kontaktad av många svenska medborgare som är förtvivlade över situationen i Algeriet. Jag tror att utrikesministern har många med sig när hon nu skall fortsätta att försöka öppna en dialog med de algeriska företrädarna.
Fru talman! Det är naturligtvis omöjligt att uttala sig om skuldfördelningen, dvs. vem som är ansvarig för de olika dåden. Det är kanske huvudskälet till att kraven nu reses i Algeriet och, senast för en vecka sedan, i Paris samt nu också i Sveriges riksdag, liksom säkert på många andra håll, på att få en internationalisering och en undersökningskommission som kan klarlägga vad som äger rum. Det kommer inte att kunna klarlägga allting, men det kommer att kunna visa på vad som sker. Bakom den terrorvåg som vi har haft de senaste fem åren ligger fortfarande det faktum att militären gjorde en statskupp, annullerade valen i januari 1992 och förbjöd det parti som höll på att vinna de valen enligt de regler som gällde vid den tidpunkten. Att detta är bekymmersamt är helt klart. Jag har här en helsidesartikel från den ansedda franska tidningen Le Monde. Tidningens Algerietkorrespondent redogör i artikeln för den massaker som ägde rum i Bentalha den 22 och 23 september i år, där ett par hundra människor - civila, försvarslösa, åldringar, kvinnor och barn, som utrikesministern tar upp - massakrerades. Ett par hundra meter från denna stad ligger den algeriska armén placerad. Den kontaktades av människor som lyckades ta sig dit och påpeka vad som hände. Det blev ingen reaktion. Några av dem som försökte väcka uppmärksamhet blev misshandlade. Är det så konstigt att frågan om det finns ett samband uppstår? Är det så konstigt att frågan uppstår om vem som har intresse av att det fortsätter att framstå som en fundamentalistisk islamistiskt ensidig terrorvåg som regimen måste ta itu med, med tanke på den skräck som finns i omvärlden inför islamsk fundamentalism?

Fru talman! Det kan i sådana här situationer vara väldigt svårt att acceptera realpolitiken och vad som går och inte går att göra exempelvis i säkerhetsrådet. Jag förstår det väldigt väl. Det handlar om svåra moraliska frågor. Var det rätt eller fel att förbjuda FIS? Det kan vi ha en ny interpellationsdebatt om. Det är en väldigt svår fråga. Så här i efterhand finns det nog anledning att ha en mängd dubier om den relativa tystnad som rådde i omvärlden vid det tillfället. Vi känner frustration och undrar om vi ingenting kan göra. Jag tycker ändå att vi kan göra en del. Vi kan verka för dialog och nationell samling mot våldet. Det är väldigt viktigt att vi gör det. Om en sådan kraftsamling sker kan man räkna med internationellt stöd. Förhoppningsvis skulle en sådan kraftsamling ta hjälp och stöd av det internationella samfundet inklusive FN, EU, internationella organisationer osv. Det är det jag hoppas på. Jag tycker att en ständig påverkan för att det skall bli verklighet är viktigt. Under tiden är det väsentligt - det är det andra vi skall göra - att man stöder det civila samhället, dvs. journalister, vetenskapsmän och organisationer. De skall som Lennart Rohdin säger naturligtvis också kunna ha möten i Sverige. Jag skall ta med mig det Lennart Rohdin sade om eventuella svårigheter att ta sig hit. Sedan måste vi arbeta med ekonomisk och social utveckling. Det är ändå på det viset man undanröjer grogrunden för den typ av vansinnesdåd som vi ser i Algeriet i dag. Detta arbete tror och hoppas jag ändå skall kunna komma i gång, så att vi kan se en förändring. Det som nu pågår i Algeriet är alldeles förfärligt.

Fru talman!

Kia Andreasson hänför sig till det tillkännagivande som gjordes av riksdagen den 9 april i år om att regeringen snarast bör inleda en samordnad rikstäckande försöksverksamhet med medling. Frågan om medling har under en längre tid varit föremål för mångas intresse. Riksåklagaren fick i mars 1994 den dåvarande regeringens uppdrag att kartlägga erfarenheterna av befintliga medlingsprojekt och att utarbeta en eller flera modeller för hur medlingsverksamhet för unga lagöverträdare skulle kunna bedrivas. Resultatet av detta uppdrag redovisades till regeringen i en rapport i december 1996. Rapporten innehåller, förutom en beskrivning av bedrivna medlingsprojekt, ett förslag till modell för medling. Riksåklagaren menade emellertid att medlingsverksamheten bör få utvecklas ytterligare innan statsmakterna lägger fast formerna för en enhetlig medlingsverksamhet. En särskild fråga är enligt Riksåklagaren om medling är förenligt med en av de grundläggande principerna för straffrättskipning, nämligen att rättsväsendet ensamt ansvarar för de sanktioner som följer på brott. Riksåklagaren föreslog därför att regeringen skulle ta initiativ till en vetenskaplig utvärdering av den bedrivna verksamheten, och vidare att regeringen skulle ge ett uppdrag åt Kommittén för brottsförebyggande arbete om en samordnad och rikstäckande fortsatt försöksverksamhet. Något närmare underlag för hur en sådan försöksverksamhet skulle genomföras lämnades dock inte. På flera orter i landet pågår medlingsverksamhet. Dessa projekt har vuxit fram spontant och utan styrning. De olika verksamheterna bedrivs i olika organisationer och delvis med varierande målsättning. Medling bedrivs exempelvis av polisen, socialtjänsten, brottsofferjourer och i frivilligorganisationer. Det har även tagits privata initiativ till medling. Som en konsekvens härav kan begreppet medling ha olika innebörd beroende på i vilken form verksamheten bedrivs. Innan man inleder en försöksverksamhet måste man först ställa sig vissa frågor. Hur skall försöksverksamheten vara utformad? Vilken målsättning skall försöksverksamheten ha? Skall medling primärt utgöra ett alternativ till den traditionella lagföringen eller ett komplement? Vilken typ av medling skall omfattas av försöksverksamheten? I vilka organisationer skall medlingsprojekten bedrivas? Utskottet har inte i sitt betänkande närmare redovisat sin uppfattning i dessa frågor. Enligt min bedömning finns det i dag inte tillräckligt med beredningsunderlag för att kunna dra slutsatsen att viss medlingsverksamhet är bättre än annan eller att medlingsverksamhet bäst kan bedrivas inom en viss organisation. Målsättningen för försöksverksamheten bör därför vara att få fram kunskap om medling som kan tjäna som underlag för ett ställningstagande i fråga om medlingens roll i framtiden. Det är viktigt att försöksverksamheten kan komma i gång så fort som möjligt, och det förutsätter att medlingsverksamheten kan bedrivas inom ramen för gällande lagstiftning. För att inte gå miste om de erfarenheter som redan finns bör försöksverksamheten utgå från de projekt som bedrivs i dag. För att få ett så brett underlag som möjligt bör flera olika typer av medlingsverksamhet omfattas av försöksverksamheten. Försöksverksamheten bör emellertid även omfatta nya medlingsprojekt. Regeringen kommer inom kort att ge Brottsförebyggande rådet och Kommittén för brottsförebyggande arbete i uppdrag att inleda en försöksverksamhet med medling. Brottsförebyggande rådet och Kommittén för brottsförebyggande arbete skall välja vilka av de medlingsprojekt som bedrivs i dag som skall omfattas av försöksverksamheten. De skall vidare verka för att ytterligare projekt påbörjas efter modell av de medlingsprojekt som valts ut. Det bör ankomma på Brottsförebyggande rådet att samordna och i övrigt administrera försöksverksamheten. Brottsförebyggande rådet och Kommittén för brottsförebyggande arbete bör gemensamt svara för att information om försöksverksamheten sprids. Det är viktigt att de lokala myndigheter som kan komma att beröras av projekten tar aktiv del i försöksverksamheten. Uppdraget till Brottsförebyggande rådet bör även omfatta en uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Som framgår av årets budgetproposition har frågan om försöksverksamhet med medling tagits upp under anslaget för brottsförebyggande arbete. Regeringen avser vidare att tillkalla en särskild utredare som skall få i uppdrag att ur rättslig synvinkel närmare belysa och analysera inte bara medling utan även andra typer av verksamheter som är nära besläktade med medling, exempelvis familjegruppskonferenser. Utredningsarbetet skall påbörjas i anslutning till att försöksverksamheten inleds, och utredaren skall följa försöksverksamheten på nära håll. Jag utgår ifrån att dessa åtgärder kommer att ge ett gott underlag för att ta ställning till frågan om medlingens roll i framtiden.
Fru talman! Tack för svaret, justitieministern. Men, fru talman, för att få igenom politiska förslag är det en lång, trägen, tålamodskrävande väg att gå. Och när man äntligen ser ett förslag i ett betänkande som antas av riksdagen, tror man att det är klart. Då är det äntligen klart efter den långa väg man har vandrat med förslaget. Men just i detta fall, när det gäller medling och ungdomsbrottslighet, verkar det vara lång väg kvar trots att vi här i riksdagen har fattat detta beslut. Det är det som förvånar mig i hanteringen av ärendet. Upprinnelsen till att det gick upp för mig att vi inte kan lämna detta fast vi har fattat beslut här i kammaren, var att jag kontaktades av människor som hade sett betänkandet och funnit vad vi hade beslutat. De var väldigt ivriga att sätta i gång med medlingsverksamhet. När de då började undersöka hur de skulle gå till väga var det bara hinder på vägen hela tiden. De kunde inte komma fram till vem de skulle vända sig till och vad som skulle hända. Då tog jag fram betänkandet igen, för det hade gått ett tag - det var ju i våras. Det står tydligt att regeringen får i uppdrag att genast utarbeta en samordnad och rikstäckande fortsatt försöksverksamhet med medling. "Genast" är ett begrepp för mig, och för justitieministern är det kanske ett helt annat begrepp. Men "genast" måste åtminstone kunna definieras som att det rör sig om en månad. Men i dag ser vi också av svaret som justitieministern ger att det inte har hänt någonting på denna tid. Det finns inte tillräckligt med beredningsunderlag för att bestämma vilken medlingsverksamhet som är bäst eller i vilken organisation medlingsverksamheten skall bedrivas. Det finns fortfarande frågetecken. Vi måste söka ytterligare kunskap trots att Riksåklagaren 1996 kom med en rapport om dessa försök. Det gäller alltså hur långt det skall ta innan den fortsatta försöksverksamheten kommer i gång. Den skall senare bli underlag för ställningstagande om medlingens roll i framtiden. Detta gör att jag får en känsla av att detta inte är en viktig fråga. Man kanske helt enkelt inte vill. Nu gäller att man skall utgå från de projekt som bedrivs i dag. Det är dessa som de studerar som vill fortsätta att föra ut och bedriva verksamheten. För det finns som jag sade ett akut behov att göra något åt ungdomsbrottsligheten ute i kommunerna. Det finns ett behov av att känna att man tar del och att man kan göra något effektiv på kort tid. Då är förslaget om medling ett bra sätt att börja. Nu finner jag också i svaret att regeringen kommer att ta upp detta inom kort. Då undrar jag, justitieministern, vad begreppet "inom kort" står för. Det är ju väldigt bra om man får detta uttryckt i tid, för de här uttrycken har visat sig inte stämma. BRÅ och KBA skall få detta uppdrag. Jag är litet bekymrad över att just BRÅ får uppdraget. Nu sker en organisationsförändring och ett byte av chef osv. som gör att det kan bli oro och att detta uppdrag kan försenas ännu mer. Dessutom ställs det många frågor bland dem som vill sätta i gång. Dessa frågor behöver utredas. Det gäller brottsofferperspektivet. Det gäller också organisationerna, särskilt NÄPO, som på vissa ställen inte alls vill samarbeta när det gäller medling.
Fru talman! En liten reflexion: Riksåklagaren fick i mars 1994 uppdraget att kartlägga medlingsprojekten. Riksåklagaren skulle vara klar med detta redan vid oktober månads utgång samma år, alltså 1994. Det dröjde dock ända till december 1996, dvs. mer än två år efter utsatt tid, innan förslaget kom. Det här tycker jag faktiskt är litet anmärkningsvärt. Det ligger nära till hands att då dra slutsatsen att den nuvarande regeringen inte tyckte att det var angeläget att ta del av de förslag som rimligtvis borde ha varit ganska klara vid regeringsskiftet 1994. I det här sammanhanget tycker jag också att det är befogat att man efterlyser effektiva åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Det finns ett behov av nytänkande, av nya infallsvinklar och framför allt av konkreta förslag. Medlingen är ett sådant förslag. Jag tycker att det är bra att justitieministern nu tar tag i detta. Vi moderater har under den här mandatperioden lagt fram ett flertal förslag som vi tror skulle kunna förnya kampen mot ungdomsbrottsligheten. Det handlar om att man ser litet nytt på det hela. Flera av dessa förslag är faktiskt värda att ta upp. Där skulle jag vilja vädja till justitieministern och hoppas att hon tar det till sig. Det finns ett uttryck som jag fick lära mig när jag var barn: Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Jag tycker att det är mycket befogat när man tänker på ungdomsbrottsligheten. Något annat som sades var: Att inte reagera är faktiskt att göra de unga en björntjänst. Att låta det gå så långt innan man reagerar att de unga hinner utveckla ett kriminellt beteende är helt fel väg att gå. Medling och familjegruppskonferens är två metoder som vi moderater vid upprepade tillfällen har fört fram som värda att pröva. Då utskottet diskuterade det här i våras ställde sig majoriteten bakom medlingen. Men när det gäller familjegruppskonferensen nådde vi inte riktigt ända fram, som någon har sagt. Där var det faktiskt samtliga partier utom Socialdemokraterna och Miljöpartiet som ställde sig bakom. I det betänkande som kammaren då enigt ställde sig bakom står ordet "genast", som Kia Andreasson precis sade. I justitieministerns svar på den här interpellationen används orden "inom kort". Jag vet inte vilket som är snabbast, "genast" eller "inom kort". Men min förhoppning är att justitieministern ser till att det som skall göras utifrån riksdagsbeslutet i våras faktiskt genomförs utan dröjsmål. I statsrådets svar tas även familjegruppskonferenser upp. Det tycker jag är bra. Jag hoppas att denna form av medling kommer att prövas i Sverige. Goda erfarenheter och väl utvecklad metodik finns att hämta - inte minst från Nya Zeeland. Om viljan finns att ta till vara den kraft som finns i den unges närhet och i nätverket kring den unge, är jag övertygad om att betydligt fler av våra unga som kommer snett kan räddas från fortsatt kriminalitet. Medling och familjegruppskonferens är till för att ta vara på de goda krafter som finns i den unges närhet. Det handlar även om egenskapen hos den unge att känna medkänsla med en annan människa. Det är något som jag tror finns hos i stort sett alla människor. Förslag till ytterligare åtgärder i kampen mot ungdomsbrottsligheten har vi lagt fram i vår motion Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Min förhoppning är att justitieministern är beredd att ta till sig även andra förslag i denna motion. Vi väntar här i denna kammare, och i justitieutskottet, på ett kommande förslag som om jag inte missminner mig skulle heta Nytt påföljdssystem för ungdomar. Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt att fråga justitieministern: När kommer detta förslag om nytt påföljdssystem för ungdomar?
Fru talman! Även jag vill tacka för svaret. Jag vill också säga att jag tycker att det var bra att Kia Andreasson ställde den här interpellationen om medlingsverksamhet för unga lagöverträdare. Vi blir då uppdaterade i fråga om vad som har hänt sedan riksdagsbeslutet. Det fungerar också som en påtryckning. Vi får se vilka planer regeringen har på det här området, och det är jätteviktigt. Jag är också otålig när det gäller att detta skall komma i gång i stor skala. Det har jag varit i nästan tio år, så jag har en annan historisk bakgrund än Kia Andreasson och Jeppe Johnsson. Vi drev det här redan under vår förra icke-socialistiska regering. Det kom tyvärr inte längre än till ett direktiv till Riksåklagaren att utreda det här, så vi kan ha litet dåligt samvete även från den tiden tycker jag. Det har gått väldigt långsamt, och nu vill vi att det skall gå fortare. Så skulle jag vilja sammanfatta det hela. Nu blir det ett uppdrag till Brottsförebyggande rådet och Kommittén för brottsförebyggande arbete. Det är viktigt, men jag tycker att det är lika viktigt att direktiven för detta uppdrag blir väldigt tydliga. Annars blir det väldigt svårt att veta hur man skall jobba med den här frågan. Jag menar att det måste ske i stor skala och vara rikstäckande, så att man åtminstone stimulerar de olika polisdistrikten att sätta i gång med det här. Det finns, som påpekats här tidigare, ett stort intresse, men det finns också en väldigt stor osäkerhet vad gäller vilka vägar man kan gå fram. Därför tycker jag att det behövs en katalog med tips och erfarenheter, där man kan få reda på hur det har fungerat och vilka människor man kan kontakta. Jag har besökt medlingsprojektet i Uppsala, och de har ständiga studiebesök. Det blir väldigt betungande för dem, även om de är intresserade av att sprida sina erfarenheter. Jag håller med om att de rättsliga aspekterna måste följas. Det är bra att det kommer att ges direktiv till en särskild utredare och att det sker samtidigt. Rättssäkerhetsaspekterna får man inte blunda för. Det är oerhört viktigt. Det finns väldigt många duktiga människor på Brottsförebyggande rådet som kan de här frågorna och som har juridisk kompetens. Jag har även tips på namn, men det kanske jag inte skall lämna från talarstolen. Det här bör alltså vara strukturerat, och man bör ta med erfarenheterna från de norska och finska medlingsprojekten och även från de nyzeeländska familjegruppskonferenserna och medlingsprojekten som justitieutskottet besökte. Jag vill också att det skrivs in som ett sorts tips till det kommunala brottsförebyggande arbetet och projekten, som vi vill att alla kommuner skall komma i gång med.
Fru talman! Kia Andreasson och även i viss mån Jeppe Johnsson klagar över att det går alldeles för trögt att genomföra politiska initiativ. Ja, det kan det vara, särskilt om det politiska initiativet är litet oprecist och valhänt. Vi har nu fått höra att det här finns en historia som går tio år tillbaka i tiden - det känner inte jag till, eftersom jag inte var med då. För mig räcker det med hur den här frågan har hanterats under den tid som jag kan överskåda. Jag funderar också över varför så goda initiativ och idéer ibland går så snett. Möjligtvis kan en förklaring vara att man tror att det finns genvägar, och det dröjer, i det här fallet tio år, innan man upptäcker att det handlar om senvägar. Det kanske inte var så klokt att ge ett uppdrag till RÅ. Det var inte så att den nuvarande regeringen inte tyckte att RÅ behövde snabba på med sitt förslag. Problemet var att det uppdrag RÅ hade fått var ett svårt uppdrag - det kan jag säga utan att närmare gå in på varför. Det var därför det tog så lång tid. Man förstår kanske svårigheterna om man läser det yttrande som sedan så småningom kom från RÅ. Det visade på allt det som inte var genomtänkt, allt det som innebär komplikationer när man skall gå in i ett juridiskt system. Jag utgår från att ambitionen var att detta icke skulle vara en verksamhet av oprecis karaktär, som vem som helst skulle få ägna sig åt hur som helst, utan det skulle vara en åtgärd som fördes in i det ordinarie rättssystemet som ett alternativ eller ett komplement till det repressiva system som vi har i dag. Då krävs det att man har tänkt igenom den rättsliga regleringen, vilka krav som skall ställas på de olika yrkesgrupper som blir involverade. Ingenting av detta fanns med efter tio års funderande. Jag tycker att det här är ett litet misslyckande för alla de politiker som har varit inblandade. Det är nämligen en utomordentlig idé. Dessbättre kan vi konstatera att andra ute i landet inte var riktigt lika valhänta som vi på riksnivån. Det finns verksamheter som pågår nu på ett mycket stort antal ställen i vårt land. De är problematiska ur systematisk synvinkel, eftersom de alla ser olika ut. De har fötts utifrån ett lokalt behov och de lokala intressena. Jag har ambitionen att regeringen genom sitt agerande inte skall sätta hämsko på de idéer och initiativ som tas ute i landet. Jag tror inte att vi i förväg vet vad som är det bästa, utan flera varianter kommer att visa sig vara användbara. De kommer att kräva rättslig reglering i vissa delar, medan de i andra delar kan uppmuntras på helt frivillig basis, utan att vi lagstiftare behöver lägga oss i. Det är det den här försöksverksamheten går ut på. Vi vill vaska fram några modeller för att se vilka vi kan överta i det rättsliga arbetet. Det är därför det skall bedrivas en juridisk studie i anslutning till detta. Nu skall vi göra det som vi trodde att RÅ kunde göra men som faktiskt var litet för mycket begärt av RÅ. Jag har ambitionen att se till att vi nu, när vi börjar komma på rätt spår i frågan, också når ett resultat. Avslutningsvis vill jag peka på ytterligare en sak, som kanske visar på komplikationerna i det här sammanhanget. Under det år då jag har arbetat intensivt med frågan har jag deltagit i konferenser och seminarier och träffat företrädare för brottsoffren. Bara deras aspekter på den här verksamheten är av det slaget att de kräver mycket noggranna överväganden.
Fru talman! Det är riktigt att allt är mer komplicerat när man väl skall sätta i gång med det. Men i den rapport som RÅ gav ut i december 1996 föreslog man regeringen att det skulle finnas en vetenskaplig utvärdering av den bedrivna verksamheten samt att det fortsättningsvis skulle genomföras en samordnad, rikstäckande försöksverksamhet. Det är där det har blivit ett glapp och stannat upp sedan rapporten kom 1996. Jag hoppas verkligen innerligt att man nu tar tag i det mycket skyndsamt. De som befinner sig ute i verksamheterna vittnar om att det måste göras klart vad begreppet "medling" står för. Jag har träffat på personer som i sin förvirring och sin iver att ta reda på detta har gått kurser på universitetet, där "medling" är ett helt annat begrepp. De har därför blivit litet besvikna. Det måste alltså finnas en betydelse bortom sanktioner och gottgörelse. Vi måste vara ense om begreppet. Man måste i det här sammanhanget också kontakta brottsofferföreningar. De menar nämligen att frågan om skadestånd måste utredas. Det är komplicerat. Andra viktiga aspekter är medlarnas roll, frivilligheten och hur medlarna skall väljas ut - det är viktigt att de som fungerar som medlare och har med människor att göra har särskilda kvaliteter. Alla myndigheter runt om måste också fungera som nätverk, informeras och hjälpa till. Det är mycket som behöver ske, det är jag medveten om. Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade en gemensam syn i de här frågorna vid debatten här i kammaren. Medling är kärnan i att man reagerar snabbt och ser till att träffas. Familjerådslag är däremot en utvidgning, som kräver än mer. Vitsen där är att få den unge integrerad i samhället. Kan vi inte få till stånd medling på ett bra sätt, går det ju inte att kräva att det skall genomföras ett riksförsök med familjerådslag, som är än mer komplicerat och omfattar än mer rättsliga regler. Vi menar därför att vi bör ta denna etapp först och se till att det blir en bra verksamhet och att vi får enhetliga begrepp för att sedan i ett senare skede utvidga verksamheten. Den integrering av den unge som det handlar om går ju sedan att genomföra inom ramen för socialtjänsten. Det finns också de inom Svenska Kommunförbundet som menar att vi inte bör syssla med medling, utan att det är familjerådslag som gäller. Vi måste ju också vara eniga om vad vi vill, så att inte budskapen blir olika, eftersom det förvirrar dem som försöker starta sådan här verksamhet. Jag är slutligen tacksam för att jag fick hjälp av både Centerpartiet och Moderaterna, att vi tillsammans nu kan se till så att vi får en rikstäckande, bra försöksverksamhet med medling och att begreppen reds ut.
Fru talman! Både jag och Kia Andreasson är kanske unga - i alla fall i den här kammaren - och fortfarande litet otåliga. Jag tror att det ibland behöver finnas de som är otåliga i sådana här frågor. Det kanske behöver finnas några unga som inte har sett hur trögt systemet kan vara, som vill blåsa på litet grand för att man skall komma någonstans. Det var säkert ett svårt uppdrag som riksåklagaren fick. Men mig veterligt lämnade han inte någon mellanrapport - jag kan ha fel - som talade om att han inte klarade av uppdraget i tid. Han fick två år på sig, och nu har förslaget kommit. Om jag inte minns fel har han i varje fall angivit en möjlig modell som man skulle kunna använda. Det är en färdig och klar modell, om jag har läst justitieministerns svar rätt. Arbetet med den modellen borde komma i gång så fort som möjligt. Jag tror att medling är mycket viktigt. Det är någonting som de flesta föräldrar sysslar med i hemmet väldigt tidigt. De medlar mellan olika syskon. Samma sak sker i skolan. Jag har ganska lång erfarenhet som högstadielärare. Jag har lärt mig att medling är en mycket framkomlig väg hos väldigt unga som utåt sett kan vara helt oförsonliga. Längst inne har de allra flesta människor - hur unga de än är, och hur förstörda de än är av olika problem i samhället - någonstans i sitt innersta en medkänsla för andra människor. Det är den man skall ta till vara i medlingen. Jag tror att man kan komma väldigt långt om man tar till vara de positiva krafterna hos alla människor. På samma sätt är det med familjegruppskonferenser. Hur trasiga familjer och hur mycket misär ett barn än lever i finns det oftast någon som är beredd att ställa upp. Jag tror inte att det finns många föräldrar, även bland dem som har problem, som inte är beredda att med hjälp och stöd från andra satsa på sina barn. Det är väldigt viktigt. Jag hälsar med tillfredsställelse justitieministerns svar att arbetet skyndsamt, inom kort eller genast skall komma i gång.
Fru talman! Det är bra att justitieministern sade att detta är en utomordentlig idé. Egentligen är det vad hela riksdagen också har sagt. Nu tycker både regering och riksdag samma sak, och vi är otåliga och vill se att arbetet kommer i gång. Det måste vara det rätta sättet som här beskrivs att ta till vara på alla de goda idéerna, vaska fram alla modeller och få det sammansatt till någon typ av häfte eller idékatalog. Jag tror att det måste till. Jag begärde ordet en gång till för att än en gång betona att det behövs tydliga direktiv. Låt det nu inte bli ett misstag igen, likt det direktiv som gick till Riksåklagaren och som var svårt. Låt det nu bli tydliga direktiv till Brottsförebyggande rådet och Kommittén för brottsförebyggande arbete så att de vet exakt hur de nu skall gå vidare och komma fram på detta område. Låt den särskilda utredaren arbeta parallellt och nära tillsammans med dem som skall ha ansvaret. Slutligen vill jag säga att jag för min del tycker att det är väldigt positivt att Kommunförbundet nu får medel för att genomföra den försöksverksamhet med familjegruppskonferenser där medling skall ingå och hela familjen blir involverad. Jag menar också som Jeppe Johnsson att den modellen är otroligt viktig för att ta till vara familjen en stödgrupp. Egentligen är medling en fortsättning på vanlig barnuppfostran, precis som den fortsätter sedan i skolorna. Det konstiga är att den har avbrutits när barnen kommer ut i samhället.
Fru talman! Det gläder mig att Kia Andreasson i sitt andra inlägg på ett mycket bra sätt visade komplexiteten i frågeställningen. Det är så lätt att tro att bara genom att vi har en sådan enkel term som medling att det är någonting mycket enkelt, självklart och avgränsat och att det bara är att genomföra det. Kia Andreasson gjorde en bra exposé över en del av de frågeställningar som är kopplade till detta. Till Jeppe Johnsson vill jag säga att RÅ klagade bittert under dessa två och ett halvt år över sin oförmåga att komma fram med en rapport. Det kom ingen delrapport, utan enbart en begäran om anstånd med att komma med sitt förslag. Det är riktigt att han föreslog en modell. Men den är inte helt utarbetad, och den kräver dessutom lagändringar. Vi kan inte börja i den änden, utan vi måste börja med att pröva modeller som inte förutsätter lagändring. Annars kommer vi inte fram i den här frågan. Med anledning av det som Jeppe Johnsson sade om medlingens och även familjerådslagens roll vill jag säga att jag helt delar uppfattningen att det är en bra metod att komma till tals med de unga och påverka dem. Vi vet av den erfarenhet vi redan har från den medlingsverksamhet som pågår att det har effekt och kan förändra inriktningen av barnets utveckling. Men Jeppe Jonhsson gjorde ingen reflexion kring den problematik som finns inbyggd i detta, nämligen att det vid medlingen förutsätts medverkan från brottsoffret. Det är inte självklart i alla lägen att brottsoffret har lust att en gång till vara den som skall ställa upp på samhällets krav för att få en ung människa att avstå från brottslig verksamhet. Vi måste se medlingen också ur brottsoffrets perspektiv. Medlingen har en funktion ur det perspektivet. Det är ofta så att brottsoffer har behov av att öga mot öga möta den som förgreps sig mot dem för att själva kunna komma över den traumatiska händelse som väskryckningen eller inbrottet utgjorde. Men det måste ske på brottsoffrets villkor. Det är en av de komplikationer vi har och orsaken till att en lösning i denna fråga inte går att realisera så snabbt som riksdagen med sitt beslut önsketänkte det till. Vi måste hitta former som både ser till den effekt vi vill ha på den unge brottslingen och också tar till vara medlingens funktion i förhållande till brottsoffret. Det är därför jag tror att alternativen i familjerådslag och annat måste finnas med från början beroende på att de tjänstemän som skall ansvara för detta måste kunna variera vilken form av åtgärd man vidtar beroende på hänsynstagande till bl.a. brottsoffret. Jag vill också svara på Jeppe Jonssons fråga om när det kommer ett förslag till nytt system för brottspåföljd när det gäller unga. Det blir en lagrådsremiss i januari.
Fru talman! Jag vill bara avslutningsvis understryka hur viktigt det är med informationen till andra organisationer runtomkring. Speciellt närpolisens verksamhet är grunden för ett tidigt uppmärksammande. Det räcker inte med ge medlaren en bra organisation - om vi nu får till stånd det - utan polisen måste också ha en hög medvetenhet om att arbeta smidigt för att reaktionen skall bli snabb och verksam. Det var det jag försökte säga tidigare. Tyvärr är det inte så på alla platser. Det är ett informationsproblem. Det är också viktigt att medlingen är känd för dem som kan se behovet av den och råda parter att genomgå medling. Det kan också finnas många ställen inom polis, skola, vård eller hos enskilda där man också måste ha kännedom. Om ett brottsoffer kan se att han eller hon kan få medling och är intresserad finns det bra förutsättningar för ett lyckat resultat. Det är också viktigt att brottsofferföreningar praktiskt stöder medlingen och i vissa fall är medverkande.
Fru talman! En av de viktiga uppgifterna i den försöksverksamhet som BRÅ och Brottsförebyggande kommittén skall starta är att forma ett samarbete mellan de olika instanser som måste finnas med och också hitta formerna för att involvera frivilliga instanser. Mycket av medlingsverksamheten, eller de andra alternativen som samtidigt måste finnas för att man skall kunna ta hänsyn till de inblandade individernas önskemål, förutsätter att det finns frivilliga som ställer upp. Det handlar om nätverk till den unge, stöd till brottsoffer och annat. Polisens roll i sammanhanget kommer alltid att vara central. Jag vet att polisen i sin nya problemorienterade arbetsform i närpolisverksamheten tycker att detta är principiellt viktigt och riktigt. På många håll är polisen aktivt medverkande i den här verksamheten. På flera håll är det dessutom polisen som har tagit initiativ och är drivkraften i det hela, och på andra håll är man med som samarbetspartner. Men det finns säkerligen de som ännu inte har sett dessa möjligheter. Det är inte så konstigt mot bakgrund av att detta till synes enkla begrepp medling är så stort, oklart, diffust och spretar i alla riktningar. Så småningom blir det ordning på det när vi har tagit den långa riktiga vägen och inte försökt att ta genvägen.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat statsrådet Leif Pagrotsky hur han avser att agera vid ministerrådet den 27 november i fråga om kommissionens förslag till direktiv om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att frågor om patent, däribland skydd för biotekniska uppfinningar, faller inom mitt ansvarsområde. Därför svarar jag på interpellationen. Interpellationen tycks utgå från den felaktiga förutsättningen att det i dag inte skulle vara möjligt att få patent på uppfinningar som omfattar levande materia eller annat biologiskt material. När den nu gällande patentlagen kom 1967 kunde man visserligen inte förutse de möjligheter som skulle öppna sig när det gäller mänsklig påverkan på levande organismers cellkärnor, men redan då, för 30 år sedan, var man väl medveten om vad exempelvis penicillinet inneburit för mänskligheten. Patentlagen anger därför att mikrobiologiska förfaranden och alster av sådana förfaranden är patenterbara. Som vi alla vet har den vetenskaplig utvecklingen sedan dess gått i en rasande fart, inte minst när det gäller bioteknik. Nya frågor uppstår allteftersom forskarna gör nya landvinningar. Var går då gränserna för vad som kan patenteras? I vilka fall kan respekten för människovärdet eller andra etiska hänsyn innebära att en uppfinning inte bör ges patentskydd? När bör miljöhänsyn eller djurskyddsaspekter sätta gränserna? Den nuvarande lagstiftningen ger inte något svar på de frågorna. Det gör inte heller den europeiska patentkonventionen eller Världshandelsorganisationens TRIP-avtal, som innehåller den internationella regleringen av området. Dessa konventioner har som utgångspunkt att biotekniken inte skall särbehandlas i förhållande till andra tekniker. Vissa undantag finns dock. Djurarter och växtsorter kan exempelvis inte patenteras. Inte heller kan man meddela patent för uppfinningar vilkas utnyttjande skulle strida mot goda seder, dvs. mot allmänt accepterade etiska principer. Men vad detta närmare innebär anges inte, vare sig i konventionerna eller i patentlagen. Det är därför enligt min uppfattning mycket välkommet att kommissionen utarbetat en direktivtext där man klart anger vad som gäller och där man beaktar också etiken, miljön och djurskyddet. Det sägs i klartext att man inte kan få patent på förfaranden för kloning av människor eller för modifiering av människors arvsmassa. Kommersiell exploatering av vävnader från mänskliga foster skall inte kunna patenteras, inte någonstans i Europa. Att modifiera den genetiska identiteten hos djur på ett sätt som innebär lidande för djuret är inte heller en teknik som bör skyddas, såvida det inte handlar om angelägna medicinska ändamål. Detta gäller alla djur i Europa och är särskilt betydelsefullt i dessa tider när exempelvis "monstertjurar" utvecklas för att öka avkastningen i boskapsskötseln. Därför är det positivt med ett direktiv som på gemenskapsnivå anger vissa grundläggande etiska principer och som sätter gränser för det patenterbara området. Samtidigt lämnar direktivet utrymme för de nationella rättssystemen att tillämpa de moraliska principer som kan variera från land till land. En målsättning för regeringen är således att en harmonisering kommer till stånd och att de materiella reglerna utformas med stor respekt för och hänsyn till människovärdet och andra grundläggande etiska värden, behovet av ett ekologiskt hållbart samhälle och biologisk mångfald samt djurskyddsaspekter. Detta är också den uppfattning som kommer att framföras vid ministerrådsmötet.
Fru talman! Jag får börja med att tacka för svaret, även om jag tycker att denna inställning hos regeringen är mycket obehaglig. Den kommer dessutom att innebära stora problem för många grupper i samhället. Varför är det så aktuellt med patent på framför allt djur och växtarter just nu? Jo, det handlar naturligtvis om biotekniken. Det börjar bli dyrt att ta fram dessa biotekniskt modifierade rapssorter, majssorter och vad det nu kan vara. Därför vill man se till att man har så pass mycket skydd på dem att man kan få igen pengarna. Jag ser inte alls samma problem som ministern gör, utan jag tänker på helt andra områden. I dag är det här med växtsorter reglerat i en internationell konvention som heter UPOV, vilket vi behandlat här i riksdagen för inte länge sedan. I konventionen sägs att jag som odlare har rätt att ha utsäde. Det sägs också att jag som växtförädlare har rätt att fortsätta att utveckla något som någon annan har tagit fram. Jag kan alltså fortsätta att utveckla t.ex. en nejlika som finns till en annan sort. Detta gör att vi hela tiden får framsteg. Det har varit mycket väsentligt för växtförädlingen och också gjort att vi har fått fram en stor och bred biologisk mångfald, även med sorter som passar i t.ex. Norrland. Det är annars något som inte är så stort i sammanhanget. Samtidigt innebär det att de som tar fram dessa sorter inte har något speciellt stort skydd. De vet att deras sorter kommer att kunna utnyttjas. Det innebär också att de vill ta fram bra sorter, som de i alla fall har möjlighet att sälja. Det här är inte tillräckligt för dem som håller på med gentekniken. De vill ha ett större skydd. Med UPOV, som alltså reglerar den normala växtförädlingen, och de här patentbestämmelserna för gentekniken kommer vi i framtiden att få den mycket märkliga situationen att man kan söka patent på de genmanipulerade sorterna men inte på sorter som tagits fram på normal väg via växtförädling. Detta innebär att det kommer att finnas ett försteg för de genetiskt manipulerade sorterna. Ser man på vad som modifierats i dag, finner man att sorterna framför allt gjorts resistenta mot bekämpningsmedel. De stora firmor som ligger bakom, Monsanto, Novartis etc. har ensidigt manipulerat på en gen. Det är en livsfarlig utveckling, och enligt många forskare kommer vi säkert inom några år att få en backlash. Så fort man avlar på en gen får man nämligen problem - det brukar gälla generellt. Det här kommer alltså att innebära att det blir svårt att få en modifikation. Vi kommer att få färre sorter, en smalare biologisk bas, vilket också innebär att vi blir mer sårbara. Det kommer t.ex. att finnas färre sorter som är lämpliga i Norrland, där man inte kan odla de genmanipulerade sorterna. Det kommer också att innebära att de som håller på med växtförädling kommer att gå ifrån den konventionella växtförädlingen och börja med genteknik i stället, eftersom den ger möjlighet till patent. Detta är en mycket stor fara, och jag undrar om ministern anser att det är lika obehagligt som jag anser det vara. Den andra frågan gäller patent på enskilda gener. Även här ligger stora industrier bakom. Man vill alltså ta patent på enskilda gener, t.ex. genen för astma, för att i framtiden kunna utveckla metoder och läkemedel som man är ensam om. Enligt det här förslaget kommer man att kunna ta patent på gener, om man vet på vilket sätt de skall användas. Redan i dag kan man se att det finns en sorts kapplöpning bland de stora industrierna för att ta fram gener som skall patenteras. Detta är också oerhört obehagligt, då det innebär att forskningen kommer att försvåras i framtiden. I dag forskar man om allt man får veta, men i framtiden kommer man bara att kunna forska om sådant som ingen har patent på. Delar ministern min uppfattning att även detta är ytterst obehagligt och att direktivet därför bör stoppas?
Fru talman! Jag är rädd för att Gudrun Lindvall helt har missuppfattat syftet med detta direktiv. Det syftar inte till att skapa en ny reglering av patenträtten, utan det arbetar inom ramen för det som redan gäller för patent. Direktivet skall inte ge ett större skydd för gentekniska uppfinningar, som Gudrun Lindvall uttryckte det. Det är snarare tvärtom. Direktivet rör sig helt inom den rättsliga ram som de gällande patentreglerna ger. Allmänt sett kommer det patenterbara området för bioteknik att bli snävare med direktivförslaget än med den nuvarande ordningen. Orsaken är att direktivet preciserar gränserna för vad som kan patenteras. Till skillnad från Gudrun Lindvall anser jag att biotekniken är en utomordentlig teknik för att göra det möjligt för vetenskapen att gå vidare och skapa t.ex. nya mediciner som gör att i dag obotligt sjuka människor kan få en bättre vård än tidigare, att utveckla nya växtsorter som kan odlas i delar av världen där hungern är stor. Det är sorgligt att Gudrun Lindvall inte förstår det viktiga här, nämligen att syftet med direktivet är att säkerställa att gränserna för det patenterbara blir tydligare, med iakttagande av bl.a. de etiska regler som sätter gränser för vad som skall vara möjligt att patentera. Detta påverkar inte patentlagstiftningen som sådan.
Fru talman! Det som ministern säger är faktiskt inte riktigt. Precis som det står i svaret är det i dag inte möjligt att patentera djur eller växtsorter. Men direktivet öppnar för detta. Det är det som är den stora skillnaden. I dag kan man inte ta patent på en enskild växtsort eller på en enskild djursort. Man kan ta patent på t.ex. mikroorganismer för penicillin, men inte på resten. Detta diskuterades mycket i samband med den senaste UPOV, dvs. växtförädlingsrättslagen. Där vill man inte ha patent just därför att farmer's privilege i så fall försvinner, och att det inte blir möjligt att gå vidare med det material som finns. Detta öppnar för en helt annan lagstiftning än vad vi tidigare har haft. Det är bara i USA som man har haft den här typen av lagstiftning, och där har man också haft stora problem med den. Bl.a. hävdar många forskare att de inte kommer någonstans i forskningen. Detta stoppar forskningen i och med att det blir intressantare att ta patent än att föra forskningen framåt. Monstertjuren är inget exempel på genteknik. Den är ett exempel på samma sak som taxen, nämligen en genetisk variation. Monstertjurar finns även på Bruegels tavlor. Det går alltså inte att ta patent på monstertjuren i dag. Men om den hade framställts på ett biotekniskt sätt hade det gått. Det är just detta som skillnaden. Den normala vägen går det inte. Om man tittar på avsikten med det hela kan man se att viss osäkerhet råder när det gäller möjligheterna att skydda biotekniska uppfinningar som rör växtmaterial eller vissa mikrobiologiska uppfinningar. Det finns många starka intressen som trycker på för att få igenom direktivet. Man vill få möjligheter att skydda det som man biotekniskt har tagit fram, dvs. det som man har genmanipulerat. Det kan man inte göra i dag i Europa eftersom vi har UPOV-regler som säger att det som är framtaget inte kan patenteras om det är en växtsort eller djurras. Detta är alltså den stora skillnaden. Detta kommer att få till effekt att de sorter som är gentekniskt manipulerade och framtagna kommer att kunna ges patent och kunna skyddas på ett helt annat sätt än de normalt framtagna växtsorterna. Det kommer att innebära att de som håller på med framtagning av nya sorter kommer att börja använda gentekniken. Jag delar definitivt inte ministerns uppfattning att biotekniken kommer att kunna leda till det som hon framhåller. Man har pratat mycket om den gröna revolutionen och trott att det har funnits enkla lösningar. Det talades tidigare om genvägar. Detta är biologiska genvägar som inte finns. Det kommer aldrig att gå att ta fram sorter som klarar alla olika förhållanden som finns på jorden. Jag och många med mig anser att den möjlighet man har att skapa en livsmedelssäkerhet är att ta till vara de sorter som finns på de ställen där de skall odlas, och sedan utveckla dem. Detta kommer också att försvåras i och med patentdirektivet. Vad som sker nu är att industrin åker runt och hittar sorter, gör en manipulation och får patent på det. Man försvårar alltså för jordbrukare, framför allt i tredje världen, att på normalt sätt och med normal växtförädling ta fram sorter som är bra och som kan fungera med en stor livsmedelssäkerhet. Detta är också ett av de stora problemen med patenten. Det andra problemet med patenten är att för de sorter som nu sprids till u-länderna, t.ex. Round Upready soya bean, finns mycket strikta användningsbestämmelser. Detta innebär att de här sorterna kommer att börja odlas i u-länderna och slå ut de lokala sorterna. Det är inte alls säkert att detta är speciellt förmånligt. Det har visat sig att de sorter man har utnyttjat inte har givit några stora skördeökningar. Vad som sker är att de lokala sorterna inte odlas, vilket minskar livsmedelssäkerheten. Jag skulle verkligen önska att regeringen tar sig en funderare på om detta verkligen ökar säkerheten för gemene man.
Fru talman! Jag märker att det inte är någon mening med att försöka övertyga Gudrun Lindvall om vad den lagstiftning innebär som vi har när det gäller patent på bl.a. gentekniska uppfinningar. Men låt mig säga att anledningen till att jag tog exemplet med monstertjuren var just att det är ett exempel som är förfärande, men som inte har ett dugg med genteknik att göra. Däremot illustrerar det att det finns en genväg via gentekniken. Monstertjuren skulle nämligen kunna tas fram med hjälp av genteknik, och det skulle inte ta så lång tid som det gör i dag att med traditionella metoder avla fram vissa sorter - på ont och på gott. Och det är detta som är det viktiga: att veta vad som är ont och vad som är gott. Man skall inte slänga ut barnet med badvattnet och inte låta bli att acceptera det goda av rädsla för det onda. Avslutningsvis vill jag för protokollets skull understryka en sak. För att det skall bli möjligt att patentera enskilda växtsorter måste vi ändra vår patentlagstiftning. Direktivet ger inget som helst underlag för att ändra vår patentlagstiftning. Tvärtom preciserar det gränserna för vad som är patenterbart enligt den lagstiftning som vi har.
Fru talman! Om vi tittar på vad som genmanipuleras i dag ser vi att detta väldigt sällan sker utifrån en egenskap. Man har trott att man mycket snabbt skulle kunna göra monstertjurar etc., men det har visat sig att om man försöker genmanipulera mer än en gen och en egenskap hamnar man i väldigt stora svårigheter. Man kan inte göra det. Det finns enormt mycket genmaterial som plötsligt blir aktivt och som man inte har kunnat förutse. Detta innebär att de sorter som tas fram i dag är manipulerade på en enda egenskap. Den egenskap man har valt är resistens mot bekämpningsmedel. Man kommer alltså inte dit man har trott eftersom tekniken är oerhört svår, och biologin mycket svårare än man har tänkt sig. De fantastiska framsteg som ministern förespeglar ligger nog mycket långt fram i tiden. Det handlar om att man kommer att kunna ta patent på växter som har förändrats i en egenskap. Den egenskap man hittills har valt är t.ex. resistens mot bekämpningsmedel, eller amylopektin t.ex. i potatis. Det gäller en gen. Det andra kommer att ligga mycket långt fram i framtiden. Jag är inte så säker på att det ens kommer att ske. Den vanliga metoden är nämligen så mycket enklare och så mycket effektivare. Det är mycket lättare att ta fram monstertjurar genom att låta dem sköta det hela själva än att göra det på genteknisk väg. Jag undrar om det ens skulle vara möjligt att göra det på genteknisk väg eftersom det är en sådan enorm mängd gener som måste ändras. Därom kan vi tvista. Tyvärr har Sverige redan genom en lagändring öppnat för möjligheten att ta patent på liv. Men vi får hoppas att vi kan enas om att detta inte skall genomföras i Sverige. I en lag finns nämligen en skrivning som man kan tolka på ett sådant sätt att man har öppnat för den förändring som kommer att komma i och med EU-direktivet. Jag hoppas att jag har fel. Från Miljöpartiets sida anser vi att Sverige skall ha en mycket restriktiv inställning till patent.

Fru talman! Ulf Kristersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra den viktiga funktionen för ekonomisk rådgivning till studenten. Ulf Kristersson undrar också över vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta Centrala studiestödsnämndens myndighetsfunktion. Centrala studiestödsnämnden, CSN, är ansvarig för administration av studiestöd. CSN klarar normalt sett med marginal de uppställda målen om högst tre veckors handläggningstid och 80 % svarsfrekvens vid telefonanrop. Under hösten 1997 har emellertid pressen på CSN ökat kraftigt till följd av införandet av det särskilda utbildningsbidraget och ökningen av antalet studerande vid eftergymnasiala utbildningar. De nya grupper som söker studiestöd i och med kunskapslyftet är många gånger i stort behov av personlig rådgivning, och antalet telefonsamtal till och besök hos CSN ökar kraftigt. Sammantaget uppgår antalet personer som erhåller studiestöd under 1997 till 800 000 CSN har trots - och det vill jag understryka - mycket hårt arbete inte klarat de uppställda målen i alla delar. Regeringen planerar som tidigare meddelats en studiestödsreform för genomförande år 2000. Den kommer att innebära förenklingar i studiestödssystemet som leder till att CSN får lättare att informera studenterna om de möjligheter som finns. Att lägga över CSN:s funktion på en bank är inte aktuellt. För bankerna ligger begränsningen i utlåningen i risken att inte få tillbaka pengarna. Ett studiestödssystem som skulle administreras av en bank samtidigt som lånen garanteras av staten skulle knappast vara förmånligt för någon annan än banken. CSN ser nu över sina rutiner och arbetsmetoder för att kunna ge bättre service till studenterna under kommande år. CSN satsar t.ex. stora resurser på teknikutveckling för att på detta sätt lösgöra personalen för att kunna arbeta med rådgivning till studenterna. Det finns dock uppenbarligen all anledning att se över CSN:s administration. Regeringen kommer att tillkalla en särskild utredare för denna uppgift. Utifrån denna analys har vi, tillsammans med CSN, alla möjligheter att skapa goda förutsättningar för att ge studenterna så god rådgivning och service som möjligt.
Fru talman! Tack för svaret! Jag tycker faktiskt att utbildningsministern bagatelliserar de problem som tiotusentals studenter har haft det senaste året i sina relationer till Centrala studiestödsnämnden. Jag tycker att utbildningsministern skjuter förändringar på framtiden och i stället hänvisar till ytterligare nya utredningar som om detta skulle lösa några problem. Jag tror att det här är Sveriges i särklass mest välutredda fråga, alla kategorier. Jag satt själv med i den förra studiestödsutredningen. Det fanns nog goda skäl att i stort sett inte göra någonting av några av dess resultat. Men felet ligger faktiskt i själva studiestödssystemet, inte hos handläggare eller i rutinerna på CSN. Faktum är att jag tror att vi lever i en värld där studiemedelssystemet tror att alla studenter är lika, alla studenter har samma behov, alla har samma livsstil, alla har lika stor eller lika liten chans att arbeta bredvid sina studier. Och alla finner sig också i att inte ens ha någon att diskutera detta med på ett seriöst sätt. Man förväntas kryssa i ett maxbelopp i en ruta. Det är ett system som dessutom seriöst och allvarligt missgynnar eget arbete och uttryckligen - det vet alla studenter - uppmuntrar till svartjobb. Faktum är att ett lån på 25 000 kr till möbler i en vanlig bank behandlas på ett seriösare, värdigare och långsiktigare sätt än dessa livsinvesteringar på flera hundratusen kronor. Det är den kanske enskilt viktigaste och största investering en ung människa kan göra, möjligen villan undantagen. Jag tycker att statens uppgift borde vara att garantera lån till alla enligt rimliga och rättvisa regler. Däremot är rådgivning, planering av ekonomin, hur mycket man kan låna om man skall kunna betala tillbaka sina lån och alla centrala och väsentliga resonemang av den typen uppgifter som kräver en seriösare hantering än den som CSN i dag kan erbjuda. Detta kan andra klara av bättre. Jag tycker inte att utbildningsministern kommer undan problemet genom att bara hänvisa till ännu en ny utredning.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag tycker att personalen på CSN gör ett bra jobb utifrån de förutsättningar som vi, riksdag och regering, har gett dem. Man skall inte glömma bort att vi har ökat volymen studerande med 40 %. Det är klart att det har effekter på verksamheten. Sedan tycker jag att CSN kanske har valt metoder för att klara sitt jobb på ett felaktigt sätt. De har t.ex. stängt av telefonledningen för att handläggarna skall få tid att jobba med de olika besluten. Telefonen är ju ändå det sätt som de flesta studenter och de flesta föräldrapar som hjälper sina ungdomar att sitta i telefonkö till CSN måste använda eftersom CSN ligger så långt norrut. Jag vet att belastningen på personalen på CSN har varit enorm både i Lund och i Göteborg. Jag bor i mitt emot dem i Lund och kan se att det är öppet dygnet runt på kontoret. De arbetar hur mycket som helst, vilket har haft till effekt att man nu granskar arbetsmiljön, och den är otillfredsställande. Personalen är utbränd - de säger upp sig. Det gör ju problemet ännu värre. Jag har två frågor till ministern. Vet egentligen inte ministern tillräckligt mycket nu för att akut sätta in extra resurser, utöver de 22 miljoner som vi redan har beslutat om i extrabudgeten, för att de t.ex. skall kunna hålla en telefonlinje öppen för studenterna och ge den service som krävs. Det var den ena frågan. Den andra frågan rör den utredning som utbildningsministern nu aviserar. Vilket tidsplan har den? Hur ser direktiven ut? Jag menar att en sådan utredning bör vara ganska långsiktig och ta upp sådana saker som hur ett kvalitetssäkringssystem för en sådan här myndighet ser ut och hur ett utvärderingssystem skall se ut. Finns det alternativ som kan hjälpa till att avlasta CSN? Det kan t.ex. handla om att en bank eller någon annan kan vara med i administrationen efter det att beslut är fattade.
Fru talman! För det första vill jag instämma i Margitta Edgrens beröm av CSN:s personal. De gör ett fantastiskt jobb och sliter väldigt hårt. Likväl är det stora problem. Det framgick också av mitt svar. Det är självklart att jag beklagar de studerande, vuxenstuderande såväl som studenter, som får vänta länge på besked osv. Så skall vi inte ha det. Därför måste vi göra någonting åt detta. Det är därför som den här översynen skall göras. Den skall göras på kort tid. Direktiven kommer att antas av regeringen inom kort, och det kommer då att framgå vilka de är. Det är alltså inte någon långrotande utredning. Syftet med det är just att bl.a. få fram om, och i så fall i vilken omfattning, ytterligare resurser krävs till CSN. Som påpekades har CSN fått ett extra tillskott beroende på just den stora anstormningen. Vad beträffar Kristerssons synpunkter på att avveckla CSN kan man bara ha den uppfattningen om man vill avveckla studiemedelssystemet. Det är ju själva syftet med både denna interpellation och den motion som Kristersson har väckt här i riksdagen. Att studiemedelssystemet skulle avvecklas innebär ju för det första - och det är grundläggande - att alla studerande här i landet då förlorar den trygghetsgaranti som det nuvarande studiemedelssystemet innehåller, nämligen att man inte skall behöva betala tillbaka mer än 4 % av sin bruttoinkomst och att i den händelse att man inte har betalat tillbaka hela studielånet vid pensioneringen avskrivs det. Det är en betydande trygghet i det här systemet som är avsedd att undanröja den oro som en del studerande har för att påta sig en skuld för sina studier. Med Kristerssons förslag skulle den försvinna helt och hållet. I stället skulle bankerna få ta över detta. Det framgår ju också med all önskvärd tydlighet att det skulle vara en affärsidé för bankerna. Bankernas intresse att ge lån är betydande. Det är ju det man bl.a. tjänar pengar på. Men det som håller emot att ge för stora lån är ju att man kan stå med en låntagare som inte kan betala. I det av Kristersson skisserade systemet skulle staten stå för den risken. Bankerna skulle inte ha någon som helst restriktion i sin långivning. Det är ett system där studenterna får stå för kostnaderna - inga mera subventioner - staten får stå för risken och bankerna får stå för vinsten. Det är inte ett system som jag tycker är särskild fördelaktigt för alla studerande här i landet. Ett sådant system blir ju snarare mer tidsödande och innebär en större risk för förseningar än det nuvarande. Jag tror att det är ganska många bankkunder i det här landet som inte riktigt håller med om att det bara är att gå in på en bank och hämta ut sitt lån. Det är ganska många procedurer som måste klaras av för att en sådan operation skall kunna genomföras, särskilt om det skall vara en obligatorisk rådgivning innan man över huvud taget kan komma i fråga för att få ett studielån, som Kristersson tycks tänka sig. Jag skulle råda Kristersson att studera vad som har hänt i Danmark. Där hade man ett sådant system, men man kunde inte behålla det eftersom det blev för invecklat. Det krävdes för mycket regleringar för att reglera bankernas verksamhet. Då är det bättre att ha ett statligt administrerat system. Vi skall självfallet se till att det inte skall bli så långa köer som vi har haft under den här hösten.
Fru talman! Bara den som vill tilldela staten närmast sovjetiska proportioner kan ju missuppfatta någonting så fundamentalt som utbildningsministern. Att avveckla CSN är inte detsamma som att avveckla studiemedel och studielånesystem. Jag förutsätter att utbildningsministern missförstår mig avsiktligt. Vad det handlar om är att det är en sak att ägna sig åt den ganska centrala myndighetsutövande uppgiften att garantera att människor oavsett egen inkomst skall kunna få låna pengar till seriös utbildning. Men det är en helt annan sak att staten inte måste stå för allt detta själv, framför allt inte i ett system som fungerar allt sämre och detta på ganska rimliga och naturliga grunder. Studenterna kräver i dag att tas på större allvar. De är fler än någonsin förut. De har större och mer varierande önskemål än förut. Då fungerar inte den enhetsmodell av CSN-typ som utbildningsministern vurmar för så mycket. Den som vill se problemen i sin nakenhet behöver inte gå långt. Man kan gå till närmsta universitet och prata med en student för att upptäcka dem. Skuldbördan i dagens utbildningssystem är helt orimlig på lång sikt. Avskrivningarna är helt absurda för staten, och för den enskilde signalerar de bara att lån inte är någonting som betalas tillbaka. Det finns en skuldrädsla som felaktigt ger en del studenter intrycket att man inte vågar låna pengar till något så osäkert som utbildning. Vi har en spekulationsvåg som ger helt andra studenter det falska intrycket att lån kan man ta utan tänka på konsekvenserna. I 30 års tid har det skett ständiga förändringar i det studiemedelssystem som inte längre fungerar. Till detta kommer en social snedrekrytering som utbildningsminister efter utbildningsminister har sagt sig vilja lösa med exakt de recept som har skapat dagens problem. Man måste vara närmast politiskt blind om man inte upptäcker att detta inte fungerar. Jag tror helt enkelt på en större variationsrikedom, inte rättsosäkerhet, när det gäller frågan om hur man genomför lånen. Det skall vara en stor och väsentlig sak att diskutera sin ekonomi och ett lån på flera hundratusen kronor. Det skall vara en viktig sak, och det skall få ta några minuter eller t.o.m. någon halvtimme att diskutera vilka konsekvenser detta får, vilken livsinkomst man rimligen kan förvänta sig och hur mycket pengar man är beredd att låna i dag och därmed betala tillbaka i morgon. Detta är inte beslut som Carl Tham fattar bättre än alla rikets studenter. De vill vara med och fatta de besluten om de skall stå för konsekvenserna efteråt.
Fru talman! Utbildningsministern kanske vill vara snäll och redogöra för tidsplanen för den tilltänkta utredningen. Han kanske också kan säga något om direktiven och om de, i enlighet med min uppfattning, är tillräckligt långsiktiga. Han kanske även kan svara på frågan om man nu inte akut skall gå in och på något sätt ge CSN vidare stöd för att t.ex. hålla telefonlinjen till allmänheten öppen. När det gäller att släppa in andra aktörer i systemet vill jag för säkerhets skull betona att jag inte är inne på att avskaffa CSN. Men jag kan ändå se ett utrymme för andra aktörer när det gäller att hantera utbetalningsförfarandet. Det ligger inga vinster i detta för t.ex. banker. Men banker kan ju ändå resonera på så sätt att man får framtida kundkontakter och därvid även kan ta ut en avgift. Jag menar att konkurrensen skulle kunna leda till en utveckling av servicen gentemot studenterna. Jag menar också att ett sådant här direktiv även skulle kunna nudda vid en sådan tankegång.
Fru talman! Beträffande direktiven måste jag be att få återkomma i samband med att regeringen fattar sitt beslut. Jag vill inte föregripa regeringens beslut. Tidsplanen kommer att vara kort. Jag kan inte i dag säga exakt när, men jag räknar med att utredningen skall vara klar det första halvåret 1998. Om CSN akut behöver ett engångsbelopp för att klara sin verksamhet kommer vi naturligtvis att lyssna positivt på detta. Det är ju nödvändigt att verksamheten fungerar på ett så bra sätt som möjligt. Låt mig återvända till frågan om bankerna. Det är ändå väldigt intressant. Det framgår med all önskvärd tydlighet att Ulf Kristersson tänker sig en avveckling av studiemedelssystemet. Det skall inte längre vara möjligt att ansöka om studiemedel på det sätt som man nu gör. I stället skall man gå till en bank, och sedan skall banken ha en diskussion om hur mycket pengar man kan tänkas behöva. Det är precis som det sägs i ett annat sammanhang i en motion, att det handlar om banker som vill skaffa sig framtida kunder. Det är klart att de vill skaffa sig framtida kunder, särskilt om staten står för risken. Man måste väl ändå ha någon bild av den affärsmässiga drivkraften hos bankerna. Om man kan låna ut och staten står för risken är det mycket sannolikt att man gärna vill att studenten tar tämligen stora lån. Sedan har man andra lån där banken själv står för risken, som då kan bli mindre. Det är alltså inte något bra system ur studenternas synvinkel. Det är heller inte bra för de studerande, vare sig de är unga eller något äldre, att man avskriver hela trygghetsgarantin i det nuvarande studiemedelssystemet. Det här betyder ju kort och gott att man inte längre kan få en garanti för att man inte behöver betala tillbaka mer än 4 % av sin bruttoinkomst. Det försvinner. Likaså försvinner avskrivningen vid pensionsåldern. Ett sådant system blir ju oerhört mycket mer oförmånligt för de studerande, alldeles oavsett om det är en bank eller en statlig myndighet som administrerar systemet. Dessutom framgår det att man tänker sig en ännu hårdare studietakt än den nuvarande. Jag tyckte snarast att det var ett problem att den studiesociala utredningen räknade med en viss ökning av studietakten. Men det är tydligen ingenting mot vad som skulle följa om vi nu skulle gå in för idén att överlåta detta till bankerna. Det är bara kort och gott att konstatera att det innebär att man övergår till ett lånesystem som i grunden baseras på kommersiella villkor. Det är inget fel med banklån i och för sig. Men då bortfaller trygghetsgarantierna. Man kan heller inte räkna med att det blir någon särskilt långtgående personlig rådgivning som i första hand tar hänsyn till låntagarens intressen. Det är ändå något väl naivt. Sedan måste jag ställa en fråga till Ulf Kristersson, även om jag är helt på det klara med att han själv inte har något direkt ansvar för detta, eftersom Ulf Kristersson nu talar om betydelsen av att man upprätthåller en god lånemoral: Tar Ulf Kristersson avstånd från Moderata ungdomsförbundets kampanj för att studenter inte skall betala tillbaka sina studielån? Jag tycker att det vore väldigt bra att få ett sådant klargörande här i riksdagen eftersom jag föreställer mig att vi är överens om att en sådan kampanj inte hör hemma i en seriös diskussion om studiemedlens framtid.
Fru talman! Det är klart att alla studenter skall betala tillbaka sina studielån. I dag hindrar faktiskt utbildningsministern ett stort antal studenter varje år från att fullgöra de plikter som jag är ganska övertygad om att de förutsatte skulle kunna fullgöras när de skaffade sig sina studielån. Låt mig återvända till dagens system. Om varje tänkbart framtida studiemedelssystem inkluderar 4 % återbetalning, avskrivning vid pensionen, dagens former för låntagning, dagens sätt att skaffa sig lånet och CSN:s nuvarande regler är jag mycket nyfiken på varför det över huvud taget skall läggas fram ett förslag som träder i kraft år 2000, och vad det i så fall ungefär har för inriktning.
Fru talman! Jag tycker att det var en intressant formulering som Ulf Kristersson använde. Han sade att jag hindrar de studerande från att betala tillbaka sina lån. Men själva systemet är ju uppbyggt för att man skall ha tryggheten att man inte behöver betala tillbaka. Den som vill betala tillbaka studielånen kan göra det omedelbart om han så önskar. Det är absolut inga problem. Det här är en trygghet man har. Det system som vi nu talar om för framtiden och som är baserat i huvudsak på studiemedelsutredningens förslag innehåller en högre bidragsdel men något tuffare lånevillkor. Jag säger inte att det skall vara en fyraprocentsregel för all framtid. Men det skall inte heller vara ett lånesystem som är baserat på rent kommersiella villkor. Det skall vara ett lånesystem som har en trygghetsgaranti för de studerande, så att man vågar ta upp ett lån och inte behöver känna att man omedelbart när man kommer ut i förvärvslivet skall tyngas ned av mycket betydande amorteringar. Ett sådant lånesystem skulle verka i rakt motsatt riktning till det som vi vill åstadkomma, nämligen att flera får möjlighet att studera. Jag noterar med tillfredsställelse att Ulf Kristersson tar avstånd från Moderata ungdomsförbundets kampanj att man inte skall betala sina studieskulder.

Fru talman! Ulf Kristersson och Beatrice Ask har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förhindra den sociala snedrekryteringen till utlandsstudier och vad jag ämnar göra för att uppmuntra ungdomar till långa och krävande studier delvis eller helt förlagda i länder utanför Europa. De frågar också om vilka regler som kommer att gälla för de studenter som påbörjat eller antagits vid en utbildning utomlands. Det är förvisso riktigt att det råder social snedrekrytering till högre studier i Sverige. Detta är i ännu högre grad fallet vid högre studier utomlands, trots det mycket generösa studiestödet. Snedrekryteringen är ett problem med många olika aspekter. Här krävs kraftigare åtgärder och andra vidare perspektiv än enbart studiestödet för att skapa förändring. Regeringen är medveten om detta och satsar stora resurser på att bygga upp intresse och kompetens i gymnasieåren som sedan kan leda till högre studier. Inom kunskapslyftet satsas på äldre studerande som får en ny möjlighet att skaffa sig exempelvis gymnasiekompetens för att sedan gå vidare till högre studier. Antalet platser i högskolan ökar med 60 000 permanenta platser under treårsperioden 1997-2000, vilket naturligtvis skapar större möjligheter för fler att söka sig till högre studier. Stora delar av dessa satsningar görs vid de mindre och medelstora högskolorna, som många gånger har lättare att nå personer från studieovana miljöer. Under den senare tiden har det pågått en diskussion om de av regeringen föreslagna besparingarna inom området för utlandsstudiemedel. Besparingarna tar främst sikte på de extra förmånerna till utlandsstuderande samt stödet till studerande utan tillräckliga förkunskaper. Motiven till förslagen var statsfinansiella. Diskussionen skapade emellertid det felaktiga intrycket att alla utlandsstudier skulle försvåras eller att regeringen skulle vara negativt inställd till utlandsstudier. Så är självfallet inte fallet. Jag stöder därför den uppgörelse som träffats i utbildningsutskottet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. Uppgörelsen innebär att det inte kommer att ske några förändringar den 1 januari 1998 och att nuvarande regelsystem bibehålls. Frågan kommer i stället att behandlas i sitt sammanhang tillsammans med andra studiesociala frågor i den studiestödsreform som regeringen redan har aviserat och som bör träda i kraft senast år 2000.
Fru talman! I våras rapporterade Svenska Dagbladet från ett av utbildningsministerns besök på Linköpings universitet, där han fick en genomgång av forskare och studenter. Tidningen skriver så här: "En av deltagarna från forskarskolan, som utbildar forskare från hela världen, visade vid sin föredragning en overheadbild vars tillhörande text var författad på engelska. - Varför, sporde utbildningsministern. Vi använder genomgående engelska i forskarutbildningen, sade föredragshållaren, en aning förundrad över frågan. - Vem har bett er göra det, ville utbildningsministern veta." Jag och Beatrice Ask har ställt ett antal frågor om utlandsstudier och den internationalisering av högre utbildning som får allt större betydelse även för vanlig grundutbildning. Regeringen räknade med att mer än halvera antalet svenska utlandsstudenter på tre år. Centrala studiestödsnämnden menade att det snarare rörde sig om en minskning av de svenska utlandsstudenterna med tre fjärdedelar. Vad ligger egentligen bakom en sådan tanke? Är det någonting som enkelt förändras med en enkel uppgörelse i ett utskott? Jag tror inte det. Vi känner sedan några år tillbaka debatten om välfärdsnationalism: hur den svenska modellen är överlägsen alla andra former av social välfärd i resten av världen och hur varje försök att förändra vore att kapitulera inför en fientlig omvärld. De provinsiella dragen i svensk debatt känns allt tydligare. Nu lanserar utbildningsministern i realiteten ett slags utbildningsnationalistisk doktrin där svensk utbildning alltid är att föredra framför utländsk. Utbildningsministerns förvåning över att forskarna talade engelska förvånar faktiskt inte mig. I en debatt i den här kammaren för en tid sedan mot folkpartiledaren Lars Leijonborg användes nästintill isolationistiska argument. "Man kan fråga sig om detta", dvs. skuldsättningen för utlandsstudier, "verkligen är önskvärt ur individens synpunkt. Man kan också ställa sig frågan: Är det rimligt att svenska skattebetalare skall finansiera amerikanska universitets terminsavgifter, när vi har en liknande utbildning här hemma i Sverige eller vid avgiftsfria universitet i Vad menar egentligen utbildningsministern? Vad är det som inte är önskvärt ur individens synpunkt? Hur vet han det? Och vem har egentligen frågat? Jag tror att Carl Tham egentligen är medveten om att det intellektuellt sett är rätt torftiga argument han kommer med. Han kunde lika gärna ha frågat sig om det är rimligt att svenska civilekonomer och civilingenjörer - för att inte tala om artister, reklammän och formgivare - skall tillåtas arbeta och tjäna pengar utomlands för utländska företag, och därmed betala skatt till utländska skattemyndigheter, när det trots allt finns några få jobb kvar även i Sverige. För min del tror jag att det vore rimligare att ställa sig frågan om amerikanska skattebetalare verkligen skall och vill finansiera svenska studenters studier i USA. Carl Tham har i andra sammanhang gått till storms mot globaliseringen av ekonomin. Det vi ser i dag, med tusentals och åter tusentals svenska studenter utomlands, är en liten men helt central del av denna globalisering. I en egen Brännpunktsartikel skrev Carl Tham att globaliseringen möjligen hade varit bra om "man kunnat begränsa den internationella spekulationsmarknaden - genom beskattning och hårdare styrning av marknaderna". Det fanns alltså en grundläggande linje i utbildningsministerns tänkande: Vi skall stoppa och begränsa den nuvarande globaliseringen. Vi skall stoppa utländska influenser till Sverige och svenska influenser utomlands. Det är bra att Carl Tham nu tvingas till reträtt. Jag tror dock inte på att det var en lapsus som så enkelt kunde korrigeras i ett utskott. Han föll i stället undan när de andra egna föll för kritiken.
Fru talman! Låt mig börja med den sociala snedrekryteringen. Vi förväntade oss faktiskt att de mindre och medelstora högskolorna skulle ha en större betydelse för att minska den sociala snedrekryteringen än vad de verkligen har haft, vilket visades av en utredning för några år sedan. Denna visade också att familjetraditionerna betydde mycket mer: I den familj där man är van att läsa vidare och van att skuldsätta sig för att göra det fortsätter också barnen. Det finns alltså ett väldigt motstånd mot att skuldsätta sig. Därför menar jag som folkpartist att ett nytt studiemedelssystem skulle kunna utformas så att 50 % var bidrag och 50 % lån. En annan faktor av betydelse, förutom familjetraditioner och rädsla för skuldsättning, är att när man i dag gör en ekonomisk livskalkyl ser man att det lönar sig väldigt dåligt att utbilda sig. Det är klart att det har betydelse för den som är undersköterska och skall vidareutbilda sig till sjuksköterska om hon nästan inte får någonting mer i plånboken efter skatt. Visst har det betydelse. Vi skall inte bortse från det. Min fråga till utbildningsministern rör dock en annan del i det här. En tredje ingrediens i den sociala snedrekryteringen är att högskolor och universitet har ett sätt att vända sig utåt som känns ovanligt och kanske litet främmande för många som inte är vana vid att studera. Därför undrar jag: Hur kan utbildningsministern bidra till att man öppnar högskolorna på ett annat sätt än man hittills har gjort? Man kan t.ex. bjuda in till distansutbildning på ett annat sätt än man gör nu. I dag är det litet grand på marginalen och litet grand med armbågen. Man kan t.ex. öppna för sommaruniversitet. I dag är det frivilligt för högskolorna, och de får inga extra pengar om de har sommaruniversitet. Jag tror att sommaruniversitetskurser som ingår i utbildningsuppdraget och är finansierade av staten skulle vara ett mycket verksamt medel för att locka många ungdomar och äldre att ta det första steget mot en högre utbildning. När det sedan gäller utlandsstudier är det naturligtvis bra att besparingen nu tas tillbaka. Självklart tycker jag också att den var ogenomtänkt. Inte minst var det ogenomtänkt att kalla Lars Leijonborgs invändningar för missriktat socialt patos. Det tycker jag att utbildningsministern också kan inse och ta tillbaka. Men min fråga är: Har utbildningsministern verkligen tänkt om? Ser han i dag utlandsstudier som den tillgång för Sverige som nation som de faktiskt är? Delar utbildningsministern min och Folkpartiets uppfattning att alla studenter, alla som går en högskoleutbildning, skulle vara minst en termin utomlands - för att ta hem språk, kultur, kontakter och vana vid att röra sig i ett globalt samhälle?
Får jag erinra om att fokus i denna debatt är utlandsstudier och social snedrekrytering i detta sammanhang, inte social snedrekrytering i allmänhet.
Fru talman! Det är knappast heller de internationella finansmarknaderna som i just detta sammanhang är de mest intressanta, även om det förvisso är en intressant verksamhet som tål en diskussion. Jag vill först till Margitta Edgren säga att de nya högskolorna har haft en påtaglig effekt när det gäller rekryteringen av studerande. Man kan nämligen se att det är en större andel ungdomar som kommer från s.k. studieovana hem som går till de nya högskolorna än till de gamla universiteten. Det är i och för sig inte onaturligt att det förhåller sig på det sättet. En viss effekt har det onekligen haft, och jag räknar med att den blir än större i framtiden. Det gäller även de andra frågorna som Margitta Edgren nämner här, nämligen distansutbildning och liknande som regeringen har satsat avsevärda resurser på, och vi förväntar oss snart nya förslag beträffande detta från den sittande utredningen. Beträffande de utlandsstuderande vill jag först till Ulf Kristersson säga att jag hör att han gärna vill få mig att framstå som en person som bara är intresserad av Sverige och nationella förhållanden. Det klingar i mina öron en aning egendomligt med tanke på att jag under tio eller tolv år av mitt liv har arbetat med internationella frågor. Jag måste säga att den kritiken gör ett mycket litet intryck på mig. Det hindrar inte att frågan om studieskulders storlek är en viktig fråga också för utlandsstuderande. Vi har ett mycket generöst system i Sverige för att kunna studera utomlands. Det anser jag att vi hade haft även om dessa mindre korrigeringar hade gjorts. Men nu skall jag inte fördjupa mig i detta, eftersom detta förslag har tagits tillbaka, och vi har klarat denna finansiering på annat sätt. Men det är klart att den stora skuldsättningen är ett problem. Med Ulf Kristerssons förslag till hur man skall lösa studiefinansieringsfrågan blir det ju etter värre. Då kommer ju de som studerar utomlands över huvud taget inte att ha några studiemedel av det slag som finns i dag, utan de kommer att vara hänvisade till att låna från en bank. Det är ju fråga om mycket stora summor, och studieskulderna blir därmed mycket stora. Även om utbildningen ger goda arbeten kommer dessa studerandes sociala situation efter en sådan operation att vara avsevärt försämrad i förhållande till dagsläget. Jag har därför väldigt svårt att förstå Ulf Kristerssons indignation över detta förslag, eftersom hans eget förslag innebär att alla 300 000 studerande i landet kommer att få banklån i stället för de studiemedel som är mer förmånliga.
Fru talman! Jag tänker avstå från att ge mig in i den något förvirrade debatten om att utbildningsministern avsiktligt missförstår att man skulle kunna tänka sig att lösa studiefinansieringsfrågan på annat sätt än bara genom dagens CSN. Åter till det andra. Ju mindre möjlighet man har att via det reguljära utbildningsväsendet plugga och forska utomlands, desto större är säkerheten att bara de med egna traditioner och egna pengar kommer att göra det. Det är ett omedelbart slag mot dem som inte har självklara vägar till utländska universitet. Det är alldeles säkert på det sättet att utbildningsministern själv har njutit många utländska stunder för förkovran. Desto intressantare är det att detta inte skall gälla andra. Politikens relation till finansmarknaderna är utan tvivel en mycket intressant fråga. Utbildningsministerns partivän numera, Widar Andersson, har ställt många begåvade och intressanta frågor i denna kammare till olika statsråd av olika politiska kulörer för att diskutera just precis den frågan. Desto mer intressant är det att det alltid bara beskrivs som ett problem, som ett orosmoln och som ett hot, men aldrig som den fantastiska möjlighet det också innebär. Jag har läst olika artiklar som utbildningsministern har skrivit. Det finns en sådan tydlig linje i det som utbildningsministern vill uppnå. I budgetpropositionen skrivs det: Inom de närmaste åren bör betydande minskningar av kostnaderna för deltagande i internationella forskningsorganisationer ha uppnåtts. Det finns säkert mycket goda skäl att spara pengar på alla möjliga olika ställen. Det är bara en så fascinerande precision kring allt detta som avviker från det traditionellt svenska som leder tanken ut till att det även finns en internationaliserad värld när det gäller utbildning och forskning. Frågorna kvarstår alltså. Vi har fått en respit. Vi har undvikit att förvärra den sociala snedrekryteringen på kort sikt. Vad händer nästa år? Det har vi över huvud taget ingen aning om. Hur kom det sig att det inte fanns något större grepp som kunde tas på de frågor som skulle undvika en sådan närmast pinsam debatt, där utbildningsministern trots allt tvingas medge att det inte gick att genomföra precis det som han själv ville genomföra.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte lyckades knyta ihop mitt svar. Men jag gav svar utifrån Carl Thams svar. Han tog upp snedrekryteringen. Det är självklart att min koppling till utlandsstudier är att den som i Sverige är rädd för att skuldsätta sig naturligtvis är ännu räddare för att skuldsätta sig för att åka utomlands. Det bäddar för det som vi skriver om i vår motion, nämligen att det bara är familjer som har råd som kan låta sina ungdomar studera utomlands. Jag är helt övertygad om att ingen vill ha den situationen. Fortfarande vill jag att utbildningsministern från hjärtat svarar på min fråga: Har Carl Tham ändrat sig? Är det fortfarande en besparing att vänta på detta område, eller kan studenter lita på att det inte kommer att läggas fram något besparingsförslag framåt hösten igen?
Fru talman! Nej, regeringen avser inte att lägga fram några nya besparingsförslag när det gäller studiemedel. Däremot avser vi att genomföra en studiesocial reform. Den skall träda i kraft senast år 2000. Då får man ta upp hela frågan. Det förslag som kommer att ligga som grund för den reformen är i huvudsak det förslag som Studiemedelsutredningen har lagt fram. Det innebär bl.a. naturligtvis också, vilket jag sade i den tidigare debatten, att principen är att bidragsdelen blir större och att lånevillkoren blir något hårdare. Det innebär i sin tur att det som onekligen är ett socialt problem för i första hand den enskilde, men i någon mån även för samhället, nämligen en mycket stor skuldsättning för utlandsstudier, därmed blir mindre. Jag anser alldeles bestämt, vilket jag har ansett alltsedan detta system infördes av en socialdemokratisk regering, att det är mycket bra att man kan använda studiemedel för utlandsstudier. Det är inte alltid bra i alla lägen. Jag är övertygad om att även Margitta Edgren anser att det kanske inte är helt lyckat att personer som inte har några förkunskaper i ett visst språk ändå åker i väg och studerar det. Det kunde väl ändå vara lämpligt att de hade åtminstone gymnasiekunskaper. Det finns några sådana frågor som vi säkert är överens om att de kan diskuteras. Men i princip vill jag svara på Margitta Edgrens fråga om jag har ändrat mig att jag inte alls har ändrat mig i den meningen att jag alltid har ansett att utlandsstudier är värdefulla. Det förslag som vi lade fram innebar inte på något sätt att vi minskade möjligheterna att studera med studiemedel. Däremot innebar det onekligen att vi drog ned på de extra förmånerna. Men nu är detta förslag alltså lagt åt sidan. Till sist vill jag med anledning av den fascinerande debatten som Ulf Kristersson tar upp och som tycks handla om allt möjligt, från globalisering till studiemedel, att min inställning är att det är oerhört viktigt för Sverige att delta i internationellt samarbete. Det är också mycket bra för ungdomar och äldre att kunna bedriva utlandsstudier. Vi skall ha ett studiemedelssystem som gör det möjligt. Det system som Ulf Kristersson föreslår kommer inte att uppmuntra till utlandsstudier. På den punkten är jag helt övertygad. Det kommer över huvud taget inte att uppmuntra studerande som kommer från miljöer där man inte är van att studera, eftersom lånen blir stora och utan den trygghetsgaranti som man har i ett system av studiemedelskaraktär. Ulf Kristerssons synpunkter på utlandsstudier faller till marken, eftersom han själv förordar ett helt annat system som över huvud taget inte ger några särskilda subventioner för dem som studerar vid högre utbildning.